Herr talman! Jag förstår att Bo Lundgren som talesman för Moderaterna känner sig träffad när vi bara som en sakupplysning talar om att Moderaterna som enda parti har motsatt sig ökade resurser till skolan, vården och omsorgen. Vi har under de senaste åren under 90-talet, som en följd av de ekonomiska problemen i samhället, tvingats till betydande besparingar som har drabbat skolan, vården och omsorgen. När det nu finns ett ekonomiskt utrymme för att stärka de resurserna är det helt naturligt att man också tillför det området nya resurser. Vi gör det inte med lånade pengar, utan förstärkningarna är finansierade tack vare en förbättrad ekonomi. Sedan är det andra områden som får stå tillbaka. När moderaterna talar om att de också vill ha en vårdgaranti så klingar det litet falskt. Skall man klara en vårdgaranti krävs det att man tillför resurser. Men det vill inte moderaterna. Dessbättre är de ensamma om den uppfattningen. Alla andra partier har ställt upp bakom de resurser till kommunerna och landstingen vad gäller vården, omsorgen och skolan som regeringspartiet och Centerpartiet gemensamt har medverkat till att ta fram. Jag tycker att det är bra att vi har en så bred uppgörelse, en så bred uppslutning, bakom välfärdssamhället. Det bådar gott för framtiden. Det här med skatter, fastighetsskatt och andra skatter, handlar om prioriteringar. Nu görs det en efterlängtad sänkning av fastighetsskatten. Nästa uppgift är att steg för steg pressa tillbaka skatterna på arbete och företagande. Det måste gå före sänkta fastighetsskatter. Nu har vi kommit till en nivå som vi menar att fastighetsskatten under överskådlig tid får ligga på. Det är en rimlig åtgärd för att vi vill prioritera andra skatter i framtiden.

Herr talman! Jag tror att Bo Lundgren bortser från en sak. För många boende är kombinationen av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt en tung börda. Nu sänker vi fastighetsskatten. Och det besked vi har givit är att vi i nästa steg vill fasa ut förmögenhetsskatten ur skattesystemet. Det är också ett mycket starkt stöd till villaägaren, fastighetsägaren osv. Sedan är det på skatteområdet som på många andra områden. Vi måste prioritera hårt. Jag tror att det farligaste som politiker gör är att i dag lova ut stora skattesänkningar som innebär att man eroderar ekonomin. Vi har skapat ett läge där vi har gått bort från stora budgetunderskott. Det har varit mödosamt. Det har varit tungt och det har varit tufft. Det har inte alltid varit populärt. En del partier har stått vid sidan om och bara kritiserat, andra har tagit ansvar. Centern tillhör de senare. Nu är det viktigt att inte återfalla till löftespolitik utan att hålla en mycket stram politik för framtiden. Vi måste prioritera mycket hårt. Då prioriterar vi välfärdssystemet; skolan, vården och omsorgen. Vi behöver mer kringpersonal i skolan, fler lärare, för att ge våra barn och ungdomar en god utbildning. Vi skall också korta köerna i sjukvården. Men då behövs det resurser. På skatteområdet skall vi sedan steg för steg pressa tillbaka skattetrycket. Men vi skall göra det i takt med vad ekonomin medger. Vi skall inte först sänka skatterna - kanske med lånade pengar - och sedan börja reparera. Då återfaller vi till de ekonomiska träskmarker som vi har haft nog av i Sverige. Vad som är viktigt nu är att vi håller en rak kurs för framtiden, att vi prioriterar mycket tydligt och att vi, även om det råkar vara valår, inte hemfaller åt kortsiktig löftespolitik. Det straffar sig, Bo Lundgren.

Herr talman! Arbetslösheten, jobben och sysselsättningen, är det mänskligt, ekonomiskt och politiskt viktigaste problemet i Sverige. Sammantaget är alltjämt 11-12 % arbetslösa. Och detta höga tal för arbetslösheten ser vi, märk väl, i en situation med en uppåtgående konjunktur. I stället hade det varit naturligt om arbetslösheten i det här konjunkturläget närmat sig bottenlägen på 4-5 %. I Sverige talar några partier enligt min mening med dubbel tunga i fråga om arbetslösheten. Alla partier säger att det är ett viktigt problem. Men sanningen är att sammanhållningen kring dem som redan har ett jobb och bevakningen av uppnådda privilegier för LO ofta förefaller vara en viktigare uppgift än att få ned den totala arbetslösheten. I valet mellan å ena sidan att säga ja till reformer av arbetsmarknaden, skatterna och företagsklimatet och å den andra en permanent hög arbetslöshet, accepterar alltså enligt min mening regeringspartiet, Vänstern och LO i politisk handling en permanent hög arbetslöshet. Socialdemokraternas nära koppling till LO har blivit en belastning för de arbetslösa. Arbetslösheten har därigenom blivit en offensivfråga för borgerligheten. De borgerliga partierna går nu till val på denna fråga för att tvinga ned arbetslösheten. Arbetslösheten är en fråga som socialdemokraterna sannolikt kommer att försöka gömma undan under valrörelsen. Men regeringen får inte tillåtas att smita undan ansvaret för arbetslösheten. I dag har inte fler människor ett riktigt jobb än när regeringen tillträdde 1994. Under tre år och åtta månader har det netto inte tillkommit ett enda nytt riktigt jobb. Den långsamma ökning som vi nu ser handlar bara om en återgång till den sysselsättningsnivå som rådde när socialdemokraterna tog över. I dag har t.ex. 30 000 färre kvinnor riktiga jobb än är regeringen tillträdde hösten 1994. Andelen av Sveriges befolkning som har ett jobb är lägre i år än någon gång sedan 1950-talet. Under 1990-talet har andelen fallit från 85 % till 71 %. Detta är ett mycket allvarligt problem för alla, och för alla partier. Allt färre människor i Sverige får till uppgift att försörja alltfler. De flesta bedömare är, åtminstone i teorin, överens om att de nya jobben måste komma genom ökat företagande. Göran Persson har talat om 100 000 nya företag under perioden 1998-2000. Men sanningen är att utvecklingen i Göran Perssons Sverige går åt motsatt håll. Antalet egenföretagare har minskat sedan 1995. Bara i år har antalet egenföretagare minskat med 7 000. Arbetsmarknaden fungerar dåligt i den uppåtgående konjunkturen. T.ex. besätts inte de lediga platserna. Trots en arbetslöshet på 11-12 % förblir i dag tre fjärdedelar av antalet lediga platser obesatta. Det är en mycket hög siffra. I den senaste motsvarande uppgången 1994 var det bara fyra platser av tio som inte besattes. Det här var ett antal siffror över läget på arbetsmarknaden. Jag hade kunnat ta upp fler. Sammanfattningsvis är läget 1998 i Sverige att vi har en uppåtgående ekonomisk konjunktur men att denna inte drar med sig, eller bara mycket långsamt drar med sig, en förbättring på arbetsmarknaden. Sverige är därför under socialdemokraterna på väg att fastna i permanent massarbetslöshet och undersysselsättning. Regeringen mörkar detta dystra faktum med mycket optimistiska prognoser. Folkpartiets politik är därför mycket inriktad på jobbfrågan. Vi ser den som helt central. Och vi vill börja med att formulera ett riktigt mål, nämligen ett mål för sysselsättningen. Det har vi formulerat som att det blir ungefär 300 000 nya jobb om man räknar med en rimlig tillväxttakt, rimliga utbuds och efterfrågeförhållanden på arbetsmarknaden och om man tar tiden fram till slutet på nästa mandatperiod. Den formuleringen inbjuder inte till manipuleringar av statistiken som Socialdemokraternas formuleringar om den öppna arbetslösheten gör. För detta mål vill vi sänka skatten på arbete, förutom att vi naturligtvis vill gynna tillväxten i ekonomin. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna med 6 procentenheter för företag i tjänstesektorn, vi vill sänka skatten på hushållstjänster, och vi vill på olika sätt förbättra lönebildningen så att man kan kombinera en god tillväxt och låg inflation. Lönebildningen måste utformas och ges sådana förutsättningar av riksdagen så att man kan skapa en flexibel arbetsmarknad med både fler jobb och låg inflation. Detta medför, innebär och kräver reformer av lagar och regler på arbetsmarknaden, inte någon form av inkomstpolitik. Vi måste alltså i riksdagen fatta beslut om regler, praxis och drivkrafter för parterna på arbetsmarknaden som ger detta resultat. Det skall inte löna sig för parterna på arbetsmarknaden att ingå sådana avtal som medför ökad arbetslöshet eller som favoriserar dem som har jobb på bekostnad av dem som inte har jobb. De utanförstående, de arbetssökandes intressen skall beaktas och föras in i fokus redan när avtalen på arbetsmarknaden förhandlas. Därför bör parternas makt över lönebildningen åtföljas av ett ökat finansiellt ansvar för arbetslöshetens kostnader. Arbetslöshetskassan skall vara obligatorisk och ha karaktären av omställningsförsäkring. Det skall löna sig bättre för a-kassan att dess medlemmar tar jobb, och man skall tillämpa regler och praxis som bromsar fusket. Jobb skapas genom ett bättre företagsklimat i Sverige under de närmaste åren. Företagarperspektivet måste återupprättas och skall vara likvärdigt med löntagarperspektivet. Statsmakten skall stå neutral mellan parterna på arbetsmarknaden. Den skall inte favorisera någondera sidan. Man skall ändra reglerna så att risken minskar för sympatiåtgärder som kränker individens föreningsrätt och som kränker företagarens faktiska näringsfrihet. De tre borgerliga partierna, med undantag av Centerpartiet, har redan väckt ett förslag om mindre krångel för företagen. Låt mig sedan gå över till ett annat problem. Professor Assar Lindbeck publicerade för några veckor sedan en bok i vilken han skriver följande om de offentliga finanserna: "Det finns en uppenbar risk att budgetunderskottet exploderar igen i nästa lågkonjunktur, om den visar sig bli djup." De offentliga finanserna är alltså alltjämt instabila. Då är de inte heller sanerade. OECD, EU-kommissionen och IMF har gjort olika beräkningar. Även Finansdepartementet har gjort det i vårpropositionen över hur instabila och konjunkturkänsliga de offentliga finanserna är. Finansdepartementets kalkyler är enligt min mening orealistiskt positiva. De pekar på en alltför stor stabilitet, därför att man antar att kommunerna och arbetsmarknadspolitiken kommer att fungera på ett ganska orealistiskt sätt i en krissituation. Insikten om de offentliga finansernas sårbarhet för konjunktursvängningar ställer krav på stor vaksamhet och försiktighet i finanspolitiken. EU:s stabilitetspakt, med sina regler för budgetpolitiken, bör vara ett centralt måldokument för en borgerlig regering, men anger bara en lägsta ambitionsnivå. De offentliga finanserna, inklusive avsättningen till premiereserven i det nya pensionssystemet, skall, enligt Folkpartiets mening, uppvisa ett tvåprocentigt överskott över konjunkturcykeln, inte för evigt men tills vi med fullständig visshet vet hur känsliga Sveriges offentliga finanser är i lågkonjunkturens kritiska bottenläge. Det kommer att inträffa någon gång mellan år 2000 och 2003. Det kommer att inträffa, till skillnad från hur det ser ut i regeringens prognoser, där lågkonjunkturerna är förvisade till historiens skräphög. Det är det ena kriteriet. Det andra kriteriet är att man skall arbeta med överskott för att minska den offentliga skulden tills den motsvarar högst 60 % av BNP. Under den bestämda förutsättningen att överskott i de offentliga finanserna faktiskt uppstår och inte bara är tillfälliga, vill vi i Folkpartiet i ett andra steg - jag talade tidigare om sänkt arbetsgivaravgift m.m. - sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. Dessa människor är i dag för hårt beskattade, och barnfamiljerna lider av starka marginaleffekter i kombinationen av skatt, bostadsbidrag och dagisavgifter. Man kan tänka sig olika lösningar, och Folkpartiet tänker på fredag i ett särskilt partiråd redovisa sitt förslag. Barsebäcks snabbstängning innebär att regeringen skrotar väl fungerande produktionskapacitet. Ingen av oss skattebetalare som skall fota notan för Barsebäcks stängning får i förväg reda på vad det kostar. Regeringen för inte bara riksdagen bakom ljuset utan även, naturligtvis, alla medborgare. Människor runt om i Sverige nekas information om vad de skattevägen kommer att tvingas betala för att regeringen nu vill stänga Barsebäck. Är det 8, 10 eller 12 miljarder kronor eller något annat tal? Ingen väljare i Sverige får före valet reda på vad hon eller han skall betala för Barsebäck utan kommer av regeringen att hållas i mörker och okunnighet. Regeringens sätt att hantera Barsebäcksfrågans ekonomiska konsekvenser är ett förakt för vårt demokratiska sätt att arbeta i Sverige och ett förakt för de svenska väljarna. Om regeringen hade varit intresserad av kärnkraftssäkerhet hade den och de andra fossilenergipartierna satsat pengarna på andra sidan Östersjön, utanför t.ex. Sankt Petersburg och utanför Murmanskområdet. Där är reaktorerna inte inneslutna. Där är de t.o.m. för farliga för att repareras. Där är personalens säkerhetsmedvetande lågt. Fokuseringen på svensk kärnkraftssäkerhet blockerar nästan all debatt i Sverige i frågor som rör beredskap, säkerhet och risker med den farliga kärnkraften i öst. Genom att blockera debatten har de svenska kärnkraftsmotståndarna själva med tiden kommit att utgöra det största hotet mot svenska folkets säkerhet inför en kärnkraftsolycka i öst. När det havererar i öst, vilket det faktiskt sannolikt gör förr eller senare, och om vinden blåser från öst den dagen, då hjälper det inte att Barsebäck är stängt. Jag skall ta upp tre aspekter på EMU. Den första är en ganska nyupptäckt, eller återupptäckt, aspekt, nämligen att euron blir en världsvaluta och att det har ett antal positiva effekter för de länder som är med. Eftersom Sverige inte är med avstår vi från den fördelaktiga effekten. Det uppstår nämligen vinster av olika slag för det land som kan åtnjuta att dess egen valuta uppskattas av andra länder såsom en världsvaluta. Vi skulle, om vi hade varit med i EMU, ha fått en internationell myntningsvinst, vi hade fått en internationell likviditetsbonus som kanske är 25-50 punkter på den långa räntan, och vi hade fått ett antal effektivitetsvinster, bl.a. i obligationshandeln men också i varuhandeln. Sammantaget har dessa vinster för bl.a. Sverige enligt en nyligen gjord studie av två engelska ekonomer uppskattats till 7-8 miljarder kronor varje år. Det är alltså ett mycket ansenligt belopp som Sverige avstår från genom att inte gå med i EMU och som vi skulle vinna genom en anslutning. Man kan t.ex. konstatera att det är tre gånger så mycket som kostnaden för den sänkta fastighetsskatten, varje år. Den andra aspekten är investeringsflykten som vi nu har börjat se. Det är djupt oroande för Sverige att stora företag som Merita Nordbanken och Stora Enso både av skatteskäl och av EMU-skäl väljer att förlägga sina huvudkontor på andra sidan Östersjön, i Helsingfors. Jag vill också peka på en demokratisk aspekt med EMU-frågans hantering i Sverige. Jag menar att regeringspartiet misskrediterar och skadar svensk demokrati genom att mörka i EMU-frågan på det sätt som man nu gör i två allmänna val, dels i 1998 års riksdagsval, dels i 1999 års EU-val som inträffar om nästan precis ett år. Valet 1999 handlar enbart om EU, och den viktigaste frågan blir EMU. EU-valet riskerar att bli en rejäl flopp igen om Socialdemokraterna fortsätter med det agerande som de hittills har visat i EMU-frågan. Glöm inte att bara 42 % röstade 1995! Socialdemokraterna driver EU-valet 1999 mot ett säkert fiasko om man fortsätter att mörka och inte ens som britterna närmar sig euron utan snarare vänder sig bort från euron, som Göran Persson har antytt i ett antal intervjuer. Herr talman! Jag har tagit upp ett antal frågor här. Den viktigaste av alla frågorna är den om jobben. Att få fler människor i sysselsättning och i riktiga jobb är nyckeln beträffande de flesta samhällsproblemen i Åsbrink och Jan Bergqvist. Den ena frågan rör skattesänkningarna: Instämmer ni med statsministern, som menar att en sänkning av skatterna skulle driva på inflationen och att Sverige skulle stå inför risken för en överhettning? Jag undrar alltså om detta är det viktiga argumentet mot att sänka skatter, en linje som statsministern numera förefaller driva. Min andra fråga är om ni instämmer i den ståndpunkt som statsministern redovisat under senare tid, nämligen att han blir alltmer skeptisk till det monetära samarbetet i Europa och till euron. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! Så är vi då framme vid finalen - finansdebatten. Ordet finans handlar om att betala. Priset för en gemensam välfärd heter skatt. Vi i Vänstern är beredda att betala. Andra, som Moderaterna, säger att de allra helst vill ha sänkt skatt, så låt oss föra debatten om att betala eller inte betala. Men debatten måste också handla om någonting mera, om hur vi skall få mer att dela på. När vi får mer att dela på, då tryggar vi välfärden och då behöver var och en betala mindre i skatt. Hög skatt har inget egenvärde. Visst är det sant! Vi behöver därför också en debatt om tillväxtens förutsättningar, om hur vi skall få fler i arbete och få fler arbetade timmar. Regeringen säger att det går bra för Sverige. Det gör det, om kravet på "bra" är en budget i balans. Om kravet är ett Sverige i arbete, har det dock inte gått så bra. Om kravet är ett rättvisare och mera jämställt Sverige, går det inte alls bra. För jobben har det faktiskt varit fyra förlorade år. Budgetsaneringen tryggade vi i Vänstern redan i början av den här perioden. Men när de nödvändiga besluten var tagna bröt regeringen samarbetet med Vänstern. Sedan valde Socialdemokraterna vad somliga kallar för mittens rike. Visst kan det vara bra med uppgörelser över block och gränser men det kan vara nog så farligt att bli inlåst där borta i mittens rike - farligt för dem som vill skilja på höger och vänster, farligt för dem som inte vill ersätta principen om inkomstbortfall med grundtrygghet i socialförsäkringarna, farligt för dem som inte kämpar för vårdnadsbidrag och farligt för dem som inte vill snabbsälja samhällsegendom. Herr talman! Tidigare generationer byggde det här landet. Min generation får inte bli den som sålde det. Det finns de som säger att vi i Vänstern inte står pall när det blåser. Men när det gäller att säga nej till sänkt a-kassa handlar det om rättvisa, om att stå fast vid de löften man gett i valet. Förra gången gick vi i Vänstern till val med förslag om 67 miljarder kronor i skattehöjningar. Det sade vi för att sanera den offentliga ekonomin. Vad blev resultatet? Där håller väl Carl Hamilton med mig? Det blev 67 miljarder i skattehöjningar. Det blåste inte medvind när vi sade det i valet men vi fick rätt. Under den här perioden har vi gått Socialdemokraterna till mötes och stött detta med höjd fastighetsskatt. Det har inte precis blåst medvind i den frågan heller. Det vet jag som är från Bohuslän. Men vi i Vänstern har stått pall, också när det blåste från Bildt den där dagen på torget. Men regeringen vek sig. Jag måste, herr talman, säga att jag nästan känner mig som han på briggen Blue Bird av Hull, han som stod surrad till rors och glömdes kvar ombord. Nåväl, nu har vi också gått i land. Vi motsätter oss inte sänkt fastighetsskatt om sänkningen kan finansieras på ett vettigt sätt. Men som statsministern och skatteministern så många gånger har påpekat är inte sänkt fastighetsskatt den fördelningspolitiskt mest motiverade skattesänkningen. Sänkningen med två tiondelar löser ju inte krisårgångarnas problem och undanröjer inte hotet om kraftigt höjda hyror. Skulle man sedan komma tillbaka med en finansiering som innebär att man drar ned på bostadsstödet, ja, då blir det direkt dåligt. Herr talman! Från denna talarstol behöver jag inte berätta vad alla vet. Det gäller vården. Också vi som är friska vet hur vården mår. God och nära vård får inte bli verklighet bara för dem som sett på Skärgårdsdoktorn i TV men så håller det faktiskt på att bli. Då har det gått snett. Och vad lär man på lärarlösa lektioner? Jag vet inte det men eleverna lär veta. Sedan har vi äldreomsorgen. Vi som besöker våra nära vet vilka resurser som finns och vilka som inte finns. Somliga säger då: Tillbaka med Bildt och borgarna! Men, herr talman, den modellen är ju redan prövad och förkastad. I resten av kvartetten som sprängdes finns det inte mycket nytt, om ens något, för att möta framtidens utmaningar. Där finns just ingenting för att främja jämställdhet och kvinnorna som kraft i ekonomin - bortsett från förslaget om skatteavdrag för hemtjänster, som de tror skall ge 100 000 nya jobb. Det skall tydligen bli den stora sektorn i svensk ekonomi. Det finns ingenting för att driva på en miljöomställning av produktion och konsumtion. Det här är dåligt! Herr talman och ni som lyssnar i denna kammare! En rimlig del, och detta vet vi alla, är principen ett problem, en lösning. Moderaterna har en annan metod: Alla problem kan botas med en medicin - den blå patentmedicinen, som är bra både mot gikt och hjärtbesvär. För Moderaterna är skattesänkningar i grunden inte ett medel. För Moderaterna är skattesänkningar ett mål i sig, eller hur, Bo Lundgren? Det är väl alltid bra med skattesänkningar, oavsett hur de påverkar sysselsättningen? Det är ju den moderata principen. För Moderaterna är det målet så viktigt att de är villiga att skära så hårt i utgifterna att många med små inkomster förlorar väldigt mycket. Det gäller särskilt kvinnorna. Att Moderaterna föreslår det är en sak men jag måste fråga Carl Hamilton och Folkpartiet: Har ni verkligen gett upp både socialliberalismen och jämställdheten bara för att vara sams med m? Ni brukar säga att ni vill förbättra vården, omsorgen och skolan och tala om det glömda Sverige, om eget rum i långvården osv. Det är ingen ände på alla vackra paroller. Men vilka pengar vill ni satsa? Herr talman! Varför förlorade Sverige en halv miljon jobb under 90-talet? Blev det så på grund av Moderaternas misstag? Ja, men naturligtvis inte enbart därför. Var orsaken i stället Socialdemokraternas försyndelser? Ja, men naturligtvis inte bara det. Var det alla politikers fel - det var väl det Per-Ola Eriksson sade - när det gäller inflationen, devalveringen och överhettningen? Ja, vi bär nog alla vårt ansvar, även vi i Vänstern. Ingen är nog helt skuldfri. Men vi politiker skall inte klä oss i säck och aska totalt. Allt elände är vårt fel och allt gott tack vare oss. Det är inte så. Glöm inte marknaden, fallskärmsfolket, yuppisarna, alla ekonomer som hade råd att ge till dem som har råd, yuppisarna som spelade Monopol med riktiga pengar, köpte och sålde Norrmalmstorg till varandra: det får du, det får jag. Så kom kraschen. Det är kanske de människorna som bär en större skuld än vi politiker. Kanske är det själva marknaden - varför inte ta ordet själv kapitalismen som system - som ger kriser. Den är inte krisfri. Råkar den bli en kris är det inte alldeles säkert att det är politikernas fel. Att förstå orsakerna gör inte att man självklart har någon lösning. Det är kanske dags för oss politiker erkänna att inte någon av oss har den stora lösningen. Det finns ingen stor ratt här i riksdagen borta i någon korridor som man kan vrida åt höger eller åt vänster, och så ordnar sig jobben automatiskt. Det finns ingen sådan ratt. Ibland när man läser moderata och folkpartiförslag får man intrycket att de tror att det finns en sådan stor ratt. Om man rör den blir det 300 000 nya jobb. Man skulle kunna tro att det var representanter för något gammalt sovjetsamhälle där politiker styr och dirigerar så blir det 200 000, 300 000 eller 400 000 nya jobb. Det är inte så ekonomin fungerar. Även om det inte finns något helt säkert recept för fler jobb finns det några nödvändiga ingredienser. Tre av dem kan sammanfattas i orden: betala, bygga och dela. Betala för välfärden, satsa på vård, omsorg och skola, låt bli att låna till konsumtion. Man kan låna till investeringar, men det är en annan sak. Sedan kan vi betala tillbaka till långivarna men också till skattebetalarna. Enkelt uttryckt: Höj skatten när vi måste, sänk den när vi kan. Det är en väldigt enkel och lättbegriplig princip. För vänsterprofilen bestäms inte av höjden på skatten. Den bestäms av hur man tar ut den - efter bärkraft eller på annat sätt. Vänsterprofilen syns om man vill och vågar ta striden med makten, med dem som styr över kassavalven och fonderna, och det oavsett om de sitter i börspalats eller Bryssel. Herr talman! Det är dags att sätta en politik för arbete i främsta rummet, att börja bygga landet. För i längden är det bara arbete, arbetade timmar som inte betalas genom skatter som bestämmer hur många skattebetalda timmar vi kan ha och som avgör vilken välfärd vi kan ha. Så vad Sverige behöver är fler arbetade timmar, bättre timmar, delade timmar. Fler timmar och ökad produktivitet gör oss ekonomiskt starkare. Kortare arbetstid pressar ned arbetslösheten. För att nå det här målet måste vi vara beredda att dela rättvisare så att det finns en vettig efterfrågan. Det här är ingen avancerad socialistisk teori. Detta sade också svenska socialliberala ekonomer som Knut Wicksell, John Leffler och Gustav Cassel runt seklets första decennier. Det är dags att vi politiker vid seklets slut åter börjar förstå vad varje ICA-handlare vet: butiken kräver kunder. Då är det klokt att inte i EMU-anpassningens namn koncentrera alla pengar på att nå en bruttoskuld om 60 % av BNP år 2000 eller på målet att vara skuldfri år 2007. Därför säger vi i Vänstern: Satsa 60 miljarder fram till år 2001 på kampen för jobben. Därför säger Vänstern: Ge kommunerna ett ökat finansiellt utrymme på 5 miljarder kronor för, som Hamilton sade, vi måste vara beredda att möta nästa lågkonjunktur med en stark ekonomi. Det är en stark ekonomi när fler människor är i arbete. Det är det som avgör om vi klarar nästa lågkonjunktur. Gör en röd skatteväxling för rättvisans och jobbens skull. Sänk skatten på låga inkomster och för mindre företag. Det är rätt. Men höj då skatten till Det är många här i salen som gör det, ni har råd. Höj skatten till EU-nivån 30 % för börsbolagen. Låt oss i vart fall behålla värnskatten till dess att också de som tjänar litet kan få en liten skattesänkning. Det kan inte vara en vettig fördelningspolitik att slopa värnskatten och ge en skattesänkning på drygt 8 000 kr till dem som tjänar mer än 32 000 kr i månaden, samtidigt som de som tjänar mindre än 19 000 kr inte får en enda krona i sänkt skatt. Det är inget bra! Gå vidare och gör en skatteväxling, sänk skatten med 4 miljarder för tjänsteföretagen och låt de mindre företagen slippa sjuklöneperioden. Det är kanske det enskilt viktigaste förslaget för att öka lusten att nyanställa i de mindre företagen. Satsa på utbildning och kompetenshöjning för ökad produktivitet och bättre arbetstimmar. Inrätta framtidsfonder och ge skatteavdrag för de företag som låter sina anställda utbilda sig. Det är en framtidssatsning som ger möjlighet för nya grupper att få fotfäste på arbetsmarknaden. Se till att miljöanpassa produktion och konsumtion. Låt energiomställningen bli en satsning för nya jobb. Låt skatterna fungera som styrinstrument och gör en grön skatteväxling: höjd skatt på det som skadar miljön och sänkt skatt på arbete. Trygga riskkapitalförsörjningen och låt AP-fonderna investera friare. Se till att trygga en rimlig finansiering för byggsektorn så att vi åter kan få fart på byggmotorn. Satsa på en lågräntepolitik. I reservation 5 i betänkandet kräver vi just detta. Men vi var ensamma i utskottet att föreslå en lågräntepolitik. Det var fel att prata om det, sade man i utskottet, tyst på er. I förra veckan återställde äntligen Bäckström - det var inte jag utan min namne borta i Riksbanken - reporäntan till 4,1 %. Det var en bra åtgärd, en direkt stimulans för folkhushållet på 2-3 miljarder. Det är den direkta effekten. Men varför var i Vänstern så ensamma om att våga säga det som borde sägas? Herr talman! Det är dags att besluta om skattelättnader för de avtalsparter som vågar gå före och korta normalarbetstiden. I Frankrike och Italien har man redan i parlamenten lagt fast en plan för 35 timmars arbetsvecka. Det som är möjligt och riktigt där är lika möjligt och riktigt här. Det är dags att inleda processen för kortare arbetstid. Detta är några av de beslut som vi kan fatta här i riksdagen för att få fart på jobben. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 29. Om vi i riksdagen beslutar om en sådan här politik då ökar rättvisan och det skapas bättre förutsättningar för fler jobb. Men de avgörande besluten kommer att fattas ute på arbetsplatserna, direkt av det svenska folket. När väljarna känner att de kan lita på sina valda politiker då vågar de satsa på framtiden. När det finns ett tryggt välfärdssamhälle då vågar svenska familjer och löntagare möta framtidens utmaningar. Det är det här som vi i Vänstern kallar den produktiva rättvisan. Herr talman! Sverige har möjlighet att möta ett nytt århundrade med tillförsikt. Det är dags för rättvisa och jobb.

Herr talman! Moderaterna tror att om man bara sänker skatten, så blir det fler jobb. Det är sant, om det var allt som hände i ekonomin. Men om man finansierar skattesänkningen antingen med lån eller med nedskärningar, då händer saker i ekonomin och då är inte allt annat lika. Om jag får en skattesänkning och samtidigt ser att min sociala försäkring blir sämre och jag själv får betala min sjukdom och arbetslöshet, jag får sämre stöd av samhället och högre avgifter, då måste jag spara mer. Det blir ingen ökad efterfrågan i ekonomin genom skattesänkningar. Det blir kanske t.o.m. en negativ effekt, en åtstramande effekt på efterfrågan, därför att människor blir så rädda och försiktiga att de slutar att efterfråga. Vi genomförde skattesänkningar i samband med skattereformen, men efterfrågan sjönk. Bo Lundgren, det finns mig veterligen ingen ekonom som hävdar att det finns ett rakt samband mellan skattesänkningar och mer sysselsättning. Jonas Agrell, Anders Forslund och Bertil Holmlund - kända forskare som vi båda två känner till - avvisar teorin om det raka sambandet mellan sänkt skatt och ökad sysselsättning. Ökad sysselsättning får man vid ökad efterfrågan, men sänkt skatt ger inte det. Er teori går ut på att det är bättre att dela orättvist på en tårta än rättvist på en bakelse. Men er politik ger inga tårtor. Den ger på sin höjd knäckebröd.

Herr talman! Det finns en stor ideologisk skillnad, det är alldeles riktigt. För den som har mycket pengar är det bra med en stor frihet utan några politiker som styr. De klarar sig själva och är sig själva nog. För dem som har litet pengar är det alltid ett stöd att veta att vi har en bra skola, mycket billig barnomsorg, kostnadsfri sjukvård. Man behöver inte köpa tilläggsförsäkringar. Det ger frihet för den som har litet. Vi har en skild syn på demokrati och välfärdspolitiken. Ni vill inte sänka skatten i första hand för att öka sysselsättningen utan för att få genomslag för er ideologiska syn att få bort den typ av välfärdssamhälle som vi byggt upp i Sverige. Det är därför som ni är så ensamma i politiken. Ni säger att ni har lärt er att sänka skatterna på ett rättvisare sätt än förr. Men på finansieringssidan med en kostnad på 60 miljarder slår det illa. Kvinnor drabbas oerhört hårt av era nedskärningar. Det kan jag förstå, för ni har aldrig varit bra på det där med jämställdhetspolitik. Ni har kanske inte heller varit bra på många andra saker, men i fråga om jämställdhetspolitik är ni särskilt svaga. Det är viktigt att få fart på jobben, där har ni rätt. Sänkt skatt på arbete är bra, men det skall finansieras genom en bra fördelningspolitik. Det är en parallell process att ge hushållen mera pengar och öka sysselsättningen. Det går att genomföra. Vänsterpartiet har angett både ett recept och ett politiskt program för det. Det är inget fel med recept. Nu skall vi bara laga till dem.
Herr talman! Att lyssna på Lars Bäckström får mig att tänka på en person i Fänrik Ståls sägner som heter Kulneff. Runeberg skriver att han älskade och han slog ihjäl med samma varma själ. Det är det som Lars Bäckström gör när han talar. Ibland tror jag nästan att det pajasartade draget tar överhanden litet och döljer att det kanske finns en allvarligare sida under. Lars Bäckström, ni vänstersocialister talade om kapitalismens kris under många år som ett stort hot och ett stort problem. Samtidigt glömde ni bort att också planekonomin hade sina kriser. Det var ju den motsatsställningen som ni talade om. Nu vet vi att planekonomin har havererat helt och hållet. Visst har marknadsekonomin sina konjunktursvängningar, men det innebär att man får gardera sig för dessa. Det var bl.a. därför som jag talade så mycket om marginaler och kravet på stabilitet, inte bara vid en enda tidpunkt utan under en följd av år, såsom en förutsättning för finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Det är också kapitalismens och marknadsekonomins kris som gör att Lars Bäckström namne sänker räntan. Det är egendomligt att här höra olika talare tillgodogöra sig räntesänkningarna som något gott. Men tänk på att anledningen till räntesänkningen är ju krisen i Asien. Det är en kris i Japan nu. Anta att den krisen sprider sig till USA och Tyskland, då kommer vi att få superlåga räntor här. Men är det bra? Vi har vant oss vid att det är så enkelt som att när räntan går ned, då går det bra i Sverige. Vi måste också tänka på varför räntan går ned. Nu går räntan ned därför att det är kris på annat håll. Men realräntan, den går inte ned.
Herr talman! Jag får tacka för de vänliga orden. Carl B Hamilton påminner kanske mer om Sven Duva. Han vill säkert gott, men det är alltid samma standardrecept: avreglering och skattesänkning. Men man måste variera med konjunkturerna. Det vore nog klokt av Folkpartiet att tänka på det. Vad som är ännu värre än att tala med lätt ton är att tala med torr ton och ägna sig åt politiskt pajaseri. När man i torr ton säger att socialdemokraterna bär det fulla ansvaret för att 500 000 personer går utan arbete, då är det politiskt pajaseri. När man säger att man för en politik som garanterar 300 000 nya jobb, är det ett exempel på en extrem tro på social ingenjörskonst i politiken, och det är en form av politiskt pajaseri. Det finns inte minsta underlag för det som man säger. När man talar om att vill satsa mer pengar för att få en bättre skola utan att anvisa en enda krona och samtidigt - som Folkpartiet vill - vill höja lärarnas löner, då är det ett politiskt torrt pajaseri. Man kan inte höja lärarlönerna utan att ge mer pengar till skolan. Det är den dyraste åtgärd som man kan vidta i skolan. När ni talar om alla satsningar på vården och skall samregera med Moderaterna, som vill skära ned på vården, då är det torrt politiskt pajaseri och falskspel. Detta, Carl Hamilton, bör ni rätta till. En gång talade ni om socialliberalism och jämställdhet.
Herr talman! Vi kan naturligtvis gå igenom figurerna i Fänrik Ståls sägner, och det finns några kvar, men jag skall avstå från att nämna den som just nu föll mig i tankarna. Arvet kan jag säkert få återkomma till när jag har hört Jan Bergqvist och Erik Åsbrink tala. Men låt mig väldigt tydligt säga att de 300 000 nya jobben är inget löfte, utan det är en sedvanlig uppskattning med en normal tillväxttakt för Sverige och med en normalt fungerande arbetsmarknad genom de åtgärder som bl.a. Folkpartiet föreslår. Om vi har detta och vi har fyra år på oss är det inte fråga om någon planekonomi när man säger att 300 000 nya jobb bör ligga inom räckhåll. Det är litet egendomligt, nästan ett skämt, att som liberal bli beskylld för social ingenjörskonst och planekonomiskt tänkande av Lars Bäckström och Vänsterpartiet.
Herr talman! Det kan väl bero på att vissa politiker förmår att förnya sig, vissa kanske också i nya riktningar. Kanske ni hemfaller åt politisk populism i desperata försök att vinna röster. Ni vill ge intryck av att ni har en politik för 300 000 nya jobb, som ni sedan säger inte är något löfte eller ens en målsättning, utan en beräkning av vad som skulle kunna hända vid en normal utveckling i landet. Men en politisk debatt förlorar ju nästan sin mening om man säger att man gör en beräkning av vad som händer om det är normalt. Jo, jo, men då behöver man ju inte politiker. Då kan vi ersätta politiker med fackekonomer, och det kanske är det problem som Carl Hamilton har. Men, Carl Hamilton, ni har sagt att det är socialdemokraternas fel att vi har förlorat 500 000 nya jobb. Det är vad ni har sagt i er debattartikel, som Carl Hamilton säkert har läst. Var det inte politiskt pajaseri att hävda något sådant? Nej, jobben försvann huvudsakligen under den borgerliga regeringstiden. Litet ansvar borde ni ha tagit. Det är mycket värre att med torr röst ägna sig åt lågvattenmärken i politiken än att med lätt röst göra en seriös analys. Folkpartiet liberalerna, vad vill ni göra för jämställdheten? Det finns möjlighet att redovisa det i andra inlägg här. Vad vill ni göra för vårdens skull? Ni skall ju regera ihop med Moderaterna. Det kanske blir som förra gången när Carl Hamilton var statssekreterare, att moderaterna får igenom skattesänkningar och de andra får säga nej till de nedskärningar som Moderaterna föreslår. Då blir det återigen detta statsfinansiella moras. Moraset var inte bara ert fel. Grundorsaken var arbetslösheten. Men ni hjälpte till att skapa det statsfinansiella träsket, som vi i Vänstern faktiskt har fått ta ett stort huvudansvar för att hjälpa till att rätta till. Nej, Carl Hamilton, det är bättre att presentera en politik som håller än att presentera löften.

Herr talman! I går besökte jag De arbetslösas hus i Sundsvall, där jag samtalade med de arbetslösa under några timmar. Det var en ganska typisk bild jag fick av dagens Sverige. Där satt den arbetslöse byggnadsarbetaren som hade tröttnat på raden av, som han kände det, meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nu planerar han att starta ett bageri och bli företagare, "för något vettigt måste man ju företa sig", sade han. Där satt också det arbetslösa vårdbiträdet, som var tveksamt till att gå tillbaka till det underbetalda slitet, om det nu skulle bli tillfälle att göra det till sommaren. Där satt många, många fler. Vad som slog mig under vårt samtal var två saker. För det första var de fullständigt eniga i att den magra nedgången i den öppna arbetslösheten, som vi nu upplever, är ihålig - inte långsiktig och hållbar. De var säkra på att den öppna arbetslösheten kommer att stiga igen om ett eller några år, kanske redan till hösten. De trodde definitivt inte på regeringens prognos att arbetslösheten skall komma ned till 4 % år 2000 eller år 2001. Det löftet uppfattar de som valfläsk och ingenting annat. För det andra har skattehöjningarna för låginkomsttagarna under de fyra senaste åren under 90 talet slagit väldigt hårt mot dem själva och mot dem de känner som har små eller inga marginaler. Särskilt orättvisa upplever de att egenavgifterna är, för de slår ju framför allt mot låginkomsttagarna. Höginkomsttagarna kommer billigare undan på grund av att de har högre marginalskatt och avdraget därför blir värt mer. De får ju göra avdrag för egenavgifterna i inkomstskatten. Dessutom behöver de inte betala egenavgift för inkomster över 7 1⁄2 basbelopp. Det är klart att detta har bidragit till att bromsa den ekonomiska återhämtningen, för det är ju så, som har sagts här, att tar man ifrån folk pengar - i synnerhet de som har små marginaler - kan man inte heller räkna med att det blir en stimulans för företagen. Herr talman! Jag och Miljöpartiet de gröna håller med de arbetslösa i De arbetslösas hus i Sundsvall. Regeringens ekonomiska prognoser är uppblåsta och orimliga. Man skall på papperet kunna klara 4 % öppen arbetslöshet år 2000. Regeringens aktstycke, som socialdemokraterna här i riksdagen ställer sig bakom, är ett flagrant exempel på kreativ bokföring i den politiska skolan. Det innebär att vi räknar med en något lägre BNP tillväxt, en fortsatt hög produktivitetsutveckling - i synnerhet då vi nu ser en kraftig prispress - och också att arbetskraftsutbudet ökar när fler jobb blir lediga. Det är ju någonting som man borde förvänta sig med tanke på att vi har 3 % i kunskapslyftet. Det är klart att när det finns fler jobb att söka, så kommer man att göra det. Det har inte regeringen tagit hänsyn, och socialdemokraterna i riksdagen har köpt den konstiga beräkningen. I samtliga dessa tre avseenden anser vi att regeringen medvetet har räknat fel i syfte att frisera arbetslöshetssiffran inför valet, för det här är ju en känslig fråga för socialdemokratin. Trots att vi inte köper det här utan räknar mer realistiskt, innebär våra förslag en lägre total och öppen arbetslöshet än vad regeringen och socialdemokraterna räknar med. Det gör vi tack vare att vi sänker skatten på arbete och samtidigt sänker arbetstiden till 35 timmar per vecka. Det innebär att det blir billigare att anställa, men också att man som löntagare med mindre insats i timmar räknat får samma betalning netto. Det innebär att man helt enkelt fördelar den ekonomiska tillväxt vi har i form av produktivitetsökningen, som det heter, dvs. att värdet av den arbetade timmen ökar. Det är egentligen inte antalet timmar som är det intressanta utan värdet av vad man faktiskt gör. Att som Vänsterpartiet och Bäckström vilja sätta något slags mål i antal arbetade timmar skulle innebära att många timmar med dåligt utfört arbete skulle vara lika mycket värda som få timmar som är betydligt bättre utförda. Det skulle på något sätt ställas på sin ände och värderas direkt ekonomiskt felaktigt. Regeringens sätt att räkna medför dessutom att det uppkommer ett stort siffermässigt överskott i statsbudgeten för åren 2000 och 2001. Detta överskott ligger utanför utgiftstaket och hänförs till hushållen, vilket i sig blåser upp beräkningarna av den ekonomiska utvecklingen. Det kan bara betyda skattesänkningar för hushållen, eftersom ytterligare utgifter inte är möjliga om utgiftstaket skall ligga fast. Men samtidigt hävdar socialdemokraterna att de inte kan utlova några skattesänkningar för hushållen, inte ens för de allra fattigaste hushållen. Men det betyder ju att de samtidigt har underkänt sina egna beräkningar för arbetslösheten, för det här hänger ju direkt ihop. Herr talman! Efter besöket hos de arbetslösa hamnade jag i en taxi med en osedvanligt glad taxichaufför. Helt osökt förklarade han att det berodde på att han hade avskedat sina tre anställda och sålt två av sina tidigare tre bilar. Det hade medfört att han tjänade mer pengar och hade mer fritid. Han hade sluppit de dryga arbetsgivaravgifterna och all pappersexercis och byråkratkrångel för anställningarna. Han svor på att aldrig satsa på att bygga ut sin taxirörelse igen. Men strax därefter tittade han på mig och sade att om jag såg till att få ned arbetsgivaravgifterna och att få bort allt onödigt krångel för småföretagare som han skulle jag bli en hjälte. Hör där, Erik Åsbrink och alla andra goda socialdemokrater! Visa i er gärning att ni menar allvar med det fagra talet om att underlätta för småföretagen. Det är vi alla här i riksdagen åtminstone i ord överens om. Lyssna gärna på oss i Miljöpartiet, så får ni veta hur man kan göra. Den kanske viktigaste åtgärden är att sänka arbetsgivaravgifterna. Våra förslag innebär att vi sänker dem från 33 % av lönesumman i dag till Var hämtar vi pengarna då? Jo, vi hämtar dem i form av en skattereform där vi i stället höjer miljöoch energiskatterna. Resurserna utarmas snabbt. Det beror på att det är lönsamt, dvs. på att priset för miljöförstöring är alldeles för lågt. Därför måste vi naturligtvis höja de skatterna. Alla säger i år att de i princip är överens om det. Men vad händer? Vad gör regeringen? Vad gör majoriteten i riksdagen? Vad gör Socialdemokraterna och Centerpartiet? Man går faktiskt åt andra hållet. Man har inte växlat på det sätt som man annars säger att man vill, trots att vi t.o.m. har gjort en uppgörelse och en utredning om skatteväxling där vi i princip lade fast att vi skulle skatteväxla åtminstone 60 miljarder till. Men det har inte gjorts. Inga förslag finns. Det skjuts på framtiden. Herr talman! Efter mötet med den glade taxichauffören - som jag tyckte var ganska belysande eftersom det ju är någonting man möter hos småföretagare runt om i landet - hamnade jag i en väntsal och hade tid att läsa dagens tidningar. Osökt gick min tanke till allt tal om att vi måste gå med i den europeiska valutaunionen EMU, annars skjuter räntorna i höjden och vi får ett ekonomiskt elände i Sverige. Men vi har faktiskt sagt nej här i Sveriges riksdag till att gå med i EMU från början. Efter detta har räntorna gått ned. Räntegapet till Tyskland är snart borta helt. Fortsätter vi så här ligger vi snart lägre än Tyskland och EMU. Det verkar vara ett bra recept att göra tvärtom mot vad ja-anhängarna till EMU säger om vi vill ha bra ekonomi. Jag kom också att tänka på de arbetslösas vrede och frustration när vi kom in på en diskussion om just medlemskapet i EU. Och det hade de gjort. Men det blev precis tvärtom. Det blev färre jobb och ytterligare besparingar på välfärden. Undra på att politikerföraktet ökar! Det här är den vanligaste kommentar jag möter ute i verkligheten, utanför det här etablissemanget. Man känner sig helt lurad just när det gäller EU-medlemskapet. Men bara den lilla EU-medlemsavgiften på så där 20 miljarder medförde ju en höjd arbetsgivaravgift med 1,5 procentenhet, höjd fastighetsskatt, besparingar på bl.a. forskning. Det innebar alltså att man gjorde arbetskraften dyrare i Sverige, dyrare för företagarna. Det gjorde att boendekostnaderna steg i alla hushåll. Det blev tunnare plånböcker. Och vad händer då? Man stramar åt ekonomin, man krymper ekonomin och arbetslösheten ökar. Men framför allt har det visat sig att EU medlemskapet på intet sätt har medfört någon uppryckning av svensk ekonomi i övrigt. Tvärtom har det medfört ökad byråkratisering, införande av ineffektiva bidragssystem, centralisering av politiskt beslutsfattande till Bryssel med åtföljande bristande anpassning till svenska förhållanden osv. EU-projektet är ett supermaktsprojekt för den makthungriga överklassen i Europa som är på väg att förvandla Sverige till ett utkantslän. Medlemskap i EMU skulle göra ont värre. Det skulle tvinga fram en centraliserad ekonomisk politik i EU och definitivt förstöra samarbetet mellan de ännu relativt fria medlemsstaterna. Det här vet nog de flesta svenskar. Skall man tro opinionsmätningarna finns det en stark majoritet för att stanna utanför EMU och även en majoritet för att lämna EU på sikt, eller snart. Det tycker vi i Miljöpartiet är en utmärkt idé. Med hänsyn till att EU-medlemskapet är ett resultat av en folkomröstning är det lämpligt att i första hand pröva ett eventuellt EMU-medlemskap just i en folkomröstning. Herr talman! I lördags fick jag en deja vu-upplevelse. Jag råkade av en tillfällighet se ett TV program. Det handlade om försurning. Det var en aktuell dokumentär om hur läget är. Sveriges största miljöproblem, sade man på 80-talet. Jag kan inte låta bli att ställa dokumentären mot den bild med siffror och påståenden som regeringen har skapat i miljöbilagan till vårpropositionen som vi behandlar nu. Regeringens bild är att utsläpp av försurande gaser som svaveldioxid har minskat radikalt och att problemet har bemästrats. Men dokumentärfilmen på TV handlade om det faktiska tillståndet i sjöar och marker runt om i landet. Den verkligheten talar ett helt annat språk. Sjöar fortsätter att försuras, fiskar och även insekter försvinner från sjö efter sjö, vattendrag efter vattendrag. Marker fortsätter att utarmas på näringsämnen. Giftiga metaller lakas ut i ökande utsträckning med tilltagande miljöförstöring som den oundvikliga följden. I den sura miljön tas giftiga metaller som kadmium och kvicksilver upp i växterna och hamnar i maten. Det drabbar barnen. Följden blir dåliga njurar, hjärnskador, allt möjligt. Man intervjuade experter som mäter halterna hos våra barn. Det gör man på t.ex. Karolinska institutet. Det här är en smygande katastrof som slår mot miljön och hälsan, men också mot ekonomin. Jag kände mig förflyttad 15 år tillbaka i tiden. Beskrivningarna, bilderna, den smygande katastrofen, ja t.o.m. i flera fall forskarnas ansikten, var desamma som i den stora försurningsdebatten i början av 80 talet. Det enda som hade hänt var att varningarna från den tiden stegvis och smygande hade gått i uppfyllelse. Det var en kuslig upplevelse. Detta, herr talman, var att se bakom miljöpolitikens allt yvigare och välutbyggda potemkinkulisser. Försurningen är inte alls bemästrad. Tvärtom tilltar dess negativa effekter i miljön och på hälsan. Varför skriver inte regeringen det i klartext? Varför föreslår inte regeringen en ekonomisk politik som åtminstone försöker att långsiktigt motverka den smygande och allt mer allvarliga miljökatastrofen? Varför fortsätter ni socialdemokrater att försöka dölja de växande problemen? Det är ju faktiskt det ni gör i bl.a. Ni socialdemokrater, med ivrigt och starkt stöd från Centern, har tvärtom kraftigt dragit ned på miljömätningar, kalkningar, miljötillsyn, miljöforskning osv. Miljöområdet är det minsta utgiftsområdet i statsbudgeten. Men där har de största procentuella neddragningarna skett. Det är inte något misstag från er sida. Det är en medveten politik. För några veckor sedan enades riksdagens jordbruksutskott om att öka utgiftsområdet för statens miljöarbete med 100 miljoner. Egentligen behövs det tio gånger mer redan nästa år för att hålla ett någorlunda hyfsat tempo. Men ändå är det ett litet steg i rätt riktning. Alla partier, från moderater till vänsterpartister, var med. Men när det kom till finansutskottet sade socialdemokraterna blankt nej. Det blev ingen diskussion från er sida. Men ni är ju i minoritet, så vi hade kunnat driva igenom det i alla fall. Men vad händer då? Fegt vägrade Per-Ola Eriksson att delta i att skapa en majoritet för att återställa en del av det statliga miljöarbetet. Herr talman! Jag ser att jag har pratat i 16 minuter. Jag hade sagt 15, så jag skall avrunda. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer i betänkandet som jag har undertecknat.

Herr talman! Jag begärde ordet för att tala om timmarna och reda ut det litet grand. Först vill jag säga till Roy Ottosson: Om Roy Ottosson håller med mig att de som arbetar i offentlig sektor inte är mindre produktiva än de som arbetar i privat sektor kan vi fortsätta att resonera. Annars blir det svårt, det skall erkännas. Jag har uppfattningen att offentliganställda inte är sämre än privatanställda. Har man samma produktivitet skall man ha ungefär samma timlön, om det är rimligt rättvisa löner. Inkomsterna från den offentliga sektorn får vi från privatsektorn. Timlönerna gånger antalet timmar ger en summa, och sedan tar vi x på det i skatt. Då kan vi få timlönerna gånger antalet timmar på offentligsidan. Eftersom timlönerna var samma kan vi stryka de två posterna i den här balansräkningen. Kvar återstår antalet antal timmar gånger x i skatt lika med antal timmar på offentligsidan. Det är en ganska enkel balansräkning. Sjunker antalet timmar på privatsidan sjunker antalet timmar på offentligsidan, om man inte höjer skatten. Det finns bara två metoder att trygga antalet timmar. Det är att ta ut mer i skatt eller att se till att timmarna ökar på privatsidan. Det är faktiskt en hårdför balansräkning. Eller hur, Carl Hamilton? Det är väl rätt det här? Nicka! Visst är vi överens, det vet jag! Roy Ottosson och jag är nog också överens när Roy Ottosson får fundera på det här. Sedan handlar det om timmarnas kvalitet. Ekologiskt jordbruk ger litet sämre i kronor än ett industriellt jordbruk, Roy Ottosson. Jag och Roy Ottosson är för det ekologiska jordbruket. Dåliga eller litet sämre timmar är också timmar, och ibland är de bättre för miljöns skull. Vi får inte lägga extrema produktivitetskrav på alla timmar. Även dåliga timmar är bra timmar ibland!
Herr talman! Att sätta upp antalet arbetade timmar som sysselsättningsmål - det var ju det som Bäckström föreslog - blir tokigt. Man måste också ta hänsyn till värdet av det arbete som utförs ur olika aspekter. Det gäller miljöaspekter, sociala aspekter och ekonomiska aspekter. Egentligen kan allt räknas som ekonomi på ett eller annat sätt. Det är värdet i någon mening som man kan beskatta, nämligen vad man får för ersättning. Men ibland kan värdet beskattas på andra sätt än direkt på själva lönen. Det handlar om företag, kapitaluppbyggnad, osv. Det är värdet som vi kan beskatta och egentligen inte timmarna i sig. Det ligger en viktig poäng i det som vi från Miljöpartiet för fram när det gäller arbetstidsförkortning. Vi har en snabb produktivitetsökning, dvs. värdet av de arbetade timmarna ökar snabbt. Det fortsätter att öka snabbt just på grund av att vi är mer och mer konkurrensutsatta i en alltmer global ekonomi. Just nu tilltar prispressen från Asienkrisen mycket starkt. Den japanska yenen har t.ex. blivit billigare. Det pressar priserna ytterligare. Det leder till en ökad produktivitet. Det innebär att värdet av timmarna ökar. Hur skall detta värde fördelas? Det kan fördelas på två sätt. Antingen ökar man beskattningen av de arbetade timmarna för att dela ut det i bidrag, eller så fördelar man helt enkelt arbetstimmarna, som alltså har blivit mer värdefulla. Nu talar vi bara om fördelningen. Vi från Miljöpartiet menar att det är bättre att fördela också arbetstiden och inte höja skatten och öka bidragsberoendet. Det är kanske där vi skiljer oss från
Herr talman! Vad ni föreslår är i praktiken att ni vill öka skatten på den ökade produktiviteten och föra det till fler arbetade timmar på offentligsidan. Det är vad ni föreslår, fastän ni inte riktigt har förstått det själva ännu. Men jag har läst era handlingar och insett att det är vad ni föreslår. Det finns en annan metod att göra det på. Det finns den andra posten som kan finansiera det. Det är att kostnaderna för arbetslösheten är så stora. De intäkterna kan vi föra till konsumtion, arbetade timmar i offentligsektorn, i stället för betala människor för att de inte skall arbeta. Arbetslöshet, ärade ledamöter i kammaren, är ingenting annat än en arbetstidsförkortning! Ett samhället som producerar så att man har överskott i de offentliga finanserna, och har en tioprocentig arbetslöshet, har ju kortat arbetstiden rejält! Arbetslöshet är arbetstidsförkortning. Man producerar - och sedan kommer det värsta - men man producerar under produktionsförmågan. Det är ytterligare ett problem på grund av arbetslösheten. Antalet arbetade timmar är viktigt, Roy Ottosson, givet att Roy Ottosson vill ha samma lönenivåer i offentlig sektor som på privatsidan! Om Roy Ottosson och ni i Miljöpartiet inte vill ha det har ni inget problem. Då kan ni argumentera som ni gör. Men jag tror att ni egentligen tycker att man är lika mycket värd på offentligsidan som på privatsidan. Det gör ni allt, eller hur? Det går nog att konstatera på något sätt senare. Därför skall vi ha upp antalet arbetade timmar. Återigen till exemplet med ekologiskt jordbruk, Roy Ottosson. Det är väl riktigt? Även litet sämre arbetade timmar är dock arbetade timmar som ger ett värde som vi kan fördela till vård och omsorg. Vi skall väl inte ha så extrema produktivitetskrav på allting, även om vi naturligtvis alltid skall försöka höja produktiviteten. Men det får inte ske till priset av miljökostnader, eller hur?
Herr talman! Sysselsättningsmål tycker vi nog bör sättas på ett annat sätt än vad Bäckström är inne på här. Vi kan då titta på den totala arbetslösheten. Det är ett enkelt sätt att sitta på det. Man kan titta på arbetskraftsutbudssiffror och sådana saker och göra en samlad bedömning. Jag håller med t.ex. Hamilton. Att bara titta på den öppna arbetslösheten räcker naturligtvis inte. Det är ett mål som man lätt kan manipulera på olika sätt. Att räkna just timmar rakt av håller inte, eftersom värdet på arbetet också är intressant. Det är särskilt intressant om man vill utnyttja den produktivitetsutveckling vi har just till att sänka arbetstiden. Det är egentligen en delfinansiering av en förkortad arbetstid, så att fler får del av det ökade ekonomiska värde vi har i ekonomin av tillväxten. Den andra varianten, att i stället öka beskattningen, ser vi som betydligt sämre. Då har man i praktiken permanent en stor del av befolkningen utanför arbetsmarknaden. Sedan tar Bäckström upp helt andra saker, bl.a. att de arbetade timmarna i offentlig och privat sysselsättning är lika mycket värda. Visst är de det i principiell mening. Men det beror på vilket annat jobb vi jämför med. Vi gör inte den skarpa åtskillnaden inom tjänstesektorn, som delvis är privat, delvis offentlig. Det kan vara väl så värdefullt inom bägge två. Det är nog ganska självklart. Det är inte det som jag har tagit upp i kritiken av Vänsterpartiet.
Herr talman! Jag har under några år den här mandatperioden kunnat följa Roy Ottosson i finansutskottet och också genom att lyssna på hans inlägg här i kammaren. Det har många gånger slagit mig att Roy Ottosson har en förmåga att hantera sanningen väldigt ovarsamt. Jag har ett gott råd till Roy Ottosson: Bär inte falsk vittnesbörd mot din nästa. När Roy Ottosson hävdar att Centerpartiet har frångått någonting när det gäller pengar till miljöområdet är detta icke sant. Vad Roy Ottosson vill är att man inte skall följa de regler för budgetprocessen i riksdagen som vi har fastställt. Jag tänker följa de principerna och reglerna. Men Roy Ottosson försöker att springa ifrån dem. Jag tycker inte att det är bra. Vi fastställer anslagen för samtliga utgiftsområden i ett och samma klubbslag. Vi fördelar dem inte vart och ett för sig. Om sedan socialdemokraterna inte vill följa det enhälliga jordbruksutskottet är det de som bär skulden för att miljöområdet inte får mer pengar. Men lägg inte skuldbördan på Centerpartiet, Roy Ottosson! Lägg den på dem som inte håller uppgörelsen med jordbruksutskottet. Det är viktigt att Roy Ottosson betänker detta. Jag har många gånger haft anledning att korrigera Roy Ottosson under de senaste åren. Jag hade hoppats att slippa det i dag, men jag tvingas ändå göra det. Läs på principerna och reglerna för budgetprocessen, Roy Ottosson! Det skulle Miljöpartiet ha stor nytta av. Följ dem dessutom! Jag tänker följa dem.
Herr talman! Jag får väl tolka Per-Ola Erikssons reaktioner som att han känner sig väldigt träffad. Han behöver inte rätta den som redan har rätt. Jag har inte sagt att Centern har frångått sitt krav på att det behövs mer pengar till utgiftsområdet för miljö. Men man har frångått möjligheten att skapa en majoritet i finansutskottet för att ge en riktlinje till regeringen att utgiftsområdet skall räknas upp i budgeten som läggs fram till hösten. Det hade naturligtvis gått att sy ihop detta om det hade funnits någon vilja från Per-Ola Erikssons och Centerns sida. Problemet är ju att det inte fanns någon vilja. Per-Ola Eriksson inriktade sig direkt på att skriva en egen reservation när socialdemokraterna sade att de inte ville ha detta. Alla andra oppositionspartier var beredda att sätta sig ned och försöka hitta en lösning, vilket naturligtvis är fullt möjligt med den nuvarande budgetprocessen också. Att använda budgetprocessen på något slags formalistiskt överdrivet sätt för att slippa viktiga politiska ställningstaganden är egentligen ganska makabert. Det är nu som vi skall ge riktlinjerna till regeringen om hur budgeten skall utformas. Finns det en majoritet här i riksdagen för att man behöver prioritera miljöområdet ytterligare måste det komma till uttryck i beslutet och tillkännagivandet till regeringen. Någonting annat vore demokratiskt helt förkastligt. Vi skall naturligtvis använda de regler vi har för t.ex. budgetprocessen på ett sätt som gör att vi kan driva politik och förändra verkligheten enligt vad majoriteten tycker. Jag uppfattar faktiskt Centerns och Per-Ola Erikssons agerande som att de har svikit, men att de smiter undan på det här litet snygga sättet. På det sättet kan de hålla sig väl med såväl socialdemokraterna som med sina egna tänkta väljare. De visar att de tycker en sak, väldigt bra och vackert, men sedan gör de det inte när de har chansen.
Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt att vi i finansutskottet har en ledamot som inte vet hur reglerna är när man fattar beslut om fördelning på olika utgiftsområden. Jag tycker att det är synd. Det beror på att Roy Ottosson inte accepterar den nya budgetprocessen. Det kan inte vi göra någonting åt. Men jag tycker att det är beklagligt att man om man vill göra anspråk på att vara seriös försöker skriva om bilden och historieskrivningen. Det är inte rätt. Det vet Roy Om inte Roy Ottosson lyssnar eller tror på mig så tycker jag att han under sommaren skall gå en kurs i den nya budgetprocessen. Lärare kan lämpligtvis vara finansutskottets kanslichef. På den sommarkursen tycker jag att han också kan ta med sig en och annan ledarskribent på den till pappersmängden största tidning som ges ut i denna kommun. Centerpartiet vill ha mer pengar till miljön. Centerpartiet vill ha en ordentlig miljöpolitik. Om socialdemokraterna inte vill ha det är det deras ansvar. Jag hoppas att socialdemokraterna omprövar sin inställning och, om de har möjlighet till hösten, medverkar till att tillföra miljöområdet mer pengar. Det finns en tydlig signal bland sex oppositionspartier om att miljön behöver mer pengar. Men budgetprocessens principer är sådana att regeringen kan rädda sig undan ett sådant nederlag. Jag tycker att om regeringen är klok, och om den sitter kvar till hösten, tar den hänsyn till den mycket kraftiga opinion som finns i kammaren om att miljön behöver mer pengar.

Fru talman! Nu hoppar grodorna ur Per-Ola Erikssons mun. Han påstår att jag på något sätt inte skulle acceptera budgetprocessen. Jag är en ivrig förespråkare för den - det kan nog många av mina partivänner vittna om. Det kan man också vittna om i utskottet. Detta är något som Per-Ola Eriksson hittar på för att komma undan i en svår debatt. Jag vet naturligtvis i allra högsta grad hur budgetprocessen går till. Jag vet att riksdagen nu ger riktlinjer till regeringen om hur budgeten skall utformas. Riksdagen slår fast utgiftstaket och gör en preliminär beräkning av utgiftsområdena. Riksdagen ger riktlinjerna. Hade Centern och Per-Ola Eriksson varit intresserade av att verkligen se till att det blev ett tillkännagivande om att mer pengar skall skakas fram på detta område hade det kunnat ordnas på ett eller annat sätt. Det finns flera möjligheter. Att vara så här formalistisk och försöka smita undan är bara ett dåligt försvar. Det är trist. Man måste sätta frågetecken för var Centern egentligen befinner sig. Är partiet så intresserat av att hålla sig väl med socialdemokratin i alla lägen att det faktiskt säljer ut miljöintresset? Sitter miljöintresset så löst? Vi får faktiskt fråga oss det, eftersom jag får så dåliga svar från Per-Ola Eriksson. Han försöker smita undan. Han lovar att satsa på miljön, men gör det inte när han har chansen. Det är dålig stil, och jag tycker att det är trist.

Fru talman! Sverige är nu inne i en internationell högkonjunktur. Regeringen, och jag hoppas vi alla, gläds åt att en del kurvor nu pekar uppåt. Vi gläds också åt att lönebildningen fungerar något bättre än förväntat, att inflationen och inflationsförväntningarna är rekordlåga, att statsbudgeten är i balans och kort sagt att vissa nationalekonomiska makroförhållanden nu är bättre än tidigare.

Det verkar som om regeringen nästan helt bortser från detta när den något ensidigt - försiktigt uttryckt - beskriver budgetsaneringens frukter. Sverige lider faktiskt av både låg tillväxt och ekonomisk instabilitet med extremt konjunkturkänsliga offentliga finanser. Fru talman! Det stora problemet, som regeringen helt tycks vilja glömma bort i glädjen över högkonjunkturen, är att andelen svenskar som har ett jobb är lägre än någon gång sedan 1950-talet. Om nu de nationalekonomiska makroförhållandena, som inflation och lönebildning, har förbättrats något så har de företagsekonomiska mikroförhållandena snarast försämrats. Villkoren för företagande är fortfarande för negativt instabila och oförutsebara för att ge förutsättningar för en kraftfull uppgång av sysselsättningen. Företagarna upplever enligt en ganska färsk undersökning att regleringsbördan och uppgiftslämnandet snarast har ökat. Trots den välvilliga retorik som vissa regeringsrepresentanter kommer med är det fortfarande Carl Lidboms gamla fåmansbolagsregler som möter landets kämpande företagare bortom högtidstalen - i vardagen. Den förtida momsinbetalningen klubbades ju igenom ånyo i denna kammare för bara några månader sedan. Regeringen Persson har hanterat företagandets villkor på ett sätt som inte verkar imponera ute i företagen där besluten om nyanställningar och besluten om nya jobb fattas. Fru talman! Nu är mandatperioden snart slut. Regeringen har i dag fått Småföretagardelegationens slutrapport. Några få förslag har behandlats i budgetpropositionen. Men är det inte ganska skrämmande att regeringen först nu, när mandatperioden är slut, börjar ta tag i småföretagandets problem? När Göran Persson var finansminister stod han i denna talarstol vid varje budgetomgång och sade: Först skall vi sanera statsfinanserna. Sedan skall vi ta tag i de här problemen. Nu har tåget gått! Nu är mandatperioden slut. Nu har inte regeringen en chans att ens lägga fram förslag på området. Det är ingenting annat än en skandal - varken mer eller mindre, fru talman. Det vittnar knappast om att småföretagandets villkor har prioriterats. Inte undra på att massarbetslösheten består trots högkonjunkturen. Det är närmast ett svalg befäst mellan viljan att skapa jobb och förmågan att ge de rätta förutsättningarna. Det är alltså ganska enkelt att konstatera att den socialdemokratiska regeringen hittills har misslyckats med alla de löften som den ställt ut och alla de mål som den satt upp i frågan om jobben. I valrörelsen 1994 utlovades ju att inga skulle sägas upp från kommunerna och landstingen, att arbetslösheten 1995 skulle pressas tillbaka till 5 % och att inga ungdomar skulle gå arbetslösa mer än 100 dagar. Om man tittar i facit, fru talman, och det får man ju göra så här vid terminens slut, har sedan dess ca 57 000 personer aktivt sagts upp i kommuner och landsting. Arbetslösheten har aldrig varit ens i närheten av de utlovade 5 % och ca 300 000 unga människor har varit arbetslösa i mer än 100 dagar. Alla vet att 1997 blev 90-talets sämsta år vad gäller sysselsättning och arbetslöshet. Det var alltså 1997 - inte 1992, inte 1993 och inte 1994. 1997 blev det sämsta året vad gäller sysselsättning under 1990-talet. AMS kom ju med optimistiska prognoser. De visar trots detta på en total arbetslöshet på över 10 % både 1998 och 1999 och en öppen arbetslöshet som ligger tydligt högre än regeringens förhoppningar. Massarbetslösheten består trots att statsfinanserna är i balans. Redan i dag räknar man med att arbetslöshetens kostnader för de offentliga budgeterna är ca 150 miljarder kronor. De sociala och mänskliga kostnaderna går ju inte att räkna i pengar. Allra mest oro tycker jag ändå att man måste känna för situationen i de mest utsatta områdena. Bo Lundgren nämnde Malmö, och det finns andra utsatta förortsområden i storstäderna där bara en tredjedel har ett jobb och där två tredjedelar lever på bidrag. Detta kan väl inte vara anledning att nu känna sig nöjd med situationen. Det räcker alltså inte att, som regeringen, ensidigt glädja sig över saneringen av statens finanser. Det är långt kvar, fru talman, till en samhällsekonomisk balans byggd på en kraftfull ökning av sysselsättningen genom nya och växande företag. Därför måste en ny politik inriktas på att få fler jobb och växande företag och på att sänka skadliga skatter. Det är alltså genom arbete, företagande, tillväxt och fler skattebetalare som välstånd kan skapas - inte genom högre skatter och högre offentliga utgifter. Nu krävs det stabila och långsiktigt verkande regler och åtgärder som gynnar inte minst de mindre företagen. Jag tycker också att man en dag som denna kan blicka tillbaka på 80-talet. Det visade sig ju då att vikten av en hög moral och etik är väldigt stor. Bl.a. har 1993 års nobelpristagare Douglass C North visat att detta faktiskt är en mycket billig metod för samhällsekonomisk effektivitet jämfört med en ständigt växande rättslig reglering av det ekonomiska livet. Därför är samhällets förankring i en god etik också mycket viktig för en väl fungerande ekonomi. Den svarta sektorn innebär också ett växande problem som regeringen nonchalerar alldeles för mycket. Kristdemokraterna vill både öppna en ny marknad för vita och lagliga hushållstjänster och sänka de mest skadliga skattekilarna som ofta på ett övermäktigt sätt utmanar människors moral. Fru talman! Därför går Kristdemokraterna med sin alternativa politik till roten med Sveriges långsiktiga strukturella problem som nu i över 30 år har urholkat välfärden. Vi måste ge stabila och bra villkor för fler och växande företag om vi skall klara av arbetslösheten och välfärden. Det går bara med åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt och som får bukt med de ovanligt seglivade bromsmekanismer som nu under decennier har underminerat den svenska ekonomins utvecklingskraft och bäddat för dagens massarbetslöshet och brister i välfärden. Därför är också de flesta av våra finanspolitiska åtgärder inriktade på strukturella effekter. Som ett alternativ till regeringens arbetsmarknadspolitik presenterar Kristdemokraterna ett paket för ett bättre företagarklimat. För att bryta Sveriges ras i välfärdsligan och kraftigt öka sysselsättningen föreslår vi regelförändringar, förenklingar, skattesänkningar och stabila villkor. Vi tror att nya arbetstillfällen skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta och utveckla företag. Skatterna för tjänstesektorn och på arbetande kapital sänks därför, och arbetsgivaravgifterna minskas i vårt förslag. Riskkapitalavdraget återinförs, dubbelbeskattningen avskaffas och andra skadliga skatter minskas eller avskaffas. Utöver strukturella reformer föreslår vi satsningar på ca 25 miljarder kronor netto mer än regeringen för företagande och långsiktig tillväxt nästa år. I vårt förslag får kommunerna ett tillskott med en miljard under nästa år för att klara utmaningarna vad gäller att ge vårdgarantin och en värdig äldrevård ett reellt och materiellt innehåll. Barnfamiljerna och de sämst ställda pensionärerna är två grupper som blir vinnare med Kristdemokraternas politik. Vi vill införa ett vårdnadsbidrag för att åstadkomma valfrihet och rättvisa mellan barnfamiljerna. Vi föreslår att barnbidraget får ett inslag av behovsprövning för en bättre fördelningspolitik. För pensionärerna förbättras pensionstillskotten med 200 kr per månad samtidigt som änkepensionerna återställs. Vi beräknar också pensionerna utifrån ett fullt basbelopp redan från den 1 januari nästa år. Vi kristdemokrater föreslår också att grundavdraget i den kommunala inkomstbeskattningen höjs med 8 400 kr. Den här skattesänkningen för låg och medelinkomsttagare innebär drygt 2 600 kr mer i plånboken. Därmed kommer flera att kunna leva på sin lön. Kommunerna kompenseras enligt finansieringsprincipen, och bidragsberoendet minskar genom en sådan skattesänkning. För att vända rättsväsendets underläge gentemot brottsligheten föreslår vi ett resurstillskott för de kommande åren. Fler civilanställda inom polisen ger möjlighet att bekämpa vardagsbrottsligheten. Tullen får större resurser för att förbättra gränskontrollen. Vi vill också stärka rättssamhället genom en förstärkt etisk debatt och bättre förutsättningar för ökat personligt ansvarstagande. Villkoren för jordbruket förbättras också genom skattesänkningar. Ytterligare medel tillskjuts för inköp av skyddsvärd skog. Fru talman! Med Kristdemokraternas politik sänks det totala skattetrycket med ca 25 miljarder kronor netto. Men jag vill redan nu säga till Erik Åsbrink och Jan Bergqvist att vår budget är balanserad med ett starkare saldo än regeringens redan före de inkomster som vi räknar med genom utförsäljning av statliga konkurrensutsatta bolag. Vi amorterar därmed också, fru talman, mer och snabbare än regeringen på statsskulden. Utöver våra egna förslag har Kristdemokraterna tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna visat att det finns ett gemensamt alternativ för fler nya jobb, högre tillväxt och ökat välstånd. Vi hoppas också att Centerpartiet vill delta i ett nytt ickesocialistiskt fyrklöversamarbete efter valet. Jag tycker att det finns goda förutsättningar för det när jag hör Per-Ola Erikssons redogörelse för Centerns egen politik som vi för första gången på länge har fått lyssna till här i kammaren i dag. Jag tycker att det öppnas nya möjligheter för ett fyrpartisamarbete. Fru talman! Det som däremot framstår som mycket mera oklart är ju hur Socialdemokraterna tänker sig nästa mandatperiod. Göran Perssons och Thomas Östros närmast genetiska motstånd mot den typen av skattesänkningar som Per-Ola Eriksson räknade upp för en stund sedan bådar ju knappast gott för ett fortsatt samarbete mellan dessa partier. När tänker socialdemokraterna redovisa sitt regeringsalternativ? När börjar förhandlingarna med Gudrun Schyman och Birger Schlaug? Eller hoppas Erik Åsbrink att Vänstern och Miljöpartiet passivt och viljelöst skall stödja er politik? Jag tycker knappast att det är det intrycket man får här i dag eller när man läser deras motioner. Lars Bäckström låter väldigt socialliberal och ansvarsfull när han talar här i kammaren. Men om man tittar litet i hans motioner och i den sammanställning som utskottskansliet har gjort ser man att hans politik försvagar den offentliga sektorns finansiella sparande år 2001 med inte mindre än 32,9 miljarder kronor. Jag såg också hur Erik Åsbrink bet på naglarna när Lars Bäckström och Roy Ottosson diskuterade detaljer i hur man skall korta arbetstiden genom lagstiftning. När han läser dessa partiers motioner med en regeringsbildares glasögon måste det vara en närmast mardrömsliknande upplevelse. Jag förstår att detta är ett problem. Vi har dock visat huvuddragen i vårt gemensamma alternativ i reservation nr 1 till betänkandet. Det är nu också dags för socialdemokraterna och Erik Åsbrink att här i dag något lyfta på förlåten och berätta hur ni tänker få ihop ert alternativ om det trots allt skulle bli en socialistisk majoritet efter valet. Jag tycker faktiskt att väljarna, Erik Åsbrink, borde ha rätt att få ert alternativ redovisat i god tid före valet. Eller är det bara snabbstängningen av Barsebäck och kraftigt höjda bensinskatter som ni är överens om? I så fall är det allvarligt. Redovisa var ni står före valet, Erik Åsbrink! Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 31, även om kristdemokraterna självklart står bakom samtliga reservationer som vi finns med på.
Fru talman! Jag har några frågor till Mats Odell. Ni vill ju kraftfullt satsa på vården. Det har jag hört Mats Odell och Alf Svensson tala om många gånger. Ni anvisar också en hel miljard mer än regeringen till kommunsektorn. Kommunsektorn har väl inkomster på ungefär 456 miljarder nästa år, och ni ger en hel miljard mer. Till landstingen brukar det vara en tredjedel, så om landstingen har inkomster på ca 150 miljarder och ni ger en tredjedel blir det kanske 300 miljoner. Hur kommer de här 300 miljonerna att förändra vården? Är det vad ni har? Och kan ni verkligen få igenom ens dessa 300 miljoner när ni skall samverka med Bo Lundgren som skall sänka stödet till kommunsektorn? Man får inte tala om en stor satsning på vården och sedan bara ha en liten påse i kappsäcken med 300 miljoner som moderaterna kommer att protestera emot. Sådant skall ditt tal vara att ja är ja och nej är nej. Man skall inte ge intryck av att ha det man inte har. Sedan handlade det om det statsfinansiella moraset. Vi har tagit på oss att klara upp det. Redan på hösten 1994 hade vi garanterat 80 miljarder i budgetsanering. Vi tog vårt ansvar när Mats Odell satt och röstade nej till budgetsaneringen, när Mats Odell satt i den regering som efterlämnade budgetmoraset. Så anklaga inte oss; det är inget bra vittnesbörd. Vi har amorteringar. Med vår politik kan man möjliggöra amorteringar. Vi har redovisat det. Det är sant att vi inte amorterar lika snabbt som regeringen, men vad vi gör är att sätta arbete före EMU anpassningen. Mats Odell vill ju inte heller gå med i EMU, och det skall väl vara någon poäng med att stå utanför. Om man skall ta alla nackdelar med EMU utan att vara med är det väl lika bra att gå med. Varför är ni över huvud taget emot EMU om ni slaviskt skall följa EMU-reglerna? Då är det väl lika bra att ni går med.
Låt mig påpeka att kommentarerna bör avse den man är i replikskifte med och inte andra partier. Vi har inte rätt till replik på replik här i kammaren.
Fru talman! Jag tyckte från början att Lars Bäckström höll en intellektuellt hög nivå, även om jag också kom att tänka på vissa av världslitteraturens stora verk när han talade. Men jag tycker att han passerar det anständigas gräns när han säger att vi kristdemokrater röstade nej till budgetsaneringar som föreslogs av Vänsterpartiet. Detta är ren och skär lögn! Var fanns Vänsterpartiet under den förra mandatperioden, när den dåvarande socialdemokratiska oppositionen röstade nej till budgetsaneringsförslag på 61 miljarder kronor i denna kammare och krävde stora utgiftsökningar för staten? Lars Bäckström får nog bestämma sig för om han skall stå på det seriösa och sannas sida eller om han skall ha en falsk verklighetsbild. När det sedan gäller resurserna till vård och omsorg, Lars Bäckström, är det enda som långsiktigt kan garantera att vi får en värdig vård, en god omsorg och en bra skola att vi kan nedbringa massarbetslösheten, få fler människor i arbete och skapa så goda villkor för företagande att enskilda människor finner det vara mödan värt att starta företag och växa i dem. Det är vad det handlar om. Vi har i vårt budgetalternativ ytterligare 1 miljard under nästa år till kommunsektorn. Det beror på att vi inte omedelbart kan garantera att vår politik skapar den ökade skatteintäkt i kommunsektorn som fler människor i arbete och fler skattebetalare ger. Därför ger vi en ökad andel av resurserna till kommunsektorn. Men i det långa loppet, fru talman, handlar det enbart om att få sådana villkor för företagande att fler människor får ett jobb och börjar betala kommunalskatt.
Fru talman! I det sista håller jag helt med Mats Odell. Det är det grundläggande och viktiga. Det är just därför vi säger att man skall ha en något lättare finanspolitik - amortera, men inte enbart amortera utan också ha en högre efterfrågan i ekonomin för jobbens skull. Det är korrekt. Sedan måste jag be om ursäkt om det var så att det fanns tre partier som stod bakom förslagen efter valet hösten 1994 - Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Jag måste erkänna att jag hade missat det. Jag har läst på för dåligt. Jag ber djupt om ursäkt om det var så. Men jag tror ju inte att det var så. Ni socialdemokrater kan väl nicka om ni minns att kristdemokraterna stödde de förslag vi lade fram hösten 1994. Minns ni det? Jaså, inte ni heller. Då är vi i alla fall många här i salen som inte har läst på det Mats Odell berättar om. Därför framhärdar jag nog i att det jag sade inte var så fel. Mats Odell! Kan ni tänka er att medverka i en regering som drar ned på statsbidragen till kommunerna? Kan ni under några omständigheter medverka i en regering som drar ned nivåerna i de förslag som nu Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern stöder? Kan ni tänka er att ge vika, släppa ert förslag om 1 miljard och t.o.m. minska det? Kan ni tänka er det? Det är en väldigt klargörande fråga för den som vill satsa på vården.
Fru talman! Det blir något tröttsamt i det långa loppet med Lars Bäckström. Han kräver oss på besked om hur vårt regeringsalternativ skall se ut. Varje förslag som vi lägger fram prövas mot våra koalitionspartners förslag. Hur tror han att han skall få igenom sin politik med Erik Åsbrink och med Roy Ottosson. Jag tycker att det är någonting som borde bekymra Lars Bäckström litet mera. Tror han att han ostört skall kunna försvaga det finansiella sparandet för den offentliga sektorn med 1999 och med 22,4 miljarder år 2000? Tror han det? Annars faller hela hans resonemang, hela hans politiska uppläggning i dag, platt till marken. Lars Bäckström är minst lika beroende av att få med sig Erik Åsbrink som jag är av att få med mig Bo Lundgren och Carl B Hamilton. Det är Lars Bäckström och Vänsterpartiet som har trovärdighetsproblemet. Med vem och på vilket sätt skall ni genomföra er politik? När det gäller frågan om utgiftsminskningarna efter valet 1994 har kristdemokraterna vid varje budgettillfälle haft ett starkare budgetsaldo än regeringen. Vi har däremot gjort en annan fördelning, och vi har satsat mera på vård och omsorg. Vi har hela tiden haft mer resurser till vård och omsorgssektorn än vad regeringen har haft. Jag ber att Lars Bäckström, innan han fortsätter med anklagelserna, studerar de betänkanden som finns i bokhyllan här utanför kammaren. Sedan kan han gärna återkomma.

Fru talman! Jag har lust att kasta mig in i det senaste replikskiftet. Vi har ju, som Mats Odell vet, studerat Kristdemokraternas budgetalternativ. Och när vi nu fick höra Mats Odell från Kristdemokraterna verkligen framträda här och säga att "vi har starkare alternativ" och "vi har en miljard mer till kommunerna", kanske jag skall följa Mats Odells råd att studera betänkandena. I vårt senaste betänkande konstaterar vi att Kristdemokraternas budgetalternativ i hög grad utmärks av att de förändringar och förslag ni har för att öka utgifter och minska skatter är väldigt precisa och konkreta. Men de förslag till regeländringar ni har för att förbättra budgetsaldot, minska utgifterna och öka inkomsterna är ofta utomordentligt otydliga. Vi konstaterar också att ni har en mycket stark tro på dynamiska effekter, och ni utnyttjar det i ert budgetalternativ. Sammanfattningsvis säger vi i finansutskottet att Kristdemokraternas budgetalternativ ligger långt ifrån vad som kan anses vara en ansvarsfull budgetpolitik, och vi avstyrker därför detta alternativ. Det var egentligen inte där jag hade tänkt börja, utan med följande. Hur vill vi att Sverige skall gestalta sig för framtiden? Det är det som är kärnfrågan i dagens debatt. Vi socialdemokrater svarar så här. När vi tänker på hur Sverige skall vara i framtiden vill vi gärna se vårt land som ett gemensamt hem. Kalla det gärna ett folkhem, där rättfärdigheten skall bo och varje invånare skall ha lika värde, lika människovärde. I det hemmet finns omtanke om alla. Där finns glädje och livslust, förhoppningar och drömmar. Där har den enskilde utrymme att söka sin personliga lycka, att ta vara på sina egna förutsättningar, att få känna vingarnas frihet. Barnen skall få känna mycket trygghet, få leka av hjärtans lust och få bästa tänkbara skola. Men även den äldre generationen måste få leva ett rikt och aktivt liv. Även den som är pensionär kan vara delaktig i vad som händer och sker i hans land. Vi skall bryta våldet och vanmakten, ge oss på utanförskapet och rotlösheten, som har fått breda ut sig i skuggan av arbetslösheten och krisen. Breda barriärer mellan människor vill vi inte ha. Oavsett plånbokens tjocklek skall det finnas vård och omsorg åt alla som behöver. Jag talar om ett Sverige där alla behövs, ett hem med dörrarna öppna för solidaritet och gemenskap, ett land med omsorg om människa och miljö. Det är min dröm om framtiden. Det är Socialdemokraternas politiska dröm om Sverige. När vi i dag röstar i riksdagen, och när medborgarna sedan röstar i höstens val, är vi med och påverkar vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden. Jag tror att vi med dagens beslut kan lägga en bra grund för framtiden. Vi skall samla alla goda krafter - inklusive fackföreningsrörelsen, Carl B Hamilton - för att pressa ned den öppna arbetslösheten till 4 % och sedan gå vidare på väg mot full sysselsättning. Om jag uppfattade Carl B Hamilton rätt sade han att det skulle finnas en bottennivå för arbetslösheten på 4-5 %. Jag vill för min del, och för vårt partis del, säga att det är helt oacceptabelt. Vi skall satsa på det stora kunskapslyftet och en riktigt bra skola. Vi skall ställa om till kretslopp och det hållbara Sverige. Vi skall måna om sjukvården. Vi skall hjälpa fram omsorgen om gamla och barn. Kort sagt: Vi väljer att värna välfärden, i stället för att lättsinnigt lova ut 80 miljarder i skattesänkningar. En sak vet vi av bitter erfarenhet, och det är att vi själva måste klara av att betala vad det kostar att bygga och bo i vårt gemensamma hem. Låt oss se till att vi aldrig mer intecknar vårt gemensamma hem till långt över skorstenen, aldrig mer sätter i pant hos utländska bankirer. Visst är det tacksamt att angripa skatterna - det förstår vi när vi hör Bo Lundgren. Och våra skatter skall verkligen inte vara högre än nödvändigt. Vi skall alltid försöka göra skatterna så effektiva, så raka och så rättvisa som möjligt. Men ibland måste man säga det självklara: Skatter tas inte ut för att göra livet surt för medborgarna. Skatten är det pris vi får betala för att kunna utveckla ett humant och civiliserat samhälle. Med skatter kan vi finansiera välfärden. Med skatter kan vi se till att betala den på ett solidariskt och rättvist sätt. Mot Socialdemokraternas syn på framtiden står framför allt Moderaterna. Moderaterna anser att välfärdsstaten har tjänat ut och att välfärdsstaten skall ge vika. Så står det i deras programskrift. I stället skall marknaden lösa problemen åt oss. Skatterna skall sänkas, men i stället får vi räkna med nedskärningar, högre avgifter och allt större utgifter för privata försäkringar. Moderaterna talar om frihet. I frihetens namn skall statens insatser för välfärden hårt beskäras. I frihetens namn skall kommunerna vingklippas. I frihetens namn skall landstingen avlövas och på sikt avskaffas. Visst är marknaden ett viktigt instrument. Vi socialdemokrater tycker att marknaden är en bra tjänare men en dålig herre. Vi skall betjäna oss av marknadsekonomin, men vi skall inte skifta över till ett samhälle där det är marknaden som ställer och styr. Marknaden tar inte något socialt ansvar, och den erkänner inte vare sig rättvisa eller solidaritet. Vi socialdemokrater vill vidga frihetens gränser och öka friheten för alla människor. Just därför säger vi nej till en politik som ger de ekonomiskt starka frihet att ta för sig på andras bekostnad. Medan alla andra partier undan för undan vill ge mer resurser till det allmänna är det tvärtom med Moderaterna. Det uppseendeväckande är att den stora klyfta som redan i dag finns mellan Moderaterna å ena sidan och Folkpartiet och Kristdemokraterna å andra sidan kommer att vidgas för varje år som går. Att det blir ett allt större gap mellan de partierna framkommer tydligt i den redovisning som finns i finansutskottets betänkande. Varför vill ni gå i armkrok med detta ganska extrema högerparti? Varför har ni så litet kritik att framföra mot det stora asociala experiment som Moderaterna vill genomföra? I manifestet Land för hoppfulla, med Bo Lundgren som medförfattare, står det svart på vitt att Moderaterna vill bryta upp välfärdsstaten. Är ni inte det minsta oroade över de sociala konsekvenserna av Moderaternas systemskifte? Med Moderaternas program kommer klyftorna att öka. Spänningarna i det svenska samhället kommer att bli större. Det miniprogram som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna försöker hålla ihop om handlar om långsammare takt för kunskapslyftet, sämre anställningsskydd, sämre villkor för förtidspensionärer, en allvarlig försvagning av arbetsmarknadspolitiken, en snabb utförsäkring ur a-kassan och dessutom en mångdubbling av avgiften till a-kassan. Är det förresten inte dags att här och nu ge besked? Med hur många hundra kronor i månaden vill ni höja avgiften för en vanlig a-kassemedlem? Jag har ställt den frågan förut i tidigare debatter och mött en bedövande tystnad. Nu tycker jag faktiskt att ni måste ge besked. Med hur många kronor i månaden vill ni höja avgiften för en vanlig a-kassemedlem? Ni har alltså försökt att samla ihop er. Men om det motstridiga och spretiga innehållet i er politik läggs som grund för en ny regeringspolitik skulle kronan sjunka och räntorna stiga, och det skulle bli ett nytt stort svart hål i statens kassakista. Den som stod här i talarstolen för en stund sedan och ivrigast av alla varnade för budgetexplosion, för överoptimistiska kalkyler osv. var ju Carl B Hamilton. Det är ironiskt att det är Folkpartiets budgetalternativ som är det svagaste av alla de budgetalternativ som vi gått igenom i finansutskottet. Där finns djärva och orealistiska antaganden. Budgetalternativet är mycket lättvindigt tillyxat. Man kan ha förståelse för att det kan vara problem för oppositionspartier att arbeta igenom och göra alla beräkningar. Resurserna räcker inte till. Det kan bli fel. Vissa saker kan bli felberäknade. Men ni har lyckats mycket sämre än partier som har mindre resurser med att presentera ett bra budgetalternativ. Ni tillgodoräknar er i hög grad redan nästa år inkomster som omöjligen har förutsättningar att komma in till statskassan så tidigt, även om man gör optimistiska antaganden. När det gäller Folkpartiet skärper vi tonen och säger att förslaget inte svarar mot rimliga krav på en ansvarsfull budgetpolitik. Som ett litet men dock aktuellt exempel på hur det spretar vill jag nämna finansieringen av Botniabanan. När finansutskottet skrev sitt yttrande till trafikutskottet var ni tre eniga i ert motstånd. Högst av alla hördes Mats Odell, som fick ett imponerande starkt genomslag i medierna när han dömde ut finansieringsmodellen som en skandal. Jag gratulerar honom till den mediala framgången. Så gick det några veckor. Nu visar det sig att Mats Odell trots allt vill hoppa på tåget och bli delaktig i vad han själv har kallat för en skandal. I trafikutskottets betänkande nr 10 skriver en ovanligt dämpad Mats Odell följande: "För att inte fördröja byggandet av Botniabanan - tillstyrker vi vid detta beslutstillfälle den av regeringen föreslagna finansieringsmodellen". Skönt med ett bad, sade han som föll i vattnet. När man hör hur dessa tre musketörer dundrar och går på kan man nästan tro att det går sämre och sämre för Sverige. Men i verkligheten är det tvärtom. Sverige har nu åter tillväxt. Tillväxten sker framför allt i den privata sektorn. Alltfler nya företag startas. Antalet konkurser minskar kraftigt. Vi förbättrar villkoren för företagen undan för undan. Vi gör det med företagsskatter som är internationellt konkurrenskraftiga, stöd till utbildning, stöd till forskning och utveckling och stöd till export och marknadsföring, för att ta några exempel. Vi har i dag det bästa budgetläget under hela 90 talet och det bästa företagsklimatet under hela 90 talet. Vi har det största överskottet i våra utlandsaffärer, och det gäller inte bara hela 90-talet. Jag har bett att få fram uppgifter. Vi räknar i år med ett överskott på våra utlandsaffärer på 60 miljarder kronor. Jag har bett att få reda på när vi hade något motsvarande i vår moderna historia. Det visar sig att det inte finns något så stort överskott i våra utlandsaffärer, sett i relation till bruttonationalprodukten, om man inte går tillbaka till 1973. Då var det 2,8 % av BNP i jämförelse med 3,5 % i år. Ett år på 50-talet - 1951 - var det 2,5 %. Både räknat i miljarder och i andel av nationalprodukten är överskottet i utlandsaffärerna exceptionellt högt. Det intressanta är att överskottet på 60 miljarder inte är en tillfällighet för i år. Alla prognoser visar att överskottet fortsätter att växa. Det kommer att växa mot 4 %, och kanske t.o.m. mera. Moderaterna förnekar frenetiskt att det börjar gå bra för Sverige. Misslyckandet är kapitalt, fick vi höra Bo Lundgren säga från talarstolen för en stund sedan. Jag kan i och för sig känna en viss sympati för oppositionen. I dess roll ingår att höja ett varningens finger och säga att det finns problem och att man inte skall ta ut något i förskott. Det är en rimlig och riktig uppgift för en opposition. Det är i och för sig inget fel i det. Men ni sätter er i en helt ohållbar situation när ni först målar upp hur hopplöst eländigt det är i dag men sedan inte kan hejda er från att utlova skattesänkningar på väldiga belopp de närmaste åren. Är det så eländigt som ni påstår är det helt oansvarigt att ställa ut så generösa löften. Egentligen hade jag inte tänkt att gå in så mycket på det förflutna, men när jag läste vad Carl Bildt, Lars Leijonborg och Alf Svensson skrev om 90-talet kände jag att det finns all anledning att korrigera och balansera den bilden. Jag vill påminna om att svensk ekonomi hade kört djupt ned i diket för bara fyra år sedan. Tyvärr blev det inte bara bucklor på budgeten, utan hela vår ekonomi var svårt skadad. Då hade Sveriges statsskuld fördubblats på tre år. Nu börjar vi betala av. Då hade arbetslösheten tredubblats på tre år. Nu sjunker arbetslösheten. Då hade budgetunderskottet fyrdubblats på tre år. Nu har vi vänt underskottet till ett överskott. Då pressade blytunga räntor människor att lämna hus och hem. Nu är räntekostnaden för normalvillan ca 2 000 kr lägre i månaden. Då låg missmod och pessimism som ett segt klister över näringslivet. Nu börjar det åter sjuda av optimism och framtidstro. Då gav kreditvärderingsinstituten Sverige underbetyg. Nu får vi överbetyg. Då hade vi ofinansierade vårdnadsbidrag. Nu betalar vi med egna pengar till vård, skola och omsorg. Moderaternas partisekreterare Gunnar Hökmark har med stolthet förklarat följande: Det vi åstadkom 1991-1994 kan vi göra igen. Men då blir jag verkligen bekymrad. Tänker Moderaterna och Folkpartiet verkligen upprepa det gamla experimentet med en ny start för Sverige en gång till? På en punkt vill i alla fall Carl B Hamilton ändra på experimentet. Han säger så här: Det är oacceptabelt med det svaga inflytande som finansministern hade förra gången. Han menar att en borgerlig finansminister skall ha vetorätt i ekonomiska frågor. En borgerlig finansminister skall alltså ha rätt att vägra de borgerliga partiledarna och majoriteten i regeringen att få igenom sina förslag när det gäller budgetpolitik och ekonomisk politik. Det är ett intressant besked. Det betyder att Hamilton räknar med att en borgerlig regering blir antingen ekonomiskt ansvarslös eller också demokratiskt undermålig. Tack och lov finns det ett bättre alternativ, och det är att väljarna röstar fram en socialdemokratisk regering. Bo Lundgren verkar däremot vara mycket nöjd med hur det var förra gången. Det var inte så länge sedan vi i kammaren fick höra Lundgren säga: Om det är statsskuldräntorna som är problemet, så finns inte det problemet - det är bara att sänka skatten. Jo, jag har protokollet i bänken, Bo Lundgren, så vi kan läsa innantill. Min kommentar är att så talar den obotfärdige. Roy Ottosson gick till angrepp och påstod att det fanns medvetna felberäkningar i förhållande till Konjunkturinstitutet. Det vill jag bestämt bestrida. Konjunkturinstitutets rapport kom före vårpropositionen. Det finns många förklaringar till skillnader i bedömningar. En förklaring är olika bedömning av genomsnittsarbetstiden. Konjunkturinstitutet räknar med att genomsnittsarbetstiden kommer att öka, medan regeringen i vårpropositionen tror att det kan bli en sänkning. När jag tar del av vad som händer på arbetsmarknaden, de avtal som nu tecknas, gör i varje fall jag den bedömningen att det är mer sannolikt att det blir en minskning av den genomsnittliga arbetstiden än tvärtom. Jag avvisar bestämt alla beskyllningar om medvetna felräkningar. Till Centerpartiet och Per-Ola Eriksson vill jag rikta ett tack för ett gott samarbete. Trots att våra partier har olika uppfattningar i en hel del frågor har vi samarbetat bra för att få ordning på Sveriges ekonomi, väl medvetna om att vi aldrig kan låna oss fram till en trygg och bestående välfärd. Jag vill också tacka Bo Nilsson, som lämnar finansutskottet och riksdagen efter valet i höst. Tack för ditt starka sociala engagemang och de fina resultat som du har åstadkommit i riksdagsarbetet! Jag vill önska dig all framgång med dina nya uppgifter i Skåneregionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag, och jag vill säga att det känns skönt att vi när vi nu på nytt börjar bygga ut välfärden kan göra det med egna pengar och inte med lånade medel. Välfärd skapas av ett folk i arbete. Utan arbete, ingen välfärd. Utan välfärd, ingen rättvisa. Solidaritet är att leva sig in i andra människors villkor, att visa omsorg och omtanke om varandra. Vi socialdemokrater vill att solidariteten skall vara Sveriges väg att möta framtiden. Vi säger nej till egoismens krassa marknadssamhälle, men vi vill vara med och bygga solidaritetens goda folkhem.

Fru talman! Jan Bergqvist oroar sig över hållfastheten i kristdemokraternas budgetalternativ, över Folkpartiets budgetalternativ och över att moderaterna vill försvaga den offentliga sektorns ekonomi. Det var tur att han inte läste upp det utskottet skriver om hans tilltänkta regeringsunderlags motioner, det som skrivs om Vänsterpartiets motion och om Miljöpartiets motion. Vi skall ju, Jan Bergqvist, ha ett val i Sverige den 20 september, och då finns det ingen som har några röster, det finns ingen given regeringskonstellation. Jan Bergqvist gav i slutet av sitt anförande en sådan vacker, närmast poetisk appell. Jag tycker därför att han skulle passa på att tala om hur detta skall ske. Vilka skall Jan Bergqvist gå i armkrok med? Är det så att han utan vidare går med på en försvagning i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag med 12,4 miljarder år 1999, med 22,4 miljarder år 2000 och med 32,9 miljarder år 2001? Det borde bekymra Jan Bergqvist litet mer än kalkylerna i kristdemokraternas och Folkpartiets alternativ. Såväl kristdemokraterna som Folkpartiet och moderaterna har vid varje tillfälle när denna riksdag har fattat budgetbeslut haft ett starkare budgetsaldo. Det Jan Bergqvist nu står inför är att - om det går så illa efter valet - sätta sig och förhandla med två partier som kraftigt vill försvaga statens finanser, som vill lagstifta om en kortare arbetstid. Detta är ett bekymmer för Jan Bergqvist. Fru talman! Det jag har motsatt mig vad gäller Botniabanan är att man å ena sidan har en retorik om de hermetiskt tillslutna utgiftstaken och om den nya budgetprocessens enorma fördelar vad gäller budgetdisciplin - vi kan inte ens flytta 100 miljoner från ett konto till ett annat - och att man å andra sidan bildar ett bolag med 4 miljoner i aktiekapital, som utanför statsbudgeten skall låna upp över 9 miljarder kronor. Det är det som vi har motsatt oss. Ta i stället fram de pengarna på ett vanligt, hederligt sätt, Jan Bergqvist!
Fru talman! Till skillnad från Mats Odell kan jag ge ett klart besked på den fråga han ställde om budgetförsvagningarna. Vi kommer inte att gå med på sådana budgetförsvagningar. För Mats Odell återstår fortfarande att svara på frågan: Väljer ni vården, eller väljer ni moderaterna? Det är väl egentligen så man kan uttrycka det. Vad gäller Botniabanan är det naturligtvis en reträtt av oanade mått. Mats Odell talar om skenlösningar - det passar ju bra när det gäller tåg, fastän det nu inte handlar om sådana skenor - och säger att det är en skandal att man väljer den här finansieringsmodellen. Sedan kryper Mats Odell till korset och säger: Ja, vi kan naturligtvis inte motsätta oss det här, utan för den här gången går vi med på det. Den som sig omvänder och bättrar skall vi hälsa med tillfredsställelse, men de stora orden kunde kanske Mats Odell ha besparat sig. Nu har han själv stuckit hål på dem.
Fru talman! Jag skall inte trötta kammaren med att hänvisa till de uttalanden som Jan Bergqvist har gjort om den här typen av finansieringslösningar. Den enda gång det skulle ske var i samband med den förra budgetomgången, när vissa vägprojekt skulle antas. Det var den enda gången. Nu kommer den andra gången. Vi talar om budgetprocessen, om att riksdagens mäktiga finansutskott inte ens kan få flytta 100 miljoner - vi har hört detta flera gånger här i dag. Man kan inte tala om för regeringen att man vill flytta 100 miljoner till miljövården i höstbudgeten. Nu kan vi alltså genom att enkelt starta ett aktiebolag låna upp över 9 miljarder kronor utanför statsbudgeten. Det är skenhelighet att tala om en strikt budgetprocess när man sammantaget har lån på 31 miljarder kronor utanför budgetprocessen. Där har Jan Bergqvist sitt trovärdighetsproblem. Sedan kom ett mycket intressant besked, fru talman. För Jan Bergqvists del är regeringsförhandlingarna avslutade. Han har redan förhandlat med Vänstern och Miljöpartiet. Det är inte tal om att de skall få någonting att säga till om. Deras politik är spolad. Vad säger Lars Bäckström om detta? Finner han sig i att det inte finns något som helst utrymme för diskussioner efter valet? Tror Jan Bergqvist att han får egen majoritet? Då ber jag verkligen att få lyckönska honom. I så fall är han mer optimistisk än vad jag trodde. Han har ett gigantiskt problem. Att Centerpartiet efter den uppräkning av skattesänkningar och förändringar som man här gjorde, skattesänkningar och förändringar som är fullständigt blockerade inom socialdemokratin, skulle fortsätta ett samarbete enligt nuvarande modell är uteslutet. Det Jan Bergqvist har att se fram emot är förhandlingar med Gudrun Schyman, med Roy Ottosson, med Birger Schlaug och med Eva Goës. Förbered er för det! Tro inte att dessa partier har gett upp så här enkelt!
Fru talman! Jag har ingen som helst anledning att ändra det besked jag gav förra gången. Jag konstaterar att Mats Odell vrider sig som en mask när det gäller frågan: Väljer kristdemokraterna vården eller moderaterna? Vi minns ju hur det var förra gången. Då gick Mats Odell och hans konsorter ut och talade om: Vi skall öka resurserna kraftigt i sjukvården. De fick säkert en hel del stöd för detta i valet. Men vad hände sedan? Jo, ni medverkade till en neddragning av kommunbidragen, och det blev inte mer resurser. Det är därför det finns skäl att ställa denna fråga även den här gången. Moderaterna är ju väldigt klara över hur de skall ställa sig medan ni skall försöka förhandla med dem. När det gäller Bottniabanan och finansieringen vet jag inte om jag är särskilt skenhelig. De tror jag faktiskt inte. Det är viktigt att man inte intecknar framtiden för mycket utan att det finns en balans mellan lånefinansiering och annan finansiering. Huvuddelen skall vara anslagsfinansierad, det är självklart. Det här kommer också att anslagsfinansieras efter ett tag. Det finns en möjlighet i budgetlagen. Budgetlagen omfattar över huvud taget inte det här med Bottniabanan. Det finns en särskild paragraf i budgetlagen som möjliggör undantag i enstaka fall. Det innebär att man redan från början har förutsett att man skall kunna göra undantag när det finns speciella skäl till detta.

Fru talman! Först skall vi klara ut en sak. Även miljardärerna får betala den här förmögenhetsskatten för sina fastigheter som Bo Lundgren talar om. Där är det ingen skillnad. Sedan ville Bo Lundgren tidigare göra gällande att jag skulle ha felciterat honom i kammaren. Jag kan bara säga att jag har citatet här. Här finns protokollet. Om Bo Lundgren själv vill läsa det så går det bra. Bo Lundgren sade: Om det är statsskuldräntorna som är problemet så finns inte det problemet. Det är bara att sänka skatten. Man kan läsa före och man kan läsa efter. Det ändrar inte innehållet i detta. Om sedan Bo Lundgren vill säga att han beklagar att han gjorde detta uttalande så har jag full respekt för det. Men det har han ännu inte gjort. Sedan vill jag säga att aldrig har bidragsberoendet ökat så snabbt som när Bo Lundgren satt i Finansdepartementet. Aldrig har de offentliga utgifterna ökat till den rekordnivå som de nådde 1993 när Bo Lundgren satt där. Det är dessutom så att vi i dag tvingas betala skatt som Bo Lundgren borde ha tagit ut med inte gjorde när han var skatteminister. Lundgrens guldregn över de välbeställda får dagens skattebetalare betala dyrt med ränta på ränta. När Lundgren lämnade Finansdepartementet kunde han ju tyvärr inte ta med sig de underskott och skulder som fanns.

Fru talman! Bo Lundgren ställer faktiskt flera frågor. När det gäller det här med landsting och kommuner är det ju så att avgångarna nu blir ungefär 74 000. Om man sätter det i relation till en ungdomskull så är det ungefär 100 000. I övrigt vill jag inte närmare kommentera det här uttalandet som jag inte själv har tagit del av. Det är oerhört viktigt för oss socialdemokrater att vi nu förbättrar kvaliteten i sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen. Och vi tror inte att det blir bättre kvalitet om man minskar resurserna. Vi tror att vi behöver öka resurserna - och naturligtvis också utveckla och utbilda de anställda. Sedan är det ju det här med ansvaret. Bo Lundgren har talat om att misslyckandet är kapitalt. Var och en kan ju konstatera att om man är så kategorisk finns det viktiga sidor av verkligheten som man inte fångar in. Detsamma gäller ansvaret för arbetslöshet och liknande. Det vill man nu på ett helt märkligt sätt lägga på socialdemokraterna. Jag vill erinra om att det faktiskt är så att Carl B Hamilton har erkänt att finansministern i den tidigare regeringen blev överkörd ett antal gånger. Den förra finansministern Anne Wibble har också erkänt att när regeringen samlades hösten 1992 fanns inte krismedvetandet. Bo Lundgren hade ansvaret under de tre år då han satt i regeringen. Sedan har han försökt skylla ifrån sig det ansvaret. Det tycker jag är svagt.
Fru talman! När jag lyssnade på Jan Bergqvists anförande var det kanske inte det han sade som gjorde mig mest förvånad utan det han inte sade. Tänk att en ledande socialdemokrat kan hålla ett långt anförande och bara en passant - i förbigående - ta upp frågan om arbetslösheten! I den här beskrivningen av det goda samhället som Jan Bergqvist och socialdemokraterna syftar till, den beskrivning som Jan Bergqvist gav, fanns ju inte arbetslösheten med! Detta tycker jag är det absolut allvarligaste: Att regeringspartiet mörkar i denna helt avgörande fråga. Hade det varit så att arbetslösheten legat på tre eller fyra procents nivå så hade jag förstått om Jan Bergqvist tyckt att det var överflödigt att ta upp frågan. Men nu ligger den alltså på tio, elva, tolv procents nivå. Att då bara gå förbi detta i sitt huvudanförande tycker jag är magstarkt. Moderaterna tror jag att Mats Odell och jag kan hantera i våra partier. Men de sociala konsekvenserna av den arbetslöshet som Socialdemokraterna har haft under fyra år och inte lyckats få ned - jag talar nu om den totala arbetslösheten - är det stora hotet mot ett gott samhälle. Det finns ingen koppling mellan det som Jan Bergqvist säger är en oacceptabelt hög nivå på 4-5 % arbetslöshet - jag skulle också gärna komma längre ned - och dagens nivå på 11-12 %. Jan Bergqvist anvisar ingen metod för hur man skall komma ned till de låga nivåer som han talar om som varande acceptabla. En snabb huvudräkning ger vid handen att den nivå som Jan Bergqvist talade om innebär en halv miljon nya jobb inom loppet av två-tre år. Jag vill gärna veta hur detta skall materialiseras, Jan Bergqvist. Det är min viktigaste invändning mot de långa anföranden som har hållits.
Fru talman! Jag vill faktiskt uppmana Carl B Hamilton att läsa protokollet. Då kommer han att finna att jag talade om kampen mot arbetslösheten och om att vi i den första omgången skall pressa ned arbetslösheten till 4 % och sedan gå vidare på vägen mot full sysselsättning. För oss är kampen mot arbetslösheten den allra viktigaste frågan. Vi skall samla alla goda krafter, inklusive fackföreningsrörelsen, som fick mycket negativa utlåtanden från Carl B Hamilton. Folkpartiet gör i sitt budgetalternativ mycket lättvindiga antaganden som ungefär går ut på att om man sänker skatterna med 25 miljarder blir det så gynnsamma effekter att sysselsättningen kommer i gång. Då kan ni tillgodoräkna er 10 miljarder redan 1999. Ni föreslår 200 miljoner till kontroll, och redan nästa år skall ni på ett helt orimligt sätt kassera in 2,7 miljarder kronor till följd av detta. Ni föreslår att man skall göra något som redan sker, nämligen samordna sjukförsäkringen med hälso och sjukvården. Och genom att ni föreslår det räknar ni in 2 miljarder kronor mer i ert budgetalternativ trots att detta arbete pågår för fullt. Jag måste säga att jag är besviken på Folkpartiets budgetalternativ. Att det finns en och annan kantighet i ett oppositionsparti på grund av att man inte har resurser att räkna igenom allting har jag full förståelse för. Men att Folkpartiet av alla oppositionspartier skulle ha det budgetalternativ som var allra sämst och allra svagast, det förvånar mig verkligen.
Fru talman! Den fråga som jag ställde till Jan Bergqvist gällde inte hans ambitionsnivå. Jag tror säkert att den är hög vad beträffar arbetslösheten. Men jag frågade: Hur skall man gå från dagens nivå till den ambitionsnivån? Hur ser vägen dit ut? Vilka åtgärder är det som skall vidtas? Såvitt jag förstår avvisar Socialdemokraterna reformer på arbetsmarknaden och avvisar sådana skattesänkningar som kan ge fler jobb och är i handling mycket tveksamma till åtgärder som förbättrar företagsklimatet. Hur i all världen skall man med den handlingsförlamningen vad gäller arbetsmarknadsreformer och skatter som är skadliga för jobben och företagsamheten gå från dagens nivå till den låga nivå på 2-3 % som tydligen är Jan Bergqvists ambition? Det förstår jag inte. Då är, såvitt jag förstår, regeringens ambition att man, liksom i Nederländerna, skall ligga och pressa lönerna långt under konkurrentländernas löneökningar år efter år. Om det är detta som är metoden, så säg det Jan Bergqvist. Någon annan metod har jag inte lyckats hitta. Vad beträffar vetorätten, som jag uttalade mig om, har Sveriges problem inte varit att vi har haft för starka finansministrar utan att vi har haft för svaga finansministrar. Det gäller inte bara Anne Wibble. Det gäller i högsta grad Kjell-Olof Feldt. Man kan ju läsa hans bok och konstatera hur han förde en politik mot sitt eget bättre vetande. Och vem kommer inte ihåg hur Kjell-Olof Feldt i denna kammare satt och skaldade om löntagarfonderna som ett "djävla skit", som Kjell-Olof Feldt hade tvingats att baxa ända hit.

Fru talman! Skillnaden mellan den här mandatperioden och den förra mandatperioden tror jag är att alla i regeringen under den här mandatperioden har tagit ett budgetansvar. Det har varit en samlad uppgift för regeringen att se till att genomföra en rejäl budgetsanering, och den har ju lyckats. Den har t.o.m. lyckats bättre än vi räknade med från början. Det är så man skall arbeta, att alla i regeringen tar ansvar. Och jag är förvånad över modellen att finansministern skall kunna gå emot hela den övriga regeringen. Jag tycker inte att det är demokratiskt. Men det är det sätt som Carl B Hamilton vill lösa dilemmat med erfarenheten från den förra regeringen, att en borgerlig regering var ekonomiskt ansvarslös. Carl B Hamilton sade: Ge oss nu programmet som leder ned till 2 % arbetslöshet. Jag hade önskat att jag hade haft några minuter till på mig. Men jag kan väl antyda vad det är fråga om. Det handlar ytterst om att man bestämmer sig för att kampen mot arbetslösheten är den viktigaste frågan. Det handlar om att vi satsar på utbildning, kunskapslyft, forskning och utveckling av företagen. Vi förbättrar nu undan för undan villkoren för företagen. Stöd till export och marknadsföring är bara ett exempel som jag nämnde. Att ställa om till det hållbara Sverige tror jag är bra för sysselsättningen på längre sikt och att vi månar om den gemensamma sektorn och ser till att omsorgen om barn och gamla blir bra och att skolan blir bra. Det finns många fler förslag, och jag förutsätter att de kommer upp i den arbetsmarknadspolitiska delen av denna debatt.
Fru talman! Kampen mot arbetslösheten är, såvitt jag förstår, ett gemensamt intresse både för Centerpartiet och för det parti som Jan Bergqvist företräder. Det sade Jan Bergqvist alldeles nyss. Nu kan vi konstatera att arbetslösheten sjunker, vilket är bra, och att sysselsättningen ökar. Men vi har alltjämt en ganska hög arbetslöshet. Mitt i denna höga arbetslöshet börjar vi få en del flaskhalsproblem - brist på arbetskraft. Och det finns en risk för att det pressar upp inflationen och att man sedan får en kostnadsspiral som vi har upplevt tidigare. Då handlar det om arbetsmarknadspolitikens funktionssätt.

Det skall bli intressant att få höra finansutskottets ordförandes uppfattning.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi måste förbättra kvaliteten i arbetsmarknadspolitiken. Och vi kan konstatera att belastningen på arbetsmarknadsinstrumenten under några har varit så stark att många uppgifter som man har fullföljt tidigare har varit svåra att genomföra därför att volymen på arbetslösheten har varit så stor. Därför har vi också gemensamt ökat resurserna till den kvalificerade yrkesutbildningen, och det görs nu många insatser för att vi skall komma bort från flaskhalsar. Det är ju intressant att Arbetsmarknadsstyrelsen i sin prognos, när den går in litet grand på 2000-talet, talar om att det kan bli ett oerhört sug på arbetskraft. Och då är det viktigt att det inte uppstår flaskhalsar utan att vi verkligen kan komma snabbt fram till den fulla sysselsättning som vi eftersträvar. Jag har också uppfattningen - och nu talar jag litet personligt - att vi när det gäller arbetsmarknadspolitiken bör lägga ut den litet mer lokalt och kanske framför allt regionalt för att vi praktiskt skall kunna hantera de problem som finns ute i samhället. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi försöker se till så att vi har balans så att hela Sverige kan leva. Där tror jag att vi är ganska överens.
Fru talman! Jag ber att få tacka Jan Bergqvist för hans svar. Det gläder mig att höra att man vill flytta resurser mera till den regionala och lokala nivån. Det tror jag är en riktig åtgärd. Då får man ökad flexibilitet och då kan man anpassa resurserna efter de krav som finns regionalt. Eftersom det här är min sista replik till Jan Bergqvist vill jag kvittera för de vackra orden. Tack för ett gott samarbete under denna mandatperiod. Det har varit en tuff mandatperiod med stora problem som skulle lösas. Men vi har valt samarbetets väg och nu ser vi att det var en väg som bar till framgång. Det lyfte Sverige och detta bådar gott inför den kommande mandatperioden. Sverige står starkt inför nästa årtusende.

Fru talman! När det gäller arbetslösheten och de beräkningar som jag i mitt huvudanförande kritiserade kan jag konstatera att Jan Bergqvist försvarar regeringens beräkningar och håller fast vid dem. Det var inte medvetet i alla fall att det skulle vara särskilt optimistiskt. I fråga om produktivitetstillväxten räknar Konjunkturinstitutet med 1,9 % på årlig basis. I propositionen räknar man med 1,6 %, dvs. en ganska ordentligt mycket lägre produktivitetstillväxt. Sedan de här prognoserna gjordes har dessutom pristrycket nedåt ökat till följd av Asienkrisen, utvecklingen i Japan nu osv. Vi ser alltså att inflationen går ned. Det kommer att tvinga fram ytterligare produktivitetstillväxt. Det leder naturligtvis till att det blir färre arbetstillfällen, om det nu inte händer ytterligare något i ekonomin som gör att den växer på ett annat sätt. Det här är ett exempel. Vidare handlar det om hur man räknar på arbetskraftsutbudet, som inte nämnvärt kommer att öka trots att man i prognoserna här räknar med att sysselsättningen skall öka, att det helt enkelt blir fler arbetstillfällen. Av erfarenhet vet vi att ökningen brukar ske snabbare. Det är bara att titta på AMS siffror. Ungefär 3 % finns inom kunskapslyftet. De människorna antar jag är sugna på att få jobb. Arbetskraftsutbudet kommer alltså att öka mycket mer än som är beräknat här. Sammantaget leder detta till att det blir 6 % arbetslöshet fram till år 2001 - inte 4 %, som ni säger. Om man vet det måste man föreslå en bättre politik på det här området. Det är det som är poängen. Vi tycker inte att Socialdemokraterna har presterat en trovärdig politik för att lösa arbetslöshetsproblemet.
Fru talman! Det är alltid klokt att närma sig sådana här prognoser med en viss ödmjukhet. Det är svårt att bedöma vad som händer i framtiden. Det är många faktorer som samspelar. Därför kan man göra olika bedömningar. Man får naturligtvis också vara medveten om att det finns en osäkerhet i alla sådana här försök att samla utvecklingen i några få siffror. Att det är skillnad mellan vårpropositionen och Konjunkturinstitutets rapport från mars månad är inte så konstigt. Vårpropositionen kom ju senare och kunde ta in effekterna av de förslag som regeringen redan lagt fram i sin proposition, vilket Konjunkturinstitutet inte hade kunnat räkna med. Jag har tidigare nämnt att det finns en skillnad när det gäller sättet att beräkna arbetstiden framöver. Jag tror att Konjunkturinstitutet där har fel. Både Roy Ottosson och jag kan väl vara glada om det är så att medeltidsarbetstiden inte ökar som man tror utan att den kanske i stället sjunker. En annan skillnad gäller löneantagandena. Jag tycker nog att det vi hittills har sett på avtalsmarknaden ger ett bättre stöd för regeringens bedömningar jämfört med de bedömningar som fanns i mars månad från Konjunkturinstitutet. Det finns alltså en hel del förklaringar. Framför allt reagerade jag när Roy Ottosson försökte göra gällande att det nog var fråga om en medveten manipulation, om en förfalskning av siffror etc. Det vill jag bestämt bestrida. Men självklart finns osäkerheten där. Därför är det så viktigt att vi - sett till de överskott som vi nu ser fram emot, den buffert som vi nu ekonomiskt har för de kommande åren - inte redan nu intecknar hela denna buffert. I stället skall vi betrakta det hela just som en buffert för att kunna möta osäkerheten.
Fru talman! Att jag anklagar Socialdemokraterna för att faktiskt räkna med glädjesiffror beror på att prognosen av någon underlig anledning leder exakt till det löfte som man för något år sedan ställde ut om detta med 4 % öppen arbetslöshet år 2000. Av en tillfällighet är det så. Inget annat prognosinstitut har gjort det, vare sig förr eller senare. Alla ligger högre, också senare. Det här är alltså en mycket märklig tillfällighet. Jag som politiker gör nog den tolkningen. Ni har ju avgett ett politiskt löfte om att klara det här - ja, löfte eller mål, eller vad ni nu vill kalla det för; de flesta uppfattar detta som ett slags löfte - men ni har nog räknat baklänges. Jag skulle nog vilja påstå det. Poängen i det som vi i Miljöpartiet för fram är att det är en så stark prispress nu. Det handlar om ökad konkurrens, om avregleringar både internationellt och nationellt, om en ökad produktivitetstillväxt, om en ny teknik som bidrar till detta nya sätt att organisera arbetet osv. Det är mycket som nu händer och så kommer det att fortsätta att vara. Det är stora förändringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Ett kännetecken är just att produktiviteten ökar. Men samtidigt står en stor del av befolkningen permanent utanför arbetsmarknaden. Den ekvationen är intressant, och detta gäller inte bara i vårt land utan också i många andra länder. Vi hävdar att det är väldigt vettigt att under den här perioden ta ut produktivitetstillväxten i form av minskad arbetstid. Dessutom gäller det att spä på med sänkta arbetsskatter så att vi får bort den stora grupp människor som ganska permanent står utanför arbetsmarknaden. Därför är frågan om en arbetstidsförkortning så central i en bra politik för en rättvisare fördelning.
Fru talman! Det var värst vad Roy Ottosson kokar ihop konspirationsteorier. Jag skulle vilja ge honom ett ord på vägen, ett ord att ha med sig i livet - ett ord som det kanske är svårt att tillämpa i alla situationer men det kan ändå vara värt att ha det med i bagaget: Tro inte att din meningsmotståndare har lägre motiv än du själv!
Fru talman! Jag skulle vilja fråga finansutskottets ordförande om det här med budget och hur en eventuell socialdemokratisk regering skall klara att få igenom sina förslag. Vi har ju nu en ny budgetlag här i riksdagen. Är det inte så att en regering så länge den är regering är förutbestämd att alltid få igenom sina budgetförslag såvida inte alla andra partier i riksdagen blir ense om att ha ett enda motförslag? Jag tror att det är så. Kan finansutskottets ordförande tala om för mig om jag tror rätt eller fel? Jag tror att jag vet svaret. Det är det ena, och detta är viktigt för den politiska debatten. Det är också viktigt för oss i denna kammare och för väljarna att veta om detta. Jan Bergqvist talade så vackert om folkhemmet. Det var den riktiga, gamla 40-talspolitiken. Jag minns efterkrigsprogrammet, som var väldigt radikalt. Kanske får vi snart se ett radikalt efterkrisprogram för jobben. T.o.m. borgarna har rätt i att det nog inte fanns en enda socialdemokrat som 1994 trodde att det skulle gå så dåligt med jobbet som det har gjort under dessa fyra år. Det fanns väl heller inte någon ekonom i Sverige som då gjorde en så negativ prognos för sysselsättningen som det faktiskt är fråga om. Alla trodde att det skulle gå bättre. Jag Bergqvist måste erkänna att det arbetas för litet i folkhemmet. Det är för många som sitter i trädgården och gör ingenting. Det skall vi ändra på, eller hur? Jag vet att Jan Bergqvist säger: Vänsterpartiet tror jag inte på. Jag står fast. Jag är socialdemokrat. Jag vet dock att Jan Bergqvist ibland tror på LO. Jag kan citera ur en LO-rapport som är polemisk gentemot Moderaterna: " - Efterfrågeläget är för svagt. Detta är fallet om sysselsättningen är lägre än vad som är möjligt, den möjliga sysselsättningen. - Detta kännetecknar dagens situation." Ja, efterfrågeläget är för svagt, Jan Bergqvist! Vad skall man göra åt det?
Fru talman! Nu är det dessbättre så att den privata konsumtionen ökar, samtidigt som investeringarna fortsätter att går bra. Nu går efterfrågan desto bättre. Lars Bäckströms fråga uppfattade jag som något slags indirekt replik där man vill få bekräftat det som man tror. Det som hänt i fråga om sysselsättningen under den här mandatperioden och som man kanske inte kunde förutse självklart är att sysselsättningen mätt i antal timmar har återvunnits till stora delar. Men det har inte fördelats jämnt på antal personer, utan vad som hänt är att närvaron på jobbet har ökat dramatiskt. Någon uttryckte det så att vi har gått från världens största sjukfrånvaro till världens största sjuknärvaro. Kanske har vi ibland för stor närvaro av sjuka personer på en del jobb av ekonomiska skäl. Även andra ledigheter osv. har minskar drastiskt. Det är en utveckling som vi har haft nu. Men utvecklingen av en successivt ökad genomsnittlig arbetstid kan bara fortsätta under en tid. Jag tror att vi nu är inne i en situation där medelarbetstiden inte ökar utan kanske t.o.m. sjunker något. Då slår den ökade sysselsättningen i antal timmar ut i allt flera personer i arbete.
Fru talman! Ja, ni hör - en gryende känsla för arbetstidsförkortningen. Än så länge är den bara gryende, men den finns där. Det är positivt. Vi behöver alltså både fler timmar och delade timmar för att få ned arbetslösheten. Jag skall citera resten i LO-rapporten: "Slutsatserna av detta resonemang är att moderaternas påstående om att skatterna är för höga, inte behöver bemötas med sänkta skatter. Lösningen kan i stället vara att bekämpa massarbetslösheten och att vänta med att amortera på statsskulden." Jag tror faktiskt inte att vi i Vänstern har så jättestora möjligheter att driva igenom vår politik rent mandatmässigt. Jag kommer att rösta mot alla borgerliga regeringsbildare, och jag tror inte att Gudrun Schyman kommer att bli regeringsbildare - jag är ärlig nog att erkänna det. Det är inte mellan mandatmatematiken vi kan vinna styrka utan genom argumentens kraft. Där vet vi att det finns de som kan ändra sig över natten. Kanske Jan Bergqvist till slut börjar lyssna på oss i Vänstern och på LO. Som de sade i danska SF i förra valet: En röst på SF är en röst på en s-regering och vänsterpolitik. Det var ganska klokt. Visst kan vi tänka oss att tillsammans sänka skatten på arbete, mest för dem som tjänar minst. Ni har lagt in 16 respektive 32 miljoner för överföringar till hushållen. Givet att man ökar utgifterna måste man sänka skatten. Visst kan vi tänka oss det, Jan Bergqvist. När man kan ta bort värnskatt och sänka fastighetskatt måste man ha möjlighet att sänka skatten för låginkomsttagare. Annars har hela den här mandatperioden bara inneburit att man har höjt skatten för låginkomsttagare och sänkt den för höginkomsttagare. Det vore väl ett eländigt resultat.
Fru talman! För att tala fördelningspolitik är Sverige faktiskt unikt när det gäller att ha genomfört ett stort besparingsprogram med de fördelningseffekter det haft. Vi kan konstatera att det har fått internationellt sett mycket goda fördelningspolitiska resultat. Det är bl.a. en följd av att det inte bara handlat om besparingar utan också om skattehöjningar. Jag har inte alls samma uppfattning som Lars Bäckström, att vi nu skall börja tulla på överskotten. Jag har den bestämda uppfattningen att har vi nu kommit i ett läge där vi har en stor statsskuld och stora statsskuldsräntor men samtidigt har lyckats komma i balans och har överskott skall vi börja betala tillbaka på statsskulden. Lånar man skall man någon gång betala tillbaka. Nästa år betalar vi tillbaka 10 miljarder. 2000 har vi planerat att betala 30 miljarder osv. Då samlar vi i ladorna och har möjlighet att under kommande svåra år vidta aktiva åtgärder.

Fru talman! Inom kort hemförlovar sig riksdagen till ett välförtjänt sommarlov. Senare denna dag skall riksdagen för sista gången under den här mandatperioden fatta ett antal beslut rörande den ekonomiska politiken. Jag vill i det sammanhanget passa på att framföra ett tack till finansutskottet, dess ledamöter och inte minst dess ordförande Jan Bergqvist för ett gott samarbete under de gångna åren. Det kan finnas anledning att summera vad som hänt under de gångna fyra åren. Det har gjorts både tidigare i den här debatten och i andra sammanhang. Beroende på partitillhörighet har vi fått höra både ljusa och optimistiska skildringar och också nattsvarta eländesskildringar. Jag vill göra en annan typ av jämförelse. Låt mig på tre centrala områden kontrastera situationen nu, vid utgången av mandatperioden 1994/98, med situationen på försommaren 1994, dvs. vid utgången av den föregående mandatperioden. Att jag valt slutet av respektive mandatperiod har sina randiga skäl. Ingen regering kan göras huvudansvarig för händelseförloppet under inledningen av regeringsperioden. Men när man har suttit med styrspakarna i sin hand under tre eller fyra år kan man inte frånsäga sig ansvaret. Minns ni ränteuppgången sommaren 1994? Jag talar inte om de 500 procenten. Det var något tidigare under Bildtregeringen, och det var för all del en exceptionell händelse. Jag talar om stigande räntor våren och sommaren 1994 som en direkt reaktion på Bildtregeringens sista ekonomisk-politiska proposition, en reaktion på handlingsförlamning och oförmåga inför skenande budgetunderskott. Den sommaren steg den tioåriga räntan till över 10 %. Räntemarginalen mot Tyskland var 450 punkter. Vi fick en debatt om räntekaos och köpbojkott mot svenska statspapper. Nu, fyra år senare, är situationen en helt annan. Riksbanken har nyligen sänkt reporäntan. Marknadsräntorna har fallit. Den långa räntan är ungefär 5 %. Räntemarginalen mot Tyskland är mindre än 20 punkter. Vi har den lägsta räntan på 30 år. Sverige har fått höjt betyg av ett av de ledande kreditvärderingsinstituten. Minns ni budgetunderskottet sommaren 1994? För exakt fyra år sedan kom Riksgäldskontoret med sin prognos för lånebehovet för budgetåret 1993/94. Den slutade på ofattbara 230 miljarder kronor. Det var all time high. I själva verket blev underskottet när utfallet var klart ytterligare 3 miljarder kronor högre. Aldrig någonsin tidigare har Sverige lånat så mycket pengar. Mer än var tredje krona i den statliga budgeten vara lånad. Nu, fyra år senare, är situationen en helt annan. Nyligen räknade Riksgäldskontoret med att lånebehovet för innevarande budgetår 1998 är negativt och i storleksordningen 10-20 miljarder kronor. Det innebär att staten inte lånar längre utan kan tvärtom redan i år betala tillbaka en del av den stora skulden från Bildtregeringens dagar. Den skyldigheten har vi mot våra barn att vi inte lassar på dem stora skulder till följd av misshushållning med våra gemensamma resurser. Minns ni arbetslösheten sommaren 1994? Totalt hade ungefär 350 000 gått ut i öppen arbetslöshet eller i någon form av åtgärd. 430 000 jobb hade gått förlorade. Störst var raset i den privata sektorn. Ungdomsarbetslösheten var rekordhög. Nu, fyra år senare, är situationen en helt annan. Antalet personer som är arbetslösa eller i någon form av åtgärd har minskat med mer än 100 000. Sysselsättningen har ökat med 50 000 det senaste året. Särskilt stor är ökningen i den privata tjänstesektorn. Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt. Antalet lediga jobb ökar och varslen går ned. De här siffrorna sparkar. Det är naturligtvis en allt svårare och otacksammare uppgift att tala om hur illa allting går när i själva verket inte bara kurvorna i statistiken pekar åt rätt håll utan än viktigare är att människorna själva i sin vardag upplever att ekonomi och arbetsmarknad blir allt starkare. Man frågar sig: Hur kunde det gå så illa under den borgerliga regeringsperioden och så mycket bättre under den socialdemokratiska regeringsperioden? Är vi socialdemokrater mer kompetenta? Det är frestande att svara ja på den frågan. Men jag vill överlåta den typen av omdömen åt andra neutrala iakttagare. Frågan får väl gå till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det finns andra förklaringar som man kan uppehålla sig vid. Erfarenheterna visar att en borgerlig regering bygger på konfrontation och förstelnad blockpolitik: hellre uppgörelser med populistiska partier på den yttersta högerkanten - det såg vi under den förra mandatperioden - än stabila och hållbara uppgörelser. Inom borgerligheten - och framför allt inom Moderata samlingspartiet - är inte värnandet om välfärden lika starkt som inom socialdemokratin. Därmed är inte heller bekymren lika starka över om välfärdens fundament, dvs. starka offentliga finanser, raseras. Ett annat drag som utmärker borgerliga koalitionsregeringar är den största gemensamma nämnarens politik. Detta är ett uttryck som för övrigt har myntats av personer som själva har arbetat åt borgerliga regeringar. Innebörden är: Om jag får min skattesänkning får du din utgiftsökning. Den typen av kompromisser leder till raserade statsfinanser. Carl B Hamilton har utvecklat ytterligare en förklaring. Finansministerns ställning är svag. Carl B Hamilton vill införa vetorätt för finansministrar. Det säger naturligtvis en del om betingelserna för en borgerlig regering och dess ekonomiska politik. Konstitutionellt är det onekligen ett tveksamt grepp som Carl B Hamilton vill införa. Och med tanke på överbuden och skönmålningarna i Folkpartiets eget budgetalternativ undrar jag om inte Carl B Hamilton kunde börja med att prya inom det egna partiet. En vetorätt inom Folkpartiet kunde ju vara en första början som en övning inför större uppgifter. Jag har talat om offentliga finanser som fundamentet för en stark och generös välfärd och om moderaterna som de som distanserar sig från detta mer än andra. Vi har talat mycket om behovet av att få högre kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Detta blir lätt abstrakta ting, men det handlar om enkla och jordnära saker. I skolan kan det vara att få litet mera pengar för att införskaffa de persondatorer som elever och även lärare så hett åstundar. I sjukvården kan det vara att få litet mera resurser för att kunna genomföra fler operationer och därmed korta köer och väntetider. I äldreomsorgen kan det röra sig om att anställa en ytterligare person som kan avlasta den hårt belastade ordinarie personalen som ofta inte har tid för annat än de löpande frågorna. Därmed kan man få litet tid till personlig omtanke och personligt stöd för dem som behöver det. Då är vi tillbaka i detta märkliga förhållande att moderaterna vill ge mindre resurser till vården, skolan och omsorgen, samtidigt som man talar om att köer och väntetider skall kortas. Hur går detta ihop? Jag har funderat mycket över det, men det är svårt att se hur det skall gå ihop. Men det finns möjligen en förklaring: Man kan genomföra detta konststycke om man höjer avgifterna kraftigt inom vården och omsorgen. Då kortar man köer och väntetider därför att man skär bort en hel del av efterfrågan. Det kan man t.o.m. klara med mindre resurser. Det är ju också en metodik som ligger väl i linje med moderaternas ideologiska uppfattning. Därför tycker jag att frågan skall ställas till Bo Lundgren: Är det med höjda avgifter som ni skall klara att på en och samma gång minska resurserna och korta köerna och väntetiderna? För oss socialdemokrater är detta en styggelse, men det kanske är det som är lösningen på det moderata dilemmat. Fru talman! Den här mandatperioden har framför allt ägnats åt att återvinna Sveriges ekonomiska självständighet, att återställa förtroendet för den ekonomiska politiken, att pressa ned underskott och upplåning samt att få ned räntor och inflation. Nästa mandatperiod kommer framför allt att handla om att förbättra betingelserna för ekonomisk tillväxt, att sätta fler människor i produktivt arbete och minska bidragsberoendet och att använda frukterna av tillväxten till utjämning och ökad rättvisa. Då frågar vi oss: Hur skall vi säkerställa ett gott klimat för arbete och förtagande? Jo, genom att fortsätta att hålla nere inflation och räntor, ytterligare stärka framtidstron och viljan att satsa och inte ställa ut löften om stora och ofinansierade skattesänkningar och utgiftsökningar som på nytt leder till underskott och skuldsättning, som på nytt leder till inflation och räntehöjningar. Vi skall fråga oss: Hur skall vi få fram flera kompetenta och välmotiverade människor som kan göra en produktiv insats i ett expansivt näringsliv och i en dynamisk offentlig sektor? Vi skall inte fråga oss om vi skall subventionera lågproduktiva, otrygga och illa avlönade hushållstjänster. Vi skall fråga oss: Hur skall vi få en bättre utbildad befolkning både på bredden och på toppen? Vi skall inte sätta stopp för detta genom att förfalla till föraktfullt tal om bygdehögskolor och ansiktslyftet. Den pilen var riktad åt moderat håll. Vi skall fråga oss: Hur skall vi få ett rättvist och produktivt skattesystem? Vi skall inte hemfalla åt populistiska löften om slopad fastighetsskatt som främst skulle gynna de förmögna ägarna av mångmiljonfastigheter samtidigt som det skulle gräva stora hål i statskassan. Och vi skall fråga oss: Hur skall vi få ett folkligare och öppnare Europa och inte ett eliternas Europa som saknar folklig förankring och som inte arbetar med de frågor som människor i allmänhet tycker är viktiga. Fru talman! Vi står inför ett nytt skede i den ekonomiska politiken. När arbetslösheten fortsätter att minska kommer vi mer och mer att behöva diskutera hur vi skall bemästra flaskhalsar och förhindra brist på arbetskraft i olika sektorer. När överskottet i de offentliga finanserna fortsätter att växa kommer vi mer och mer att diskutera hur en del av detta överskott skall användas, till avbetalningar på statsskulden, till skattesänkningar eller till utgiftsökningar. När tillväxten ökar, räntorna sjunker och framtidstron stärks ytterligare kommer vi mer och mer att få en diskussion om hur vi skall utnyttja de ökade resurserna utan att gå in i en ny period av överhettning och inflations och spekulationsekonomi. Inför valet 1994 gällde diskussionen hur den hotande budgetkatastrofen skulle avvärjas och hur budgetförstärkningarna skulle fördelas mellan olika grupper. Inför valet 1998 bör diskussionen gälla hur tillväxt och sysselsättning skall stärkas och hur tillväxtens frukter skall fördelas. Det är förvisso en betydligt angenämare diskussion som vi har att föra. Förra gången bestämdes dagordningen av bakslag och av en misslyckad ekonomisk politik. Denna gång bestäms dagordningen av en framgångsrik politik. Vi kan bjuda på detta, även till de partier som inte nämnvärt har medverkat till att skapa förutsättningar för dessa framgångar. I detta sammanhang vill jag gärna framföra ett stort tack till Centerpartiet och inte minst till Per-Ola Eriksson för ett utomordentligt gott samarbete. Jag tänker då inte bara på den senaste uppgörelsen om fastighetsskatten utan naturligtvis på en rad tidigare uppgörelser som har gett en stadga och lett till framgång i den ekonomiska politiken. Det har gett bestående framgångar som vi bär med oss också under de kommande åren. Fru talman! Sverige behöver under kommande mandatperiod en stark regering som å ena sidan svarar för ordning och reda i statens finanser och som rider spärr mot överbud och populistisk löftespolitik och som å andra sidan är beredd att medverka till breda politiska lösningar över blockgränserna för att skapa stabila majoriteter och en anda av samarbete och samförstånd.

Fru talman! Det är en fantastisk verklighetsbeskrivning som Bo Lundgren svarar för. Att tala om kurvor som vände när det gäller statsfinanserna är ett av de mer groteska exemplen. Jag gav ju nyss uppgifter om hur underskottet kulminerade under slutet av den borgerliga regeringstiden och hur detta möttes av en total misstro på marknaderna, som ju Bo Lundgren i vanliga fall brukar tillmäta stor betydelse, genom att räntan sköt i höjden och genom att förtroendet för svensk ekonomi var totalt körd i botten. Det är ju sanningen och slutbetyget på den borgerliga regeringen. Sedan tror jag att Bo Lundgren har fått detta med hur många jobb som skall gå till den ena eller den andra sektorn om bakfoten. Det är så enkelt att de personer i kommuner och landsting som är uppe i åren och går i pension under de närmaste åren - i storleksordningen 74 000-75 000 personer om året - skall ersättas. Sedan kommer det att ersättas personer i den privata sektorn, och det kommer att skapas nya jobb. Jag räknar med att sysselsättningstillväxten fortsätter i en god takt de kommande åren. Det kommer att ge jobb både till ungdomar som träder till och till de som är arbetslösa eller som t.o.m. slutade att söka jobb efter raset under den borgerliga tiden. Om Bo Lundgren tycker att detta är konstigt, skall jag då tolka det som att han inte ens vill ersätta de pensionsavgångar som sker i den offentliga sektorn? Skall vi dra ned sysselsättningen i kommuner och landsting med 75 000 om året? Är det detta som är kontentan av Bo Lundgrens inlägg? Sedan vill jag upprepa frågan som jag inte fick något svar på: Är det så att ni löser konststycket att på en och samma gång dra ned resurser till vård och omsorg i kommuner och landsting och korta köer och väntetider genom att genomföra kraftiga avgiftshöjningar och därigenom skära bort efterfrågan från framför allt mindre bemedlade människor?

Fru talman! Jag har varit med om att genomföra en stor skattereform. Däremot har jag inte Bo Lundgrens erfarenheter av att undergräva statsfinanserna med stora ofinansierade skattesänkningar. Jag kan försäkra Bo Lundgren att både jag och socialdemokratin har all förmåga att om och när utrymme uppkommer genomföra skattereformer i framtiden. Men det skall ske på ett både rättvist och produktivt sätt. Det skall inte ske på ett sätt som ensidigt gynnar de bäst ställda i samhället. Sedan måste jag säga att resonemanget om ungdomar och den offentliga sektorn milt talat var förvirrat. Vad jag pekar på är att det handlar om att ersätta stora pensionsavgångar. Bo Lundgren svävar fortfarande på målet. Det verkar inte riktigt klart att han är beredd att medverka till detta. Det är säkert så att många ungdomar kommer in i den offentliga sektorn, därför att personalen i sjukvården och omsorgen har en ganska hög genomsnittsålder. Det kommer säkert också in en del som är något äldre, vilka har varit arbetslösa eller har jobbat på annat håll. Detta leder ju inte till en höjd försörjningskvot. Det har Bo Lundgren totalt fått om bakfoten. Det viktiga är att vi skall öka sysselsättningen. Det skall ske i den offentliga sektorn och i den privata sektorn både för ungdomar och för dem som i dag inte har ett arbete. Sedan har Bo Lundgren också missförstått det hela med vårdgarantin. Det är klart att om man skall korta vårdtider, krävs det att man sätter in ökade resurser. Det förstår ju alla som är praktiskt verksamma inom sjukvården. Det krävs mer personal, mer utrustning, mer lokaler. Detta är inte gratis, Bo Lundgren. Slutligen konstaterar jag att jag får inget som helst svar på frågan om det är med avgiftshöjningar som ni skall lösa konststycket att på en och samma gång dra ned resurserna och minska köer och väntetid. Men jag kan försäkra att uteblivna svar i dag kommer att leda till nya och förstärkta frågor på det området.

Herr talman! Via frågan om vetorätten kom Erik Åsbrink in på regeringsfrågan på sedvanligt sätt. Låt mig nu turnera det hela, eftersom vi har en annan parlamentarisk situation än vad vi har haft på många år. Ni socialdemokrater vill vinna valet. Men vem skall ni då regera ihop med? Jo, det blir Vänstern och Miljöpartiet. Om Socialdemokraterna sitter kvar kan vi alltså få en regering med Göran Persson som statsminister, Gudrun Schyman som skatteminister, Per Gahrton som Europaminister, Birger Schlaug som energiminister. Det, Erik Åsbrink, blir nej till allt utom en expansiv finanspolitik. Min fråga till Erik Åsbrink är alltså: Hur skall ni regera? Vilket regeringsunderlag skall Erik Åsbrink söka för att genomföra den politik som han i högstämda ordalag här har talat om? Mörka inte, utan tala om hur du tänker. Det andra är jämförelsen 1994-1998. Den blev snabb och skissartad när finansministern kom in på frågan om arbetslösheten. Det är ju inte färre sysselsatta i dag än 1994. Antalet företagare minskar sedan 1995. Det är färre kvinnor som har ett riktigt jobb i dag än 1994. Till slut i denna omgång vill jag ändå gratulera finansministern till att ha insett att det här med en folklig och öppen Europadebatt är något eftersträvansvärt. Jag hoppas att debatten också växlar in på EMU frågan, helst före 1999 års val. Annars blir det ett fiasko.
Herr talman! Regeringsfrågan är förvisso viktig. Det är inte min sak att utse statsråd i en kommande socialdemokratisk regering. Men jag vågar trots detta redan nu säga att Per Gahrton inte kommer att bli Sedan noterar jag att Carl B Hamilton har haft egna funderingar i regeringsfrågan tidigare. Jag läser innantill: Konstellationen moderater, folkpartister och kristdemokrater är ett möjligt men osannolikt utfall. Konstellationen moderater, folkpartister, kristdemokrater och centerpartister är ett fullt möjligt utfall men skulle inledningsvis riskera att vara parlamentariskt instabilt. Är det forfarande Carl B Hamiltons uppfattning? Det här var en skrift från Handelsbanken, som gavs ut för någon tid sedan. Jag vill komma tillbaka till frågan om vetorätten. Folkpartiet har ju - det belyste Jan Bergqvist tidigare - lagt fram ett väldigt märkligt budgetalternativ där man till stor del förlitar sig på s.k. dynamiska effekter. Jag vet inte hur Folkpartiets inre liv ser ut. Men har Carl B Hamilton inte något inflytande när alternativen tas fram, vilket möjligen kan leda fram till krav på en vetorätt internt inom Folkpartiet? Eller ställer sig Carl B Hamilton bakom de lättsinniga övningarna där stora skattesänkningar och utgiftsökningar klaras med dynamiska effekter? Vi har ju sett detta förr, och det manar inte till efterföljd.
Herr talman! Referatet från min tid i Handelsbanken var i ett läge när Centerpartiet hade en något annorlunda inriktning än vad jag tror att det kommer att bli framöver. Min förhoppning är att de fyra partier som Erik Åsbrink räknade upp skall bli ett stabilt och pålitligt regeringsalternativ. Så till dynamiska effekter. Jag är övertygad om att den politik som vi står för, med sänkta skadliga skatter på arbete, satsning på företagsklimatet, förbättrat företagsklimat och reformer av arbetsmarknaden, kommer att leda till en snabbare ökning av sysselsättningen än om man inte gör någonting, på det sätt som socialdemokraterna talar om. Ni talar ju inte om denna typ av reformer. Därmed minskar också behovet av utgifter för arbetsmarknadspolitiken. Jag vill emellertid notera att vi i vårt budgetalternativ som näst största post har en minskning, försening eller spridning över tiden av infrastrukturinvesteringar. Krisens orsaker, sade Erik Åsbrink, får väl mer neutrala bedömare göra en bedömning av. Då kan jag väl få hänvisa till Erik Åsbrinks gamla lärare, Assar Lindbeck. Han skriver så här: Flera av de negativa chocker som den svenska ekonomin utsattes för i början av 90-talet var helt klart ett arv från 80-talets händelser och politik. Uppenbara exempel är den snabba löneinflationen och den alltmer övervärderade kronan, fallet i de inflaterade tillgångsvärdena och sammanbrottet i den tidigare överhettade byggnadskonjunkturen. Så var det med det, Erik Åsbrink. Allt ont kom inte under åren 1991-1994.
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt, och jag har heller aldrig påstått att allt ont kom från den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Det kom förvisso en hel del, och det var illa nog. Men visst fanns det också andra problem, med både hemmatillagade och internationella faktorer, som har påverkat svensk ekonomi. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att det är en viktig uppgift, som jag är övertygad om att vi kommer att möta under nästa mandatperiod, att förhindra en ny period med överhettning och spekulation. Det kan synas vara tidigt ute att varna för detta i dag. Vi är inte i den situationen nu. Vi har fortfarande en hög, fast dock snabbt sjunkande arbetslöshet. Men mycket talar för att vi som ett resultat av framgångarna i den ekonomiska politiken kommer att behöva se upp för den typen av problem om några år. Det gäller att vara ute i god tid och förhindra att detta inträffar. Sedan vill jag varna för att inteckna inkomster och besparingar i förväg - för dynamiska effekter, som Carl B Hamilton tydligen ändå har en viss förkärlek för. Det är lätt att göra optimistiska kalkyler, och så visar det sig att de inte infrias. Det är också lätt att göra pessimistiska kalkyler som inte infrias. Carl B Hamilton skrev, återigen under sin tid i Handelsbanken, att om Sverige inte går in i valutaunionen kommer vi att permanent ha räntor som ligger 1-11⁄2 % högre än euroräntan. Det har visat sig, snabbare än vad jag själv hade räknat med, att räntemarginalen nu praktiskt taget är borta. Var alltså försiktig - det är ett gott allmänt råd - att i den ekonomiska politiken inteckna inkomster innan vi har dem, att lova bort pengar innan vi ser att de faktiskt har trillat in i kassakistan.

Herr talman! Jag har noterat att finansutskottets debatter här i kammaren, inte minst med finansministern, ofta tenderar att handla om en kamp om historieskrivningen. Jag har också noterat att argumenten förfinas mer och mer under mandatperiodens gång. Den senaste varianten är att man beskriver vissa saker som hände under perioden 1991-1994 utan att säga att vi bar skulden för det. Men väldigt mycket handlar ändå om detta. När Erik Åsbrink räknade upp olika företeelser - det handlade om räntorna, statsskulden och arbetslösheten - tror jag att han glömde en förklaringsgrund, nämligen att vi 1991 var på väg in i den djupaste lågkonjunktur som vi har haft i västvärlden sedan 1930-talet. Men nu är vi på väg in i den högsta och mest långvariga högkonjunkturen, exempelvis i USA. I Sverige ligger vi visserligen något efter i konjunkturcykeln. Men vi är på väg, tillsammans med resten av EU-länderna, in i en mycket stark konjunkturutveckling. Den här förklaringen tycker jag kommer väldigt mycket i skymundan. En annan förklaring är också att Erik Åsbrink säger att vi gjorde upp med populistiska partier. Ja, vad skulle vi göra? Socialdemokraterna röstade aktivt i denna kammare mot förslag om budgetsanering på 61 miljarder kronor. Vi var tvungna att försöka piska in Bert Karlssons och Ian Wachtmeisters skaror här för att trycka på budgetsaneringsknapparna, medan Göran Persson populistiskt krävde stora utgiftsökningar. Jag tror att den bilden bör man inte heller glömma bort, Sedan, herr talman, skulle det vara bra om Erik Åsbrink åtminstone med ett ord beskrev hur han tänker sig nästa mandatperiod om det skulle bli en socialistisk majoritet. Hur kommer han att hantera de krav på försvagningar av den offentliga sektorns finanser med över 32 miljarder kronor som Vänsterpartiet har i sin motion? Vem blir det, Erik Åsbrink, som skall efterträda Anders Ljunggren i finansdepartementet? Är det Lars Bäckström, Eva Goës eller Roy Ottosson? Det vore bra om vi fick reda på detta i god tid före valet.
Herr talman! Det är väl litet tidigt ännu för att jag mer i detalj skall tala om vilka medarbetare jag skall anställa i Finansdepartementet under nästa mandatperiod. Jag funderar en del på de frågorna, men det är litet för tidigt att ge ett definitivt svar på den frågan ännu. Mats Odell får vänta litet. Tids nog kommer besked. Allvarligt talat: Regeringssamarbete har vi socialdemokrater aldrig varit främmande för. Vi eftersträvar i första hand egen majoritet. Även då är det mycket talar för att man bör samarbeta med andra partier. Men får man inte egen majoritet har man t.o.m. tvånget att samarbeta. Vi har visat både under den här mandatperioden och tidigare att vi är beredda att göra det. Det samarbetet har fungerat mycket väl. Under denna mandatperiod har det framför allt varit med Centerpartiet. Det har också i vissa fall varit med andra partier. Jag utgår ifrån att det också under nästa mandatperiod kommer att finnas former för samarbete med andra partier. Exakt vilka och exakt hur det skall gå till är svårt att sia om. Det är i någon mån beroende av valresultatet. Men jag tror inte att Mats Odell behöver vara så orolig för detta. Det har gått att hantera under långa tider, och det kommer säkert att går bra också i framtiden. Vad gäller historieskrivningen var jag medvetet selektiv i den meningen att jag koncentrerade mig på slutet av respektive mandatperiod just för att undvika den typen av händelser som en nytillträdande regering inte har så stort inflytande över. När jag pekade på att räntorna sköt i höjden under våren och sommaren 1994 kan man inte rimligtvis skylla detta på att man hade så stora problem vid regeringsövertagandet hösten 1991. Det låg flera år tillbaka i tiden. Det är alldeles uppenbart. Alla som har följt den ekonomiska utvecklingen vet att detta berodde på den totala misstro som mötte den kompletteringsproposition som den borgerliga regeringen lade fram. Trots ett skenande budgetunderskott var den totalt fri från varje typ av åtgärder. Det är klart att marknadens dom då blir hård, och det var vad vi fick se bli fallet.
Herr talman! Erik Åsbrinks historieskrivning saknar ett element. Det resonemanget bygger på att den borgerliga regeringen skulle få ett förnyat mandat och kunna genomföra detta i budgetomgången på hösten. Sanningen, herr talman, var precis den motsatta. Vad som hände våren 1994 var att opinionsmätningarna tydde på att det var Socialdemokraterna som skulle få överta regeringsmakten. Man summerade då de nej till budgetsaneringsförslag som vår regering mötte här i kammaren, med aktivt motstånd från Socialdemokraterna. Man tittade på de överbud som gjordes. Jag kan bara som exempel ta Kommunikationsdepartementets område, där vår regeringen föreslog 100 miljarder under planeringsperioden och Misstroendet från marknaden, herr talman, var mot den socialdemokratiska oppositionens överbudspolitik, som riskerade att förverkligas och bli en regeringspolitik efter valet. Det är en viktig korrigering av den historieskrivning som finansministern försöker göra här. Sedan kom Perssonplanen i augusti. Det är alldeles riktigt. Men vi talar nu om vad som hände våren 1994. Det var det som gjorde att marknaderna reagerade negativt på den politik som socialdemokraterna stod för. Var fanns Göran Persson med sitt tal om: Den som är satt i skuld är icke fri? Hade vi haft honom här i talarstolen, där han hade understött vår regerings strävanden vad gäller budgetsanering, hade läget naturligtvis varit mycket annorlunda. Nu var det överbud som gällde. Nu var det Ny demokratis skaror som skulle försöka vinnas för att satsa på en sanering av statsfinanserna. Erik Åsbrink är mig fortfarande svaret skyldig. Om han slår upp s. 96 i finansutskottets betänkande och tittar på vad hans tilltänkta samarbetspartner tänker sig vad gäller att försvaga statsfinansernas utveckling tror jag att det är en väldigt nyttig läsning.
Herr talman! Mats Odell talade om överbuden på kommunikationsområdet. Det får mig att erinra mig Mats Odells saltomortaler när det gäller hur man finansierar sådana investeringar. Som kommunikationsminister föreslog han att allting skulle lånefinansieras. När sedan detta i långt mindre skala föreslogs av den socialdemokratiska regeringen - Botniabanan och några projekt till - var det en skandal. Som vi har fått höra har Mats Odell hunnit göra ytterligare en saltomortal i den frågan. Återigen till historieskrivningen, om det nu är detta vi skall ägna oss åt, men det är tydligen vad Mats Odell vill tala om. Det märkliga är att när det går dåligt under borgerliga regeringar beror den dåliga utvecklingen i början av perioden på den föregående socialdemokratiska regeringen, och när det går dåligt i slutet på den borgerliga regeringsperioden beror det på den kommande socialdemokratiska regeringen. Det är alltid Socialdemokraterna som bär ansvaret för att det går dåligt under en borgerlig regering. Möjligen kan slutsatsen ligga farligt nära till hands - fundera på saken, Mats Odell - att väljarna drar den slutsatsen att det inte är så vidare värst att rösta fram en borgerlig regeringen, eftersom det tydligen går dåligt både i början och i slutet av regeringsperioden. Hur vore det om Mats Odell någon gång kunde ta på sig ansvaret för politiken? Han behöver inte ta ansvaret för allting som sker. Det är klart att det finns yttre händelser som en regering inte råder över. Men nog måste man åtminstone vid slutet av en regeringsperiod känna något ansvar för resultatet av den förda politiken. Om han inte ens är beredd att göra detta har han en svag grund för att begära ett mandat av väljarna i nästkommande val.
Herr talman! Som vi ser av vårpropositionen och finansutskottets betänkandet kommer det de närmaste åren att finnas ett betydande överskott i statens finanser. Det är ett resultat av de mål för budgetpolitiken som är fastlagda, och givetvis också den bättre ekonomiska utvecklingen till följd av saneringen. Det överskottet skall användas på olika sätt. Det skall användas till investeringar i vård, skola och omsorg. Men därutöver finns också möjligheter till ytterligare satsningar. Mot bakgrund av den skattedebatt som vi haft här i dag vill jag fråga om finansministern delar min uppfattning att det vore bra att peka ut färdriktningen för skattereformen de närmaste åren. Jag menar inte att man nu på en enda gång skall göra stora skattesänkningar, utan att man anger färdriktningen så att man vet vilka olika områden man skall prioritera. Jag tror att det vore bra. Den andra fråga jag vill ta upp gäller miljöområdet. Till följd av de principer vi har när det gäller att fastställa ramar för olika områden kan vi konstatera att regeringen i sitt alternativ ligger väsentligt under alla oppositionspartier. Det har gjorts försök att öka ramen, men det är inte möjligt av budgettekniska skäl. Hur kommer finansministern att göra om finansministern till hösten har möjlighet att ta ansvar för budgeten? Är han beredd att ta hänsyn till den mycket starka opinion som finns bland sex partier i riksdagen och medverka till att korrigera så att ramen för miljöpolitiken blir betydligt större än vad den är i dag i det preliminära beslutet om ramarna?
Herr talman! Per-Ola Eriksson tog upp två frågor, skattepolitiken och miljöpolitiken. I båda fallen kan det handla om resurser som ställer anspråk på budgeten. Regeringen har nu lagt fram förslag, och riksdagen beslutar i enlighet med dem om resursförstärkningar på ett antal områden. Prioriterat har varit de insatser för vården, skolan och omsorgen som vi vill se. Där har vi också såvitt jag förstår ett brett stöd. Vi gör också en del andra insatser inom utbyggnad av högskolor, ytterligare skattelättnader för företagen, och då framför allt de mindre företagen, osv. Jag vill vänta och se om dessa överskott verkligen materialiseras. Jag tror att vi har goda utsikter till det. Men det finns alltid faromoment och osäkerheter i den ekonomiska utvecklingen. Den internationella situationen är t.ex. inte helt stabil. Vi har fortfarande en Asienkris som inte är avslutad och som kan få effekter också för oss i framtiden. Därför är det en god regel att inte i förväg lova ut ytterligare insatser. Men om utrymmet står oss bi, och om tillräcklig kvalitet kan uppnås i vården, skolan och omsorgen, är jag beredd att diskutera åtgärder på skatteområdet. Jag tänker mig i första hand inkomstskatten, och då framför allt för låg och medelinkomststagare. Jag menar att det både av fördelningspolitiska skäl och av andra skäl bör vara en prioriterad uppgift. När det gäller miljöpolitiken har vi - glöm inte det - genomfört förbättringar både på de ordinarie miljöanslagen och genom en fortsatt satsning på det hållbara Sverige. Det sker alltså en förstärkning. Om våra ekonomiska resurser växer i framtiden - vilket jag hoppas och räknar med - kommer vi också att kunna få utrymme för ytterligare satsningar på de här områdena.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tror förstås att det är en klok åtgärd att inte lova ut mer än man kan hålla. Det är också viktigt att man prioriterar mycket hårt på skatteområdet. Jag har pekat på detta tidigare i mitt anförande. Vi går mot slutet på denna mandatperiod. Det återstår inte så mycket av den, och inte heller innan riksdagen åtskiljs. Det finns skäl att summera. Centern har under denna mandatperiod valt samarbetets väg före konfrontationens. Jag tror mer på samarbete än konfrontation för att nå resultat. Vi ser också resultatet. Vi har mer än halverade räntor, inflationen är stabilt låg och budgetunderskottet har vänts till överskott. Vi har kunnat satsa på olika områden - inte minst på Välfärdssverige. Nu finns det möjlighet att också skapa en tillväxt i ekonomin så att vi kan fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten och sänka skatten men också få en miljöpolitik för en hållbar utveckling. Det har varit många överläggningar mellan mig och regeringen, inte minst Erik Åsbrink. Det har varit stimulerande överläggningar med ibland litet tuffa tag. Men vi har drivits av en vilja att komma framåt och nå resultat. Jag vill passa på att säga tack för det samarbetet. Jag vill också passa på att säga tack till kollegerna i finansutskottet, till talmannen och kammarens personal och tillönska en skön, och förhoppningsvis riktigt varm och solig, sommar.

Herr talman! Finansministern har fått många frågor från den borgerliga oppositionen. Jag skall hjälpa finansministern med litet konsumentupplysning från en av dem som är berörda - Vänsterpartiet. För oss i Vänsterpartiet är politikens innehåll alltid viktigare än både taburetter och löneavier. Jag vet inte om det beskedet lugnar eller oroar finansministern. Det bestämmer finansmininstern. Jag vill också ge ett besked om att vi delar den socialdemokratiska kongressens bedömningar av att de finanspolitiska målen inte får överordnas kampen för ökad sysselsättning. Jag vet inte om det beskedet oroar eller lugnar finansministern. Vänsterpartiets förslag innebär att man kan amortera på statsskulden år 2000 med 20 miljarder kronor och år 2001 med 33 miljarder. Det är inte så dåligt! Vårt alternativ innebär att vi stärker den offentliga nettoförmögenheten med 6 miljarder kronor år 1999, 10 miljarder år 2000 och 12 miljarder år 2001. Det var besked från oss - konsumentupplysning! Nu har jag några frågor, finansministern. Vilka är finansministerns skäl för att Sverige skall stå utanför EMU? Nu bortser jag från folkopinionen, och menar för övrigt. Hur tänker finansministern finansiera sänkt fastighetsskatt? Finansutskottets ordförande har ju gett i uppdrag att finansministern skall komma tillbaka och redovisa finansiering på utgiftssidan under något av de otaliga utgiftsområden som finns - 27 stycken. Några bortfaller förstås. Men hur skall detta finansieras? Det är ett viktigt besked. Det var mycket välkommet att finansministern öppnar för litet sänkt skatt för låginkomsttagare. Det var välgörande. Vi börjar ju närma oss varandra!
Herr talman! Jag noterar först att Lars Bäckström inte åstundar taburetterna så väldigt intensivt. Det var lugnande att höra. Däremot blir jag litet mindre lugnad av att höra att ambitionerna är lägre när det gäller att betala av på statsskulden. Jag tror faktiskt att det är oerhört viktigt att vi gör det - inte minst för våra barns och efterkommandes skull. Det är inte riktigt att vår generation skall vältra över stora skuldbördor på kommande generationer. Jag tycker att vi skall betala de skatter som krävs för att betala de utgifter vi tar på oss. Tyvärr har det inte varit fallet under de gångna åren. Nu får vi betala av på detta, och jag tycker att vi skall göra det. Jag hinner inte föra en EMU-debatt under min tvåminutersreplik. Men jag ser det som mycket viktigt att vi för en bred debatt om de frågorna, och om hela Europapolitiken, under nästa mandatperiod. Hur skall vår Europapolitik vara? Hur skall vår relation till valutaunionen vara? Detta skall vi föra en bred folklig debatt om och göra en bred analys av. Jag tror att det är oerhört viktigt för vår framtid att formulera en långsiktig politik på området. När det slutligen gäller fastighetsskatten noterar jag på nytt i repliken det stora förtroendet för att jag skall fortsätta min bana också under nästa mandatperiod. Jag räknar naturligtvis med att i budgetpropositionen till hösten komma med alla erforderliga förslag för att finansiera de åtgärder som behöver finansieras. På så sätt kan vi gott och väl uppnå de mål vi har satt upp för budgetpolitiken både 1999 och under kommande år. För närvarande ser det ganska ljust ut. Utvecklingen under senare tid har ju snarast stärkt de offentliga finanserna. Fortsatt lägre räntor och fortsatt låg inflation är gynnsamt bl.a. också för de offentliga finanserna. Men återigen: Jag vill inte teckna in några framgångar i förväg. Försiktighet är en dygd för en finansminister, och gärna för en riksdagsman också. Jag tycker att vi skall fortsätta att hålla oss till det framöver.
Herr talman! Det är riktigt att försiktighet är en dygd. Därför hade det varit lämpligt att inte besluta om en lag och sänka fastighetsskatten innan man har redovisat finansieringen. Det hade varit försiktighet. Det är det som jag föreslog. För att man skall få förtroende skall man redovisa raka besked. Det klarar inte den finansminister vi har just nu. Det är synd. Man skall amortera. Vi har hyfsad ekonomisk utveckling, finansministern. Vi vet att vi har en arbetslöshet som det finns olika anledningar till. En av anledningarna är för låg effektiv efterfrågan. Som jag sade förut i mitt huvudanförande vet varje ICA handlare att butiken behöver kunder. Regeringen bedriver egentligen en alltför kontraktil, åtstramande finanspolitik. Man kan klara båda uppgifterna. Man kan klara efterfrågan och i något långsammare takt - det är sant - amortera av statsskulden. Den dubbla uppgiften borde vara möjlig att klara. Vi började med den under den förre finansministern Göran Persson, som jag hade nöjet att samarbeta med. Då insåg man att vi inte får strama åt för hårt. I januari 1995 låg budgetsaneringen på 113 miljarder. Sedan tog ni för mycket. Och vad gör ni nu? Jo, ni återställer det som ni sade att vi var för klena för att gå med på - höjd a-kassa och höjda barnbidrag. Ni visar med era egna handlingar att ni bedrev en alltför åtstramande politik. För mycket och för litet skämmer allt. Klara den dubbla uppgiften att öka efterfrågan och få fler i arbete, och amortera av skulderna! Det är det som vi säger - inget äventyrligare än så. Varför skall vi i Sverige slaviskt följa alla EMU krav när vi ändå inte är med? Då är det ju snart ingen idé att stå utanför. Är det kanske det som finansministern egentligen säger? Eftersom vi ändå anpassar oss - låt oss då gå med sedan. Det är en smygväg in i EMU. Det är ingen bra politik.
Herr talman! Jag tycker att Lars Bäckström är motsägelsefull i sitt inlägg. Å ena sidan fick vi nämligen höra att försiktighet är en dygd, och därför skulle man inte genomföra den här måttliga sänkningen av fastighetsskatten. Å andra sidan skulle finanspolitiken vara mer expansiv och det skulle amorteras mindre på statsskulden. Detta är faktiskt motstridiga budskap. Det går inte att hävda båda linjerna samtidigt. Om vi ser sammantaget på den politik som förs känner jag ganska gott samvete för den mycket snabba förbättring av de offentliga finanserna som har genomförts under de gångna åren. Det leder med all sannolikhet redan i år till ett överskott - t.o.m. ett år före tidschemat. Under själva saneringsfasen blir det en efterfrågedämpande effekt. Det tror jag är ett ofrånkomligt pris som man måste betala. Men när väl saneringen är genomförd kan jag inte se att en politik som innebär ett permanent överskott - även om det kan variera över konjunkturcykeln - behöver innebära någon åtstramning. Har man genomgått saneringen är det inget som hindrar att man därefter har en efterfrågan på en lagom nivå som skapar sysselsättning men som inte släpper fram inflation och spekulation. Jag tror att vi är på väg in i en bra avvägning, och den skall vi hålla fast vid. Sedan gällde de EMU. Caesars hustru får inte ens misstänkas. Den som ställer sig utanför valutaunionen får inte ens misstänkas för att göra detta med motiven att vilja föra en litet slappare politik, ha litet högre inflation och slarva litet mera med statsfinanserna. Den misstanken kan lätt uppkomma. Det finns kanske en och annan som har precis de motiven. Men jag vill försäkra att jag inte har dem och den socialdemokratiska regeringen har dem inte. Därför måste vi, och kommer vi, att ha mycket höga ambitioner i den ekonomiska politiken också under de kommande åren.
Herr talman! Försiktighet är en dygd. Det är alldeles utmärkt. Påståendet att man skall klara en arbetslöshet på 4 % bygger ju tydligen på en väldigt osäker beräkning, vad jag förstod. I samma beräkning ligger ju de extra överskotten i budgeten som man inte kan använda till någonting eftersom de är så väldigt osäkra. Om man räknar litet mer realistiskt, som jag bedömer det, hamnar man nog på en högre arbetslöshet - kanske på 5-6 %, snarare 6. Då visar det sig ju också att de extra överskotten försvinner. Man kan ju ändå inte placera dem eftersom de är så osäkera. Det var apropå detta att försiktighet är en dygd. Det skulle kanske tillämpas när det gäller löften om arbetslöshet också. Men det var inte det jag skulle fråga om, utan det var om miljöanpassningen av samhället. Det är ju även Socialdemokraterna och regeringen inne på numera. Man kan fråga sig vad det är i det här förslaget som skall leda till en miljöomställning. Vi vet ju att miljöproblemen ökar i snabb takt. Vi har alldeles för stora uttag av energi och resurser för att det skall vara långsiktigt hållbart. Det är ju allmänt känt och inget märkvärdigt påstående. Man kan väl ändå inte sitta och vänta på att det skall komma ett stort överskott någonstans innan man gör något? Man måste väl ha någon medveten politik när det gäller skatter, avgifter, investeringar, subventioner och budgetprioriteringar kring detta? Det vore intressant att få veta vilka förändringar som regeringen planerar för att vända på den här utvecklingen. Den har ju pågått ett tag nu. Den kan vi inte acceptera. Det säger ju regeringen också numera. Vad är det egentligen som man tänker förändra i den ekonomiska politiken för att få en miljöanpassning av samhället?
Herr talman! Låt mig först ta upp det ämne som Roy Ottosson redan har debatterat med Jan Bergqvist. Det gäller våra prognoser över arbetslösheten. Jag är den första att skriva under på att alla prognoser är osäkra. De ändras ju också från tid till annan. Det är ingenting konstigt med det. Det händer saker som påverkar bilden. Dessutom vidtar regeringen och riksdagen åtgärder. Där skiljer vi oss från andra prognosmakare. Vi kan ju faktiskt påverka det förlopp som andra konjunkturmakare enbart kan analysera och bedöma. Målet ligger fast. Jag bedömer att det är möjligt att uppnå detta. Jag säger inte att det är lätt och självklart. Det är det absolut inte. Våra nuvarande bedömningar leder fram till att vi når målet mot slutet av år 2000. En del har sagt att det är för dåligt. Det borde uppnås i mitten eller i början av året. Det kan man ju diskutera. Men det står i alla händelser klart att vi fortfarande har möjlighet att påverka detta under de närmaste åren. Under förutsättning att vi har en socialdemokratisk regeringen kan vi vidta ytterligare åtgärder. Vi kommer inte att tveka att vidta ytterligare åtgärder om det visar sig att sysselsättningsutvecklingen inte går åt rätt håll. Jag har förtröstan där. Det är ingen nyhet att prognoserna är osäkra. Det är jag den första att skriva under på. Miljöpolitiken är ett stort kapitel som vi inte heller hinner klarar av nu, lika litet som EMU-frågan. Vi har ju varit mycket aktiva under den här perioden, även om det har varit under kärva ekonomiska förhållanden. Vi har kunnat tillföra ökade resurser under senare tid. Det sista ordet är säkert inte sagt här heller. Det är klart att en ekonomi som växer och skapar ökade resurser också ger oss utrymme för satsningar på detta område. Jag brukar säga i olika sammanhang att i mångt och mycket, men inte till 100 %, går ju ekonomi och ekologi hand i hand. I båda fallen handlar det om att hushålla med knappa resurser. Ett ekonomiskt och ett ekologiskt betraktelsesätt kan ju till stora delar sammanfalla. Jag är inte så bekymrad över utvecklingen på detta område. Jag menar att vi också här har lagt en god grund för utvecklingen under de närmaste åren.
Herr talman! Vi har ju fått omfattande miljöproblem på grund av den ekonomiska utveckling vi har haft under efterkrigstiden, och förmodligen tidigare också. Den har ju inte ändrats på något avgörande sätt. Det skriver ju också regeringen, bl.a. i den tillväxtproposition som vi var med och gjorde upp om. Det är faktiskt så att ekonomisk tillväxt tidigare har medfört ökad miljöbelastning, utarmning av naturresurser och miljö och hälsoproblem. Då måste man väl ändå fråga sig vad det är för omläggning av den ekonomiska politiken som skulle kunna ändra på detta. Att inte lägga om den ekonomiska politiken, att säga att detta inte är något problem och att det fixar sig om man går på som vanligt är inte särskilt trovärdigt, för att uttrycka sig milt. Vi har haft en situation där det har varit väldigt lönsamt för företagen och enskilda att förstöra miljön eftersom det som regel har varit billigare. Det gäller t.ex. om man tittar på hur skatterna fördelas. 90 % av beskattningen hamnar på ett eller annat sätt på arbete och resten hamnar på annat. Skatterna på miljöförstöring är väldigt låga. Jag tar upp detta som exempel. Man kan också titta på fördelningen i budgeten. Det absolut minsta utgiftsområdet är miljöområdet. Där har vi haft de procentuellt sett största neddragningarna under de senaste 4-5 åren. Det är ett faktum. Då går det inte att påstå att man har varit mycket aktiv och att man har lagt till på ordinarie områden. Det har man inte alls gjort. Man har dragit ned på ordinarie områden och även på länsstyrelsernas miljöövervakning och miljötillsyn. Detta har ju lett till många problem ute i landet. Man har ju backat när det gäller miljöarbetet. Det går ju sämre nu än det gjorde för några år sedan. Vi har inte alls kommit så långt som vi borde ha gjort för att kunna lösa problemen. Då måste ju regeringen ändå ha någon slags politik på området för att ändra den här utvecklingen.
Herr talman! Även miljöpolitiken har, liksom de allra flesta områden, fått vidkännas vissa besparingar under de gångna åren. Det var nödvändigt för att genomföra budgetsaneringen. Jag skall inte sticka under stol med detta. Men det är också sant att när nu den saneringen i allt väsentligt är genomförd, när ekonomin växer och de offentliga finanserna går mot överskott frigörs resurser som vi nu har kunnat börja använda bl.a. på detta området. Det är ett faktum att under senare tid har vi tillskjutit mera resurser till detta område. Det är en avspegling av det enkla förhållandet att har man stark och växande ekonomi har man råd att satsa mera. Har man en ekonomi som faller och med jättelika underskott råder det motsatta förhållandet. Sedan är jag inte lika pessimistisk i beskrivningen av utvecklingen över en längre tidsperiod i vårt land. Jag menar att vi har genomfört stora förbättringar på miljöområdet. Produktionen innebär inte ständigt ökad rovdrift på miljön eller ständigt ökat slöseri med resurser. Det är faktiskt på det rakt motsatta sättet. Under senare år har produktionen mer och mer kunnat genomföras med mindre insatser av råvaror och energi och på ett mindre miljöförstörande sätt än tidigare. Det är en utveckling som naturligtvis inte är färdig på något sätt. Den kan drivas mycket längre. Jag är starkt övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll och att vi har goda möjligheter att fortsätta den under de kommande åren.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringspolitiken har gått i stå. Efter en mångmiljonsatsning på en omfattande annonsering om att sänkta skatter inte ger bättre vård, omsorg och utbildning fanns det helt plötsligt utrymme att sänka fastighetsskatten. Detta skedde några dagar efter det att statsrådet Östros vid frågestunden här i kammaren vid upprepade tillfällen tagit avstånd från att genomföra en generell sänkning av fastighetsskatten. Såväl Persson som Åsbrink skyller även i detta hänseende på att det är Bildts fel. Vi får nästan dagligen belägg för att regeringen försöker smita ifrån ansvaret för att ha misslyckats när det gäller jobben, vården, omsorgen och skolan. I stället bedriver Socialdemokraterna tillsammans med LO en lögnaktig och ful propaganda mot Moderaterna och Carl Bildt. Det är beklämmande att man känner sig tvingad att ta till sådana metoder för att skyla över avsaknaden av ett politiskt ledarskap och en politisk inriktning som främjar tillkomsten av nya, riktiga jobb i den privata sektorn och därmed skapar förutsättning för ett växande välstånd. Jag skall ge ett antal exempel på hur skattebetalarnas pengar mer eller mindre rinner ut i sanden och att medborgarna med andra ord inte får valuta för sina pengar. Jag vill inleda denna exposé med att säga att den socialdemokratiska regeringen fick en drömstart vid regeringstillträdet 1994. Alla kurvor pekade rätt. Tillväxten ökade. Varje vecka skapades tusentals nya, riktiga jobb. Hade denna inriktning i politiken fått fortsätta hade minst 150 000 fler människor i vårt land haft ett riktigt jobb att gå till. Det skulle betyda förbättrade offentliga finanser med nästan 30 000 Ett antal forskare vid högskolan i Växjö uppskattar att dagens arbetslöshet årligen kostar vårt samhälle 150 000 miljoner kronor, eller nästan 40 000 kr per hushåll. Det är således färre skattebetalare och inte lägre skatter som hotar välfärden. Jag vill i detta sammanhang påminna medborgarna om den socialdemokratiska löftespolitikens trovärdighet. Ni minns säkert att man lovade att den öppna arbetslösheten redan 1995 skulle minska till 5 %. Det blev som bekant 8 %. Ni minns säkert att det skulle komma ett par hundra tusen nya jobb. De har blivit färre. Ni minns säkert Ingvar Carlssons brev om att skatterna skulle stiga med högst 3 700 miljoner kronor. Det har blivit 70 000 miljoner kronor, eller 20 gånger högre. Ni minns säkert Ingvar Carlssons löfte om att ingen skulle avskedas i vården, omsorgen eller skolan. Inom kommunsektorn har tiotusentals anställda förlorat sina jobb, till övervägande del inom vård, omsorg och utbildning. Du som är ung och arbetslös minns säkert att du lovades ett jobb inom hundra dagar. Inte ens detta löfte har infriats. Du har sällskap med nästan 300 000 andra ungdomar som har gått arbetslösa längre än hundra dagar i sträck. Herr talman! Det är ett förödande dåligt facit! Jag nämnde att medborgarna inte får den valuta för sina pengar som de förväntar sig. Det kan egentligen konstateras med några få ord. Vi har världens högsta skatter men långt ifrån världens bästa välfärd. denna situation går socialdemokraterna i opposition mot sin egen politik och lovar bot och bättring. Vem tror egentligen på denna omvändelse efter fyra års vanstyre? I mitt eget hemlän Blekinge har vi Sveriges högsta landstingsskatt. Men vi har växande sjukvårdsköer, och länets medborgare får inte vård i rätt tid. Ett stort antal under och sjuksköterskor har förlorat sina jobb. Av landstingets budget används 250 miljoner kronor till annat än sjukvård. Det motsvarar 1:50 i kommunalskatt. Det socialdemokratiska finanslandstingsrådet, som uppenbarligen inte har förmågan att prioritera, uttalar att han är stolt över landstingets förlustresultat på 138 miljoner kronor. Jag vill i detta sammanhang notera att under den borgerliga regeringsperioden var skatten lägre, men likväl klarade vi av vårdköerna. I sossestyrda Olofström har minst 150 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar gått förlorade genom att beslut fattas på grundval av politiska dogmer i stället för kompetens. Olofströmshus är mer eller mindre konkursmässigt. Det betyder att varje invånare i Olofström, ung som gammal, oförskyllt har drabbats av en skuld på 10 000 kr. Den socialdemokratiske ordföranden i Barn och ungdomsnämnden i Karlskrona vill sänka betygskraven för att ingen skall behöva gå ut grundskolan utan godkända betyg. Tänk efter vilket slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser som denna kortsiktiga och cyniska inställning för med sig! Äldreomsorgsskandalen i Solna är ett faktum trots att socialdemokraterna under denna mandatperiod höjt kommunalskatten med 1:45. Pensionärspar som under sin verksamma tid sparat för sin ålderdom tvingas göra sig medellösa eller skilja sig för att inte få sina tillgångar konfiskerade om den ena parten inte längre har råd att bo kvar hemma. Varför blir det så här? Socialdemokraterna bedriver en målmedveten och för den enskilde medborgaren cynisk politik som har sin grund i att människornas inkomster tillhör staten. Det är därför vi hör Östros och andra sossar tala om att sänkta skatter är liktydigt med subventioner. Det är därför som socialdemokraterna medvetet bedriver en skattepolitik som leder till att allt färre kan leva på sin lön eller pension. Det är därför man medvetet använder uttrycket "Perssonpengar" för ökade statliga utgifter, och det är därför man medvetet använder ordet "besparing" i stället för skattehöjning i syfte att skapa balans i den statliga budgeten. I denna socialistiska anda deltar även den fria pressen genom att använda ordet "subvention" i stället för skattesänkning, ordet "besparing" i stället för skattehöjning och ordet "Perssonpengar" i stället för skattebetalarnas pengar. Herr talman! Det behövs en ny inriktning i politiken. Vi moderater vill genom sänkta skatter skapa förutsättning för ökad tillväxt och därmed möjlighet till nya, riktiga jobb. Vi vill göra det möjligt för alltfler att leva på sin lön eller pension. Näringsklimatet måste bli bättre. Antalet egenföretagare har minskat sedan 1995. Bara i år har antalet företagare minskat med nästan 6 000. Endast 7 % av 250 ledare för de större företagen tyckte år 1997 att näringsklimatet var bäst i Sverige jämfört med andra länder. År 1993 ansåg 47 % av de tillfrågade att näringsklimatet var bäst i vårt eget land. Var femte företagsledare bedömer att huvudkontoret inom en femårsperiod kommer att ha flyttat från Sverige. Vi har redan nu sett exempel på sådan utflyttning. Fusioneringarna av såväl Nordbanken och Meritabanken som Stora och Enso har ju inneburit att huvudkontoren av bl.a. skatteskäl placerats i Finland. Det gäller såväl avsaknaden av dubbelbeskattning i Konkurrenskraften blir allt sämre för Sverige. Statsrådet Östros talar mot bättre vetande när han påstår att Sveriges inkomstskattesystem är konkurrenskraftigt. En av de viktigaste åtgärderna för att stärka företagens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för en bättre lönebildning är sänkt skatt på arbete. Vi moderater vill därför sänka skatten för alla. Vi föreslår ett förvärvsavdrag vid den kommunala beskattningen med 12 % på inkomster upp till sju och ett halvt basbelopp. Vi slopar givetvis värnskatten, och vi föreslår vidare att kommunalskatten sänks med 2 kr genom att staten tar över kostnadsansvaret motsvarande två skattekronor. Dessutom vill vi höja grundavdraget till 10 000 kr. Riskkapitalförsörjning och tillika konkurrensförmåga förbättras genom att vi slopar dubbelbeskattningen och avvecklar förmögenhetsskatten. För att underlätta för fåmansbolagen vill vi avskaffa samtliga stoppregler. Utdelningen skall beskattas som kapital om ägaren tar ut marknadsmässig lön. För att förbättra jordbrukets konkurrensvillkor vill vi omgående sänka dieselskatten på arbetsredskap till den nivå som gäller för grön olja. Vi vill dessutom sänka elskatten. Vi vill halvera skatten på hushållstjänster för att snabbt skapa nya, riktiga jobb. En sådan åtgärd ger också pensionärer möjlighet att bo kvar hemma i sina hem. Valfriheten ökar för hushållen. Familjer där båda förvärvsarbetar utanför hemmet får ökade möjligheter att ägna mer tid åt barn och familj. Vi har även ett antal ytterligare skatteförslag i syfte att skapa bättre företags och företagarvillkor. Sammantaget skapar våra förslag förutsättningar för nya, riktiga jobb, företrädesvis inom den privata sektorn. Tillsammans med övriga förslag inom andra politikområden leder våra förslag till en ökad, uthållig tillväxt. Vi kan räkna med 300 000 nya, riktiga jobb under mandatperioden. Det betyder framför allt fler skattebetalare. Vi kan därmed vända den ohållbara situationen att allt färre försörjer alltfler. Herr talman! Den socialistiska syn som präglar den socialdemokratiska skattepolitiken, att alltfler skall bli beroende av den politiska överheten, utmynnar i att låg och medelinkomsttagare i vårt land är hårdast beskattade i hela världen. Vi moderater har ett helt annat synsätt. Vi vill snarast möjligt skapa möjligheter för alltfler människor i vårt land att leva på sin lön eller pension. Vi vill ta till vara den dynamiska utveckling som uppstår om enskilda människor och familjer i högre grad får möjlighet att forma sin egen vardag. Det långsiktiga målet måste vara att den som är i behov av bidrag inte skall betala skatt och att den som betalar skatt inte skall behöva bidrag. Det är från vår synpunkt nödvändigt att snarast se till att skatteomläggningens mål uppfylls, nämligen att marginalskatterna för den helt övervägande delen av inkomsttagarna blir 30 % och för övriga högst 50 %. Förutom förslagen om förvärvs och grundavdrag samt sänkt kommunalskatt vill vi göra det lättare för barnfamiljer genom ett grundavdrag för varje barn på 10 000 kr. Det betyder ett extra tillskott med 275 kr i månaden för varje barn. Vi vill sänka bensinskatten med 25 öre per liter och höja reseavdraget till 16 kr per mil. Genom en halvering av den nuvarande fastighetsskatten vill vi öka möjligheten för människor att bo kvar i sitt hem, oavsett var husen är belägna. Skatten för boendet är i högsta grad orättvis. Hur kan det komma sig att en socialdemokratisk regering bedriver en skattepolitik som leder till att vanliga människor får betala förmögenhets och fastighetsskatt på sitt boende medan miljardärer kan bli helt skattebefriade? Herr talman! Vi moderater har i ensamt majestät krävt kraftigt sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare. Det gynnar såväl den enskilde skattebetalaren som företagen. Det är glädjande att vi inte längre är ensamma om detta starka krav. Det är i stort sett bara den socialdemokratiska regeringen, tyvärr nu i finansutskottet med hjälp av Centern, som krampaktigt håller fast vid att låg och medelinkomsttagare skall beskattas hårdast i världen och att alltfler därmed inte längre kan leva på sin lön. Jag får avslutningsvis uppmärksamma medborgarna om att den socialdemokratiska högskattepolitiken ligger fast. Det är det enda löfte som är säkert. Du som vill stå på egna ben bör se till att vi i höst får en moderatledd regering. Det gäller för dig som ensamstående pensionär, med 9 000 kr i månaden, som ringde häromdagen och insåg att din fastighetsskatt på ditt lilla radhus bara tillfälligtvis skulle sjunka från 17 000 till 15 000 kr. Det gäller för dig som skulle välkomna möjligheten att till en rimlig kostnad kunna köpa dina hushållstjänster utan att betala svart. Det gäller för dig och din familj som vill klara er på lönen efter skatt. Det gäller för dig som företagare, som vill ha rimliga villkor att kunna växa och därmed skapa nya, riktiga jobb. Jag vill ytterligare ställa en fråga till såväl Hedfors som Östros: Varför avvisar ni sänkt skatt på arbete i syfte att skapa nya, riktiga jobb?

Herr talman! Tidigare under dagens debatt har vi kunnat lyssna till två diametralt olika beskrivningar av tillståndet i nationen Sverige. Den ena bilden har målats av företrädare för regeringspartiet. Den innehåller nästan enbart ljusa färger. Alla problem förefaller undanröjda. Den andra bilden målas av företrädare för framför allt Moderaterna. Den innehåller enbart mörka färger. Allt beskrivs som elände intill dess att Moderaterna har genomfört de mycket omfattande skattesänkningar som är deras recept för alla förekommande åkommor. Låt oss försöka granska sanningshalten i dessa helt olika beskrivningar. Mycket snart kan då konstateras att företrädarna för dessa båda partier var för sig ägnar sig åt betydande överdrifter och generaliseringar. Sanningen är aldrig svart eller vit. Den är inte heller vare sig rosenröd eller mörkt, mörkt blå. Sanningen är betydligt mer nyanserad än så. Det torde vara obestridligt att utsikterna inför framtiden i dag ter sig bättre än de gjort någon gång tidigare under det besvärliga 90-talet. Vi har kämpat oss igenom effekterna av 70 och 80-talens misstag och har nu ett sundare utgångsläge än på länge. Såväl hushållen som näringslivet har återfått sin framtidstro. Tyngden i ränteoket har minskat kraftigt. Sysselsättningen ökar nu sakta men, såvitt man kan se, tämligen säkert. Efterfrågan på arbetskraft överstiger nu tillgången på vissa orter och i vissa branscher. Svartmålningen saknar alltså grund. Även Socialdemokraternas skönmålning saknar grund. Det är naturligtvis alldeles för tidigt att nu blåsa "faran över", när vi just kommit i balans efter ett antal svåra år. Det är just nu som det gäller att inte slå sig till ro. Det gäller i stället just nu att se till att vi inte faller tillbaka i det gungfly som vi just kommit upp ur. Centerpartiet har såväl genom att ingå i fyrpartiregeringen som genom samarbetet med den nuvarande regeringen tagit ett stort och kontinuerligt ansvar för den genomförda saneringen. Vi har ambitionen att göra det även framgent. Nu måste vi se till att försvara det gynnsamma ränteläget. Det kan endast ske genom att vi håller våra gemensamma affärer i balans. Det innebär i sin tur att kostnaderna måste hållas i schack och att intäkterna inte får urholkas. Detta förhållande innebär alltjämt starka restriktioner för vårt handlingsutrymme. Det förstärks av att vi dessutom skall skapa ett utrymme för att minska vår mycket stora statsskuld - en ambition som vi delar med övriga partier utom ytterlighetspartierna, dvs. Vänsterpartiet och Moderaterna. Att nu ge löften om att på kort tid genomföra kraftiga skattesänkningar eller utgiftsökningar vore att vilseleda medborgarna. Sådana löften kommer inte att kunna fullföljas utan stora skadeverkningar för samhällsekonomin. Med beaktande av dessa restriktioner är vi beredda att medverka till att frukterna av den framgångsrikt genomförda saneringen fördelas på ett rimligt sätt. Så har till viss del redan kunnat ske. Centerpartiet var först ut med beskedet om att ytterligare 4 miljarder ur det förväntade överskottet bör tillföras kommuner för att stärka vård, omsorg och skola. Numera delas denna uppfattning av alla partier utom Moderaterna. Herr talman! Vi har i sen tid åstadkommit resultat på skatteområdet genom en överenskommelse med regeringspartiet om att sänka fastighetsskatten med verkan för inkomståret 1998. Skattesatsen sänks med 0,2 procentenheter generellt. Överenskommelsen innebär också att den kraftiga och uppenbara orättvisan i taxeringsresultatet för fastboende i attraktiva fritidshusområden rättas till. Det är så resultaten skapas. Det är genom konstruktiv dialog som resultaten skapas - inte genom högljudda manifestationer på gator och torg. Merparten av det överskottsutrymme som skapas under de närmaste åren skall användas för skattesänkningar på strategiska områden. För vår del innebär det att vi prioriterar sänkningar som leder till tillväxt i landet, sänkningar som ger mest utdelning till svaga grupper och en skatteväxling som gynnar såväl miljö som sysselsättning. Vi bedömer att det under de närmaste tre à fyra åren kommer att finnas ett utrymme för att sänka skattetrycket med knappt 20 Det skall ske bl.a. genom en fortsatt sänkning av arbetsgivaravgifter enligt den modell som använts under senare tid, dvs. genom att sänka avgiften för en viss lönesumma per företag eller koncern. Det gynnar de små företagen mest. Lönesumman bör successivt höjas till två miljoner, samtidigt som gränsen för egenföretagare höjs till 300 000 kr. Reduktionen av arbetsgivaravgifterna på denna lönesumma bör höjas till åtta procentenheter. För småföretagare avsätter vi ytterligare 500 miljoner årligen för att sänka skatterna för fåmansföretagen. För att ge svenska jordbrukare och deras yrkeskolleger i näraliggande länder likvärdiga villkor skall intentionerna i den s.k. Björkska utredningen fullföljas också på skatteområdet. Generationsväxlingar i framför allt kapitalintensiva företag måste underlättas. Det bör i första hand ske genom att man ytterligare skjuter upp ikraftträdandet av den i skattereformen beslutade höjningen av reavinstbeskattningen för näringsfastigheter. Förmögenhetsskatten bör fasas ut ur det svenska skattesystemet. Den största skattesänkningen reserverar vi för en sänkning av inkomstskatten för alla inkomsttagare med årsinkomster upp till 270 000 kr, och med tyngdpunkten på inkomstlägen kring 150 000 kr i årsinkomst. Under senare år har det försiggått en intensiv debatt om subventionering av s.k. hushållstjänster. Olika system har diskuterats. Olika beräkningar av effekterna har presenterats. Gemensamt för de flesta av dessa beräkningar är att de såvitt jag kan bedöma starkt överskattar de positiva effekterna på framför allt sysselsättningsökningen. En faktor av avgörande betydelse för utfallet är vid vilken subventioneringsgrad som dessa tjänster efterfrågas i breda folklager. Vi föreslår att en försöksverksamhet inleds för att utröna vid vilken subventioneringsgrad efterfrågan får en rimlig omfattning. Däremot motsätter vi oss den av regeringen föreslagna skattesänkningen på cigaretter. I går offentliggjordes en studie av Folkhälsoinstitutet som visar att ca 200 000 personer slutat röka som en följd av den tidigare höjningen av skatten. Det var just den effekten vi ville åstadkomma. Uppenbarligen uppstod också den önskade effekten genom en minskning av en hälsofarlig konsumtion. Nu spolieras fortsatt folkhälsoarbete på tobaksområdet genom den föreslagna sänkningen. Varför, Lars Hedfors? Varför, Karl Herr talman! Det svenska skattetrycket skall stabilt och successivt sänkas åren framöver. Det skall ske i en takt som inte äventyrar balansen i våra gemensamma affärer, för att den i sin tur inte skall äventyra det gynnsamma ränteläget. Därför måste varje skattesänkning vara finansierad redan vid beslutstillfället. Det går inte att förlita sig på s.k. dynamiska effekter - det vet vi. Erfarenheterna såväl från skattereformen som från tidigt 90-tal har lärt oss den läxan. I den allmänna debatten framförs icke desto mindre att kraftfulla skattesänkningar skulle medföra likaledes kraftiga kostnadssänkningar genom en ökad sysselsättning. Jag bestrider inte att det uppstår dynamiska effekter på sikt av riktigt genomförda skattesänkningar. Men det är lika obestridligt att det finns en betydande eftersläpning innan dessa positiva effekter uppstår. De minskade intäkterna uppstår vid ikraftträdandet. De minskade kostnaderna uppstår efter ett antal år. I det labila läge som vi alltjämt befinner oss i finns en betydande risk att de dynamiska effekterna aldrig uppstår. Det beror på att den på så sätt åstadkomna obalansen i våra gemensamma affärer ger andra ovälkomna effekter i det ekonomiska systemet. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi inte ger förespeglingar om en nivå på skattesänkningar som skulle äventyra stabiliteten i den hittills framgångsrika saneringen, som är så betydelsefull för flertalet medborgare, framför allt genom ett gynnsamt ränte och valutaläge. Det är därför vi är så noga med att poängtera att vi från Centerpartiet inte kommer att medverka till ofinansierade skattesänkningar och icke heller till kraftiga utgiftsökningar. Ansvaret för framtiden kräver denna insikt. Det kräver också förmåga att genomföra dessa ambitioner. Centerpartiet har dokumenterat denna förmåga såväl genom att delta i fyrpartiregeringens arbete som genom samarbete med den nuvarande regeringen. Vi är beredda att fullfölja detta arbete och att ytterligare dokumentera denna förmåga även i det politiska klimat som uppstår efter det stundande valet.

Herr talman! Låt mig först ställa en fråga till Rolf Kenneryd apropå fastighetsskatten. Han skröt faktiskt litet grand om att man hade lyckats få resultat. Vad är det för fel på att fatta underbyggda beslut i riksdagen? Vi har under hela mandatperioden försökt att få till en minskning av fastighetsskatten och en reducering när det gäller permanentboende i attraktiva områden, men det har Centern röstat nej till. Det har inte skett på gator och torg utan i skatteutskottets sessionssal. Herr talman! Om Sverige skall ha en chans att häva massarbetslösheten måste bl.a. skatterna på arbete sänkas. Folkpartiet vill ha skattesänkningar som i princip helt koncentreras på att skapa förutsättningar för fler reguljära jobb i näringslivet. Sverige har den industrialiserade världens högsta skatteuttag på arbete, som om arbete vore någonting ont som man vill minimera. I EU är det genomsnittliga skatteuttaget på arbete ca 42 %, enligt Eurostat. I Sverige är motsvarande siffra 56,2 %. Ja, ni hörde rätt - 42 % mot Om man tittar på kostnaden för en tjänst ser man att mellan 63 % och 74 % utgörs av skatter och sociala avgifter. De höga skatterna bromsar naturligtvis framväxten av fler jobb. Det vore faktiskt konstigt annars. Till skillnad från regeringen menar vi att det finns ett samband mellan kostnaden för arbetet och efterfrågan på arbetskraft. Ju lägre kostnad för att anställa och bibehålla arbetskraft desto fler anställda i reguljära jobb. I andra sammanhang accepterar regeringen minsann att det finns ett samband, t.ex. när det gäller skatt på cigaretter, alkohol, bensin och utländsk specialiserad arbetskraft. I vårpropositionen för regeringen ett långt resonemang om det sambandet när det gäller cigaretter. Ju lägre skatt desto fler legalt sålda cigaretter i Sverige. Folkhälsoinstitutets generaldirektör Agneta Dreber menar att det står klart att den minskade cigarettförsäljningen under fjolåret inte bara beror på att den svarta marknaden har ökat. 200 000 färre röker dagligen. Om de hade fortsatt att röka hade hälften av dem dött i förtid. Hon hänvisar till en studie som bekräftar att höga priser är ett av de mest verksamma sätten att minska rökningen. Så är det naturligtvis också när det gäller skatt på arbete. Det gäller i synnerhet jobb i tjänstebranscher som riktar sig till privatpersoner. Ju lägre skatt på tjänster, desto fler vita jobb. Folkpartiet prioriterar skattesänkningar på jobb framför skattesänkningar på cigaretter. Socialdemokraterna gör tvärtom, sänker skatten för det skadliga tobaksbruket men fortsätter att med en drucken papegojas envishet bita sig fast vid att det inte skulle finnas något samband över huvud taget mellan skattetryck och sysselsättningsnivå. För att få fart på sysselsättningen i den privata tjänstesektorn vill vi sänka arbetsgivaravgifterna med sex procentenheter. Därutöver vill vi genomföra rejäla skattelättnader för s.k. hushållsnära tjänster. Den katastrofalt låga sysselsättningen i Sverige har flera orsaker. En viktig orsak är naturligtvis, som jag nyss nämnde, att vårt land har den industrialiserade världens högsta skatteuttag på arbete. Orimliga skatteregler lägger en död hand över marknaden för vita hushållstjänster. Inkomstskatter, sociala avgifter och moms driver upp priset till nivåer som få människor är beredda att betala. Många som skulle vilja betala för hjälp till hemmet, särskilt dubbelarbetande småbarnsföräldrar och äldre, tvingas avstå, och andra köper tjänsterna svart. Undersökningar tyder också på att svartarbetet är omfattande. Tusentals och åter tusentals människor arbetar utan att få del av trygghetssystemen, sjukförmåner, pension, osv., något som borde vara oacceptabelt i ett välfärdssamhälle. Folkpartiet har tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna arbetat fram ett förslag som innebär att det införs en skattereduktion på 50 % för privatpersoners betalning av arbetskostnader för hushållstjänster som utförs i det egna hemmet. Det innebär att det vita priset kan halveras jämfört med dagens regler. Skattereduktionen begränsas till 25 000 kr per år, och vi har eftersträvat en så enkel och obyråkratisk lösning som möjligt. Förslaget låter sig lättast beskrivas som en rejäl utvidgning av dagens ROT-system. I vår modell blir reduktionen större, men framför allt omfattas även kvinnors arbetsmarknad och kvinnligt företagande. För att få fart på sysselsättningen krävs inte bara att priset kommer ned till nivåer som många är beredda att betala, utan det måste också bli lättare att bjuda ut tjänsterna, vare sig man gör det i företagsform eller som privatperson. Vi föreslår därför förenklingar för bildande och drift av i synnerhet mindre tjänsteföretag. Det skall vara lätt att starta och driva företag. Dessutom krävs administrativa förenklingar i de fall hushållen anlitar någon som inte är företagare, t.ex. Huvudsyftet med våra förslag är att skapa förutsättningar för fler nya jobb. Vi bedömer att de här åtgärderna på sikt skall kunna ge upphov till mellan 50 000 och 100 000 nya arbetstillfällen. Vår förhoppning är att en flora av nya småföretag skall växa fram, företag som på professionell basis erbjuder olika typer av tjänster till hushållen. Det ökar dessutom effektiviteten i ekonomin, eftersom specialiseringen ökar. Andra positiva effekter är att människor får en chans att inordna sig i ett legalt system och att svarta jobb blir vita. Humlan, ett projekt i Kungälv, har med hjälp av EU-pengar tagit reda på det mesta som går att ta reda på kring hushållstjänster: vilka som vill ha dem, vad tänkta köpare är beredda att betala, vilka som kan tänka sig att arbeta i branschen, vilka löner som är rimliga och hur ett system för avdrag för hushållstjänster skulle kunna utformas. Slutsatserna visar att vårt förslag om RUT-avdrag är attraktivt och önskvärt och att det inte behövs någon försöksverksamhet. Den kunskap som i dag finns om hushållstjänster visar att det inte längre handlar om att staten skall subventionera eller bekosta rikas pigor, utan att det handlar om att göra en dold sektor synlig och laglig. Det är dags för socialdemokraterna att ta av sig skygglapparna. Släng fördomarna och inse detta! 7 000 jämfört med i fjol. Många uppfattar det också som alltför svårt och krångligt att bli sin egen. Nästan ingen av landets egenföretagare klarar t.ex. att själv sköta deklarationen. Den avskräckande effekten av omfattande administrativt arbete, myndighetskontakter, uppgiftslämnande, fackliga förhandlingar, m.m. skall inte underskattas när det gäller människors val mellan eget företagande och anställning. Det krävs därför långtgående förenklingar kring start och drift av företag och en systematisk rensning av regelverken. Många egenföretagare har inte minst genom utvecklingen av informationstekniken det egna hemmet som arbetsplats. I skattesystemet finns ett antal regler som försvårar för företagare att driva verksamheten från den egna bostaden, i synnerhet gäller det för dem som bor i villa. Vi menar att avdragsmöjligheterna behöver förbättras. Herr talman! Folkpartiet fullföljer skattereformen och hävdar principen om hälften kvar. Vi avvisar därför införandet av den nya värnskatten. Vi vill avskaffa dubbelbeskattningen av aktier och andelar i aktiefonder och införa en reformerad, enklare och lägre skatt på fåmansbolag. Det är orimligt att beskattningen av riskkapital är hårdare än beskattningen av vanligt passivt banksparande. Om man sparar med visst risktagande skall man naturligtvis inte straffbeskattas för det. Folkpartiet vill inte ha högre skatter, utan vi vill ha fler skattebetalare. Jag yrkar bifall till reservation nr 34, som handlar om skattepolitikens inriktning. Eftersom detta är min sista debatt i riksdagen vill jag rikta ett stort tack till talmän, kammarkansli, kammarservice, skatteutskottets kansli, ledamöter och övrig personal. För några år sedan gick jag runt med några sydafrikanskor här i huset, och det som de var allra mest imponerade av var att vi hade det så välstädat här. Och visst har vi en fin miljö att arbeta i!

Herr talman! Jag vill först med anledning av Isa Halvarssons inledning erinra om att det erfordras två förutsättningar för att man skall kunna sänka fastighetsskatten. Det måste skapas majoritet för två saker, dels för själva sänkningen, dels för finansieringen. Att skapa en majoritet för sänkningen har inte varit svårt, men att skapa en majoritet för finansieringen har icke varit möjligt förrän nu. Det har vi medverkat till. Jag observerar att Isa Halvarsson på nytt pläderar för slagordet "hälften kvar". Hur relevant är det egentligen i dag, Isa Halvarsson, när vi har en genomsnittlig kommunalskatt på 31,46 och en statsskatt på 20 procentenheter? Om det skall bli substans i slogan "hälften kvar" måste ni endera sänka statsskatten - och det har jag inte sett några förslag om - eller också måste era kommunalföreträdare gå ut i valrörelsen och säga att man skall sänka det genomsnittliga kommunala skattetrycket med i storleksordningen 1,50. Är det det trycket från era kommunala företrädare som du känner så starkt, Isa Halvarsson?
Herr talman! Det gällde inte bara fastighetsskattesänkningen, Rolf Kenneryd, utan det handlade också om att se vad man snabbt kan göra för att hjälpa dem som bor i attraktiva områden, t.ex. i skärgården. Många av dem har ju varit tvungna att sälja sina hus. Ja, vi står fortfarande kvar vid principen att det skall vara hälften kvar. Jag bor själv i en kommun som ligger näst högst i landet med en kommunalskatt runt 34, så det är klart att det är långt dit. Men man måste ändå kunna ha en vision om att åtminstone inte statsskatten skall vara mer än 20 %.
Herr talman! Om vi skall vara sanningsenliga, så är det Centerpartiet som ihärdigast har strävat efter och medverkat till att åstadkomma bättre taxeringsvärden för de fastboende i skärgårdar och annorstädes. Vi har nått fram, dock inte på ett fullödigt men ändå tillfredsställande sätt. Jag noterar att hälften kvar är mer en princip än en reell innebörd. Det är vad man kunde förvänta sig. Trots dessa små skärmytslingar, Isa, vill jag önska dig en trevlig tillvaro efter det att du har lämnat detta hus och tacka dig för många trevliga stunder i och utanför skatteutskottets sessionssal.
Herr talman! Jag tackar för det senaste. Jag hoppas att Rolf Kenneryd i fortsättningen skall vara med och göra upp om förslagen i skatteutskottets sessionssal. Redan våren 1995 röstade Centern mot att begära förslag från regeringen om sänkt fastighetsskatt för dem som bor i attraktiva skärgårdsområden.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och tacka Isa för ett berikande och stimulerande borgerligt samarbete som jag har haft förmånen att ha tillsammans med dig. Jag är glad över att du, Holger Gustafsson och jag kunde bilda en tvärpolitisk skattegrupp i riksdagen under mandatperioden. Jag hoppas att du nu tillsammans med din familj kan njuta litet av livet. Jag vill gärna att du även framdeles berikar Folkpartiet med din klokhet, goda råd och bra tips. Tack skall du ha, Isa.
Herr talman! Jag vill återgälda tacksamheten för trevlig samvaro, rikliga diskussioner och bra tankeutbyte. Apropå den tvärpolitiska skattegruppen hoppas jag att den i framtiden blir riktigt tvärpolitisk, så att det sista återstående partiet som inte har anslutit sig, Socialdemokraterna, gör det. Lycka till med det!